Fru talman! Utbildningsministern började med att säga att han ansåg att det var stor förvirring i kammarens debatt i dag. Jag undrar om det inte är så att förvirringen består i att utbildningsministern säger en sak och att det vi kan läsa i propositionen oftast är en annan sak. Jag håller med utbildningsministern när han pratar om forskningens frihet och om forskarens frihet. Jag håller med om att det för forskaren i grunden är att fritt kunna söka problemen, att utgå från sitt eget problem och sedan söka kunskap. Är det så, utbildningsministern, att friheten senare innebär, som det står i propositionen, att en allt större andel av forskningsresurserna ska fås genom externa forskningsfinansiärer? Är det så, utbildningsministern, att det är en bättre frihet för högskolorna och universiteten att andelen fasta forskningsresurser ständigt minskar? Är det så, utbildningsministern, att en ökad frihet är att regeringen tar på sig rollen som allvetare och som vetenskapsråd när man säger att Vetenskapsrådets pengar ska fördelas så här och inte enligt den möjlighet som Vetenskapsrådet självt har? Nej, fru talman, jag håller inte riktigt med om att det är frihetens budskap som står i propositionen. Min fråga blir slutligen om utbildningsministern anser att det ökar möjligheterna för högskolor och universitet, att det förbättrar kvaliteten och utvecklingen inom högskolor och universitet, att man ständigt och fortsättningsvis minskar andelen av de fasta forskningsresurserna?
Fru talman! Vi talar om en tid där forskningsresurserna ökar. Vi har ett antal år bakom oss med ökande forskningsresurser. Det innebär att fakultetsmedel kommer att öka på alla våra högskolor också de kommande åren. Det gäller alla högskolor och alla universitet. Om vi ser på fakultetsmedel i forskningspropositionen ökar de med 646 miljoner kronor. Tittar vi på Vetenskapsrådet ökar medlen med 478 miljoner kronor. Den beskrivning som Sofia Johnsson ger stämmer inte överens med den proposition som ligger på riksdagens bord. Det är en märklig syn, som Sofia Jonsson verkar dela med Folkpartiet, att de råd som vi har haft i årtionden, där forskarna styr själva, där likar granskar likar för att ge resurser till de forskningsprojekt som de själva bedömer är av högst kvalitet, skulle vara ett hot mot forskningsfriheten. På en bra institution, en bra fakultet, sker också detta - en granskning av forskningen och en drift mot allt bättre kvalitet. Om man blir bra på det på en institution, hotar det också forskningens frihet? Det är en konstig syn på forskning. Jag menar att forskningens frihet består av dels de resurser som finns på fakultetsnivå, dels de externa finansiärer som styrs av forskarna själva där Vetenskapsrådet blir den viktiga och grundläggande myndigheten. De resurserna ökar sammantaget mycket kraftigt de kommande åren. Med de behov vi har på forskarutbildningens område är min bedömning att detta bara är början när det gäller att öka på forskarutbildningen. Det kommer att behövas ytterligare fakultetsmedel för att vi ska kunna nå de nivåer i forskarutbildningen som vi behöver för att klara generationsskiftet och en toppforskning i framtiden. Då ska vi ändå komma ihåg att Sverige är det land i världen som ligger i topp när det gäller att utbilda nya forskare. Antalet disputerade i befolkningen är mycket högt.
Fru talman! Jag är fullständigt övertygad om att ger man större, inte villkorade resurser till forskare och till lärosäten så är det ett av de viktigaste sätten att öka den forskarstyrda forskningen och även den akademiska friheten. Här säger nu utbildningsminister Thomas Östros att det inte alls är så viktigt. Det är inte alls så viktigt att vi kan se till att högskolorna, universiteten och forskarna själva på plats kan välja sin egen inriktning. Där har vi en annan syn på hur vi ska fortsätta den framtida forskningspolitiken. Min andra fråga handlar om doktorander och doktorandtjänster. Propositionen sätter ju upp ganska höga mål för den andel doktorander som man säger att man ska ha i framtiden. Men sedan följer inte riktigt resurstilldelningen med för att man ska kunna klara målen. Anser utbildningsministern att det är viktigt framöver satt se till att vi får fler doktorandtjänster på våra högskolor och universitet?
Fru talman! Uppriktigt sagt blir jag ibland oroad över Centerns utveckling både i forsknings och utbildningspolitiken. Man har en syn på forskningens frihet och en retorik som gör att man försöker få regeringen att framstå som ett hot mot forskningens frihet när det i själva verket är fundamentet för vår politik. Man har i Centern en ny syn på resursfördelningen som inget parti i riksdagen skulle kunna ställa upp på. Det är ett slags automatik i resursfördelningen som inte skulle gå ihop med någon som helst ansvarsfull politik. Det har nu Centern drivit i flera år. Man har en syn på flera andra områden som är en väg bort från det som var när vi tidigare hade ett ganska gott samarbete. Jag ser forskarutbildningen som väldigt strategisk. Jag ser också den forskarutbildningsreform som riksdagen beslutade om förra mandatperioden som mycket viktig. Den är viktig för att få en forskarutbildning som faktiskt gör att de som blir antagna får ett rimligt stöd och en rimlig handledning av goda forskare och att de får rimliga sociala villkor som gör att de faktiskt kan disputera. På flera institutioner har det ju tidigare med det gamla systemet varit en rovdrift på unga människors stora intresse för forskning. De har antagits till forskarutbildning utan att de har haft någon rimlig handledning eller någon rimlig finansiering. Med reformen har vi nu möjlighet att faktiskt erbjuda finansiering, och då tycker jag att doktorandtjänster är en grundbult i det systemet. Vår satsning på forskarskolor visar vägen väldigt tydligt. Det kombinerar universitetens ansvar att ge god handledning för doktoranderna med ansvaret att ge god finansiering. Då får vi också en forskarutbildning som stiger i kvalitet. Avhandlingarna kommer att bli bättre när man har en miljö som ger kvalitet i själva handledningen och som gör att man kan koncentrera sig på sin forskning.
Fru talman! I Folkpartiet har vi ju nästan en tradition av att tala om frihet när det gäller forskning, universitet och högre utbildning. Därför blir det fascinerande att plötsligt höra en socialdemokratisk utbildningsminister i sin retorik använda frihet och den fria akademin så mycket, så ofta och så vältaligt som utbildningsministern gör. Då får man titta lite grann på vad som har hänt sedan den socialdemokratiska regeringen tog över utbildningspolitiken 1994. Vi har gått en massa steg mot ökad politisk styrning. Vi har politiskt tillsatta representanter i stiftelserna, som vi tidigare inte hade. Vi har fått av regeringen tillsatta platser i de gamla forskningsråden. Regeringen utser ordföranden i högskolestyrelserna. Och i det nya vetenskapsrådet är det visserligen inte en majoritet, men viktiga nyckelposter med betydelsefulla personer är också politiskt tillsatta. Sanningen är ju att när det gäller nivån mellan riksdagens prioriteringar av vetenskapsområden och direkta konkreta beslut om enskilda projekt har man satt in betydligt fler som är utsedda av regeringen. Där är det betydligt fler som är politiskt tillsatta. Därför blir slutsatsen att utbildningsministern måste mena något annat, när han talar om forskningens frihet, än vad vi liberaler menar. Pluralism behövs. Därför ska vi ha både stiftelser, någon form av råd som man kan söka medel från och någon form av fasta anslag. Det tycker även vi inom Folkpartiet. Men vi tycker, som vi har sagt tidigare, att balansen i dag är fel. Det behövs en större andel fasta forskningsresurser. Vi behöver också ett vetenskapsråd som uteslutande fattar beslut utifrån vetenskapliga prioriteringar utan politiskt inflytande.
Fru talman! Uppriktigt sagt trodde jag innan dagens debatt att frågan om stiftelserna nu var borta från riksdagens bord. Jag trodde att vi hade en borgfred kring dessa. Det är någonting som forskarvärlden verkligen skulle önska att vi kunde uppnå. Man är omskakad efter 90-talets diskussion. Men om jag tolkar Ulf Nilsson rätt är det eftersträvansvärt med den typ av stiftelser som bildades mellan 1991 och 1994. De var totalt oåtkomliga för forskarvärldens åsikter. Där satt hedervärda personer. Det är ingen tvekan om detta. Men det fanns ingen koppling till forskarvärlden genom val eller via elektorsförsamlingar. Ska jag tolka Ulf Nilsson så att om Ulf Nilsson får inflytande över utbildningspolitiken under nästa mandatperiod kommer fler stiftelser att bildas och mer medel att tas från forskarnas kontroll? Är det verkligen en rimlig definition av forskningens frihet? Jag tycker inte det. För mig är forskarnas inflytande det viktiga. Det inflytandet ska finnas på fakulteten med rejäla fakultetsmedel, i fakulteternas egna ämnesråd och i Vetenskapsrådet via de underifrån kommande ansökningarna, som är så oerhört viktiga. Vi lägger också en kvalitetsribba över hela landet. Forskarna granskar varandras ansökningar. Det finns också möjligheter via initiativ i Vetenskapsrådets styrelse. Där kan man ta initiativ till kraftsamling och föra en dialog med lärosätena för att bidra till profilering och ökad kraftsamling ute på lärosätena. Det ger oss ett system som förmår hantera det nya landskap som har vuxit fram. Om Ulf Nilsson är fast i sin övertygelse om att den gamla typen av stiftelser var bra, kan jag inte tolka det som annat än att det kommer ytterligare sådana initiativ. Ett antal högskolor kommer att privatiseras. Ytterligare forskningsmedel ska dras undan forskarnas egen kontroll. Det vore att orsaka politisk strid igen i forskningspolitiken, som borde kunna vara en samlande kraft.

Fru talman! Vi har under hösten haft en livlig aktivitet kring forskarnas eget val till forskningsrådens olika styrelser. Vi har i praktiken utökat forskarnas inflytande rejält, över inte minst sektorsforskningen. Tidigare sektorsforskningsorgan var bortom forskarnas inflytande. De är numera inom forskarnas inflytande. Den politiken har mött ett mycket starkt positivt gehör i forskarsamhället. Vad forskarsamhället varnar för är att nu börja fundera på ytterligare stiftelser och initiativ som tar bort forskningsmedel från forskarnas inflytande. Det vill jag också varna för. Då orsakar ni återigen en debatt som kommer att riva upp mycket av det som nu är samlande i forskningspolitiken.
Fru talman! Jag tror på samarbete, som utbildningsministern tog upp tidigt. Svensk forskning skulle må bra av långsiktighet och samarbete i vissa sakpolitiska frågor där jag tror vi är helt överens. Det finns många delar där man kan komma fram. Då ska man bereda den möjligheten, kanske t.o.m. innan frågorna kommer till kammaren. De ord som utbildningsministern här har sagt om humaniora är sådant vi är överens om. Det står också mycket fint i propositionstexten om balans mellan samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap och teknik. De ska överlappa varandra. Men när man sedan läser om organisationen och främst medelstilldelningen stämmer det inte med de orden. Det stämmer inte heller om man ser på det internationellt, att vi ger så lite till humaniora och samhällsvetenskap. Vi får lyfta fram det och bearbeta det lite mera. Jag är tacksam för debatten i dag. Utbildningsministern har visat en öppenhet för att åtgärda den obalans som finns. Det finns två begrepp som måste redas ut, en gång för alla. Det ena har utbildningsministern varit inne på. Det är frihet. Det andra är kvalitet. Vi kanske helt enkelt har olika uppfattningar om vad det står för. Friheten har för mig också att göra med formerna för utveckling av forskning. Tiden ska kunna användas till vissa delar osv. Det ska kunna beslutas på en låg nivå, så nära forskarna som möjligt. Jag tror att vi har hamnat i gränslandet. Friheten är inte gränslös. Men när övergår friheten till att bli tvång och krav, på grund av en för hård styrning? Hur ser ministern på detta?
Fru talman! Det var två mycket relevanta frågeställningar från Yvonne Andersson, som är i högsta grad aktuella. Det handlar naturligtvis om balans, precis som jag antar att Yvonne Andersson tycker. Det handlar om balans mellan medlen ute på universiteten i form av fakultetsmedel och externa finansiärer. Jag ser Vetenskapsrådet och de två nya ämnesråden, som styrs av forskarna själva, som centrala. Den balansen måste upprätthållas. Jag ser framför mig att den fortsatta politiken kommer att präglas av det vi ser i dagens forskningsproposition. Där återfinns rejäla satsningar på Vetenskapsrådet, så att rådet kan bygga upp en kvalitetsgranskande miljö styrd av forskarna, som driver kvalitet. Där finns också fortsatta rejäla satsningar på fakultetsnivå, så att det hela tiden finns en stark institutionsmiljö där forskning verkligen bedrivs. Det är en balansfråga som det finns anledning att återkomma till vid varje tillfälle då vi lägger fast de långsiktiga perspektiven. Enligt min mening har vi nu hittat en ganska bra balans för den treårsperiod vi resonerar om. Det görs mycket konkreta satsningar på humaniora i forskningspropositionen, sammantaget 148 miljoner kronor direkt riktat mot humaniora. När vi efter hand kan ta fram nya resurser till forskningen måste humanioran finnas med hela vägen. Jag är den förste att hålla med om det. Det är en central del av ett lands forskningspolitik. Det är, om man så vill, alltid en strategisk uppgift för finansieringen av forskning. Som av en händelse är 148 miljoner nästan exakt den summa som kristdemokraterna sparar i forskningspropositionen. Det är tråkigt. Det vore bra om kristdemokraterna kunde vara beredda att satsa i samma storleksordning som regeringen.
Fru talman! Jag är fullständigt övertygad om att kristdemokraterna på sikt kommer att satsa mera på forskningen, precis som vi säger att vi vill ha en långsammare och jämn utbyggnadstakt på grundutbildningar för att den goda kvaliteten ska upprätthållas. Jag är fortfarande tveksam till att det är forskarna själva som bestämmer i Vetenskapsrådet t.ex. Enligt propositionen är det bara 30 miljoner som är fria i meningen rörliga pengar år 2003. Innan dess är alla medel intecknade. Utbildningsministern tar upp detta med ökade medel till humaniora och samhällsvetenskap. Är det verkligen så mycket mer pengar, när man har räknat med löneökningar inom ett löneutrymme på 2,5-3 %? Då måste jag vara helt felunderrättad och ha läst helt fel. Någonstans där tror jag att det går isär för oss, hur verkligheten är beskaffad. Jag vill också säga något om hur vi använder begreppet kvalitet. Det kanske inte alltid är så att vi i samtiden, med dagens forskare, kan bestämma vad som är kvalitet i en framtid. Det är just vad Arvid Carlsson och andra nobelpristagare har visat. De har varit bärare av en idé som har förts fram under åren. Till slut har det visat sig att den är bäraktig och kraftfull. Men det tar flera år. Det är själva grunden till att vi vill ha friheten. Vi vill säkra de kanske småskaliga projekt som visar sig ha en oerhörd potential inför framtiden. Jag tror fortfarande att debatten måste vara oerhört öppen, med frihet, kvalitet och ödmjukhet inför hur framtidens samhälle ska utvecklas, utifrån dessa delar.
Fru talman! Arvid Carlssons exempel visar att det finns all anledning att ha tillit till forskarsamhället. Vi har många sådana exempel. Det går att bryta sig fram med nya upptäckter. Det samhället, liksom alla andra samhällen, möter motsättningar. Vetenskapen har visat sig hantera de nya insikter man får på så sätt att de trots allt bryter igenom. Arvid Carlssons exempel är ett sådant. Den tilliten måste vi ha från riksdag och regering. Det är bara vi som har möjlighet att i praktiken se till att den tilliten resulterar i verkligt fri forskning. Vetenskapsrådet har ingående närmare 2 miljarder kronor, helt ostyrt från regeringens sida. När riksdagen nu tar ställning till forskningspropositionen fattar man beslut om ett antal viktiga prioriterade områden under ett antal år framöver. Ta t.ex. lärarutbildningens område. Ingen, inte heller forskarvärlden tror väl att vissa forskningsområden frivilligt kommer att dra ned på ett antal olika områden, därför att det är viktigt att bygga upp forskning kopplad till lärarutbildningen. Det är rimligt att riksdagen får ha ett ord med i laget. Vad den forskningen kommer att innehålla kan inte riksdagen ha något inflytande över. Men när det gäller att se till att freda en pott pengar för att bygga upp detta område är det rimligt att riksdagen har någonting att säga till om. På motsvarande sätt vill riksdagen ha någonting att säga till om när det gäller att humaniora ska ha en rejäl pott pengar för att kunna bedriva en bra forskning. Det är 2 miljarder ingående - en ökning med närmare en halv miljard under de kommande åren. Det är klart att Vetenskapsrådet kommer att ha mycket stora möjligheter att arbeta, styrt av forskarna själva. Merparten är underifrån kommande ansökningar som granskas av forskare, men det är också en summa pengar för att forskarsamhället självt ska resonera kring hur man gör kraftsamlingar på olika områden och hur man ser till att stimulera profileringar ute på lärosätena. Jag ser fram emot en mycket intressant utveckling på Vetenskapsrådets sida. Vi kommer inte att ha så mycket inflytande över den i direkta tal, för den styrs av forskarna själva.

Fru talman! Det gläder mig att utbildningsministern är här, då jag har några frågor att rikta till ministern. Högskolornas betydelse för den regionala utvecklingen är oomtvistad. Högskolorna står i centrum när framtida tillväxtmöjligheter diskuteras i tillväxtavtalen. Högskolan i Jönköping är en av två stiftelsehögskolor i landet, alltså skolor som inte är statliga. De är en del av den lilla mångfald Sverige kan uppvisa, hittills, i ägarstrukturen för högre utbildning och forskning. Den mångfalden ska vi vårda och värna. Därför är stiftelsehögskolorna värda särskild uppmärksamhet och ett eget anförande. Här kan vi också innefatta de teologiska högskolorna. Tyvärr har stiftelsehögskolorna ibland haft svårt att hävda sig vad gäller medelstilldelning, detta trots att man ofta har förvaltat de anslagna medlen mycket effektivt och uppvisar god kvalitet på alla områden som man anförtros. Högskolan i Jönköping har exempelvis anseende även med europeiska mått mätt när det gäller inriktningen mot entreprenörskap. Vi kristdemokrater ser positivt på att de regionala förutsättningarna tas till vara. Jönköpings högskola ligger i det län som innehåller den region som hade högst tillväxt i Sverige under 1990-talet. Det är således ett område som är betydelsefullt för Sverige som nation. Länets invånare har en utbildningsnivå som ligger bland de lägsta i landet, och behovet av och efterfrågan på högre utbildning och forskning är omfattande. Man har både i regionen och i forskarvärlden ett stort förtroende för högskolan. Fru talman! Det var därför med stor spänning jag väntade på såväl budgetpropositionen som forskningspropositionen. Jag kunde då konstatera att Högskolan i Jönköping var, om inte riktigt bortglömd, ganska förbisedd. Jag noterade också att Thomas Östros i sin inledande uppräkning inte alls nämnde stiftelsehögskolorna. Det utbildningspolitiska landskapet har förändrats genom tillkomsten av vetenskapsområden. I samband med det fick flera medelstora högskolor examinationsrätt inom vetenskapsområden. Högskolan i Jönköping fick examinationsrätt redan 1995 inom samhällsvetenskapliga ämnen. Hade begreppet vetenskapsområde funnits redan då hade sannolikt också Högskolan i Jönköping fått det. Nu har regeringen i stället valt att behandla Högskolan i Jönköping som om man vore utan de aktuella rättigheterna, alltså rätten till forskarutbildning och rätten att utfärda doktorsexamina. Förslaget i budgetpropositionen för 2001 innebär att man får en uppräkning som är lägre än övriga högskolor med forskarutbildning och examinationsrättigheter får. Varför är det så, Thomas Östros? Sedan hösten 1999 ligger en ansökan från Högskolan i Jönköping för behandling. Först låg den på Utbildningsdepartementet, och nu ligger den på Högskoleverket för prövning om man ska få vetenskapsområdet för humaniora-samhällsvetenskap. Denna s.k. prövning borde ha ansetts som en formsak, i enlighet med vad jag har angett om redan given behörighet. Det naturliga och självklara hade varit att regeringen hade gjort detta inför höstens forskningsproposition. Det gjordes inte. Fru talman! Det är inte rimligt att stiftelsehögskolan i Jönköping näst intill fråntas tidigare erhållna behörigheter bara för att regeringen nu omorganiserar den centrala verksamheten och inför s.k. vetenskapsområden. Och anslagsgivningen från regeringens sida måste självklart ligga i paritet med övriga högskolor som har beviljats vetenskapsområden. Läget är gott för skolan, och kvaliteten är hög. Det finns 15 professorer i dagsläget på Internationella Handelshögskolan, och 5 nya professorer är under tillsättning på Högskolan för lärarutbildning och kommunikation. Redan 1995 hade man en gemensam fakultet för hela högskolan. Jag skulle vilja be Thomas Östros att se till att den här prövningen nu snabbt blir gjord och att medelstilldelningen därefter förändras i vårpropositionen för 2001 så att Högskolan i Jönköping inte fortsatt diskvalificeras vare sig för att regeringen har omorganiserat eller för att man är en icke-statlig högskola. Den är en nödvändig spjutspets mot framtiden i en expansiv region. Med tanke på det förbiseende som gjordes i budgetpropositionen och i Thomas Östros uppräkning tidigare vore det bra om han tog tillfället i akt att ge ett erkännande också till stiftelsehögskolorna och bekräfta möjligheten till en god utveckling också för dessa högskolor.

Jag vill passa på att meddela att det inte blir någon votering kl. 16.00. Den voteringen är alltså inställd.
Fru talman! Jag ska börja med att yrka bifall till reservation 5 under mom. 4 och 9. I denna reservation understryker Folkpartiet att den procentuellt största ökningen av anslagen bör gå till humanistisk-samhällsvetenskapliga ämnesrådet. Just i denna fråga vill jag nu tala om de humanistiska ämnenas betydelse för samhället. Vikten av denna forskning kan inte lätt omtolkas i siffror. Resultaten kan inte på ett enkelt sätt omvandlas till matematiskt säkra penningbelopp. Men vi begår ett stort misstag om vi undervärderar eller prioriterar ned denna art av kunskap. Det gäller enligt min uppfattning en gammal synd i den svenska diskussionen om kunskap. Under mina 30 svenska år har jag sett föraktet för humaniora ta olika skepnader, samtidigt som attityden har gömt sig bakom en anständig yta genom att man har talat om nytta, nyttig kunskap. Vad ska vi göra med den kunskapen? var ett slagord på den tiden jag var engagerad i skoldebatten i slutet på 70-talet och början på 80-talet. I raden av ämnen som jag vill tala om ingår historia, språkforskning och filosofi. Om vi ser på vad människorna visar intresse för i dag upptäcker vi att just nyfikenheten på historia, språkkunskap och filosofi har erövrat mer och mer utrymme i vardagen. Nyttan med kunskap av denna sort kan som sagt var inte räknas i pengar, men vad vi i dag ser i människornas intresse är uttryck för djupt mänskliga behov - behov som under en tid har varit rätt misshandlade och har prioriterats ned. Det är faktiskt frågor om vår egen identitet som individer och om gruppers identitet - sociala grupper, etniska grupper och grupper med särskilda funktioner i samhället - som får svar i humanismens ständigt pågående dialoger. Vi måste bli av med den syn som säger att sådana ämnen är ett slags lyxvaror i vetenskapens värld. Vi talar i dag mycket ofta om upplevelseindustrin. Denna upplevelseindustri, som håller på att bli en mycket stark motor i den nya kommunikationen, rör sig fritt i förfluten tid, i nutid och i framtid. Denna industri skapar en marknad för spel, föreställningar, rörliga bilder, musik och dramatiska lekar - det som de unga kallar för rollspel. Kan vi undvara forskning som studerar vad som pågår i denna nya gestaltningarnas, tankarnas och drömmarnas värld? Jag tror inte det. Jag tror att vi ständigt behöver analys kring det som händer i denna immateriella värld. För att illustrera den humanistiska kunskapens vikt för människan vill jag tala lite grann om den värld jag kommer ifrån. Det var totalitarismens värld. Som barn lärde jag känna fascismen, och sedan tillbringade jag en mycket stor del av mitt liv under riktig kommunism. Bägge dessa hemska våldets samhällsstrukturer försökte manipulera och göra om humanismen. De ville göra historia och filosofi och andra sådana ämnen till redskap för indoktrinering. Men det intressanta är att det just var i oaser där denna kunskap trots allt kunde röra sig fritt som människorna hittade friheten. I Norge, under den tyska ockupationen, fanns ett läger för folk som misstänktes kunna bli motståndsmänniskor - lägret Grini. I detta läger satt bl.a. en mycket välkänd litteraturvetare: Francis Bull. Vet ni vad han gjorde där? Han höll föreläsningar i litteraturhistoria. Till fiskarna som var arresterade därför att deras söner hade flytt till England för att kämpa mot tyskarna talade han om Bjørnstjerne Bjørnsons fosterländska dikter. För lärarna, som utsattes för politisk utpressning av nazisterna, berättade han om Peer Gynt och om Brand som motsatta människotyper: kompromissernas människa, som jämt flyr allt engagemang och bara tänker på sig själv, och människan som offrar allt för sin övertygelse. Litteraturhistorien blev på Grini ett vapen. Jag måste säga att vi som levde många år under kommunistiskt förtryck också har upplevt detta. Vi hade nästan alla bekanta och släktingar som satt i fängelse. Då och då kom bekanta och släktingar ut ur fängelset. Berättelserna om föreläsningar och studier på mycket hög nivå, som bedrevs i fängelse av mycket kunniga akademiker i stånd att vidareutveckla sin kunskap i dialog med de andra fångarna utan böcker och utan hjälpmedel, var en ständig refräng. Jag tycker att vi måste tänka på hela den kraft som finns samlad i humaniora och i traditionen också när vi gör våra ekonomiska beräkningar för framtiden, därför att vi inte har tagit hand om denna tradition tillräckligt bestämt i vårt land.

Fru talman! Jag ska börja med att instämma i det som Britt-Marie Danestig sade från talarstolen tidigare. Jag ska också instämma i Ana Maria Nartis inlägg, som jag tycker var mycket viktigt. Däremot kan jag tyvärr inte yrka bifall till folkpartireservationen, för jag kan inte se att den konkret prioriterar humaniora på det sätt som jag vill göra i min motion, Ub1, som jag härmed yrkar bifall till. Jag föreslår att man på tio års sikt graderar upp humanioras andel av anslagen inom humanistiska och samhällsvetenskapliga anslagsområdet, så att den ökar till hälften. I folkpartireservationen slår man ihop humaniora och samhällsvetenskap, och det tycker jag är djupt olyckligt. Jag har lyssnat på denna debatt, och jag tycker att det är lite paradoxalt. Å ena sidan kan jag uppleva ett slags överdriven respekt för den fria forskningen. Det är som om forskning alltid och i alla lägen är något positivt i sig, och det gäller särskilt den fria forskningen. Å andra sidan utdelas det ifrån i princip alla partier pekpinnar på olika sätt. Man politiserar. Det gör man naturligtvis i en riksdag. Thomas Östros har pekat på den märkliga motsättningen i den borgerliga argumentationen. Man försvarar stiftelserna. Det var verkligen politiska konstruktioner där man skulle skydda forskningen från forskarnas egna fria val av forskning. Så talar man ändå med darr på stämman om den fria forskningen. Moderaterna talar i reservationen också om den fria forskningen, men så vill man göra en kraftsamling vad gäller bioteknik och IT. Men forskarna får väl själva bestämma om det är så att det är IT och bioteknik som är det viktiga och som är framtiden! I det särskilda yttrandet skriver Ulf Nilsson att man vill ha en forskning fri från politisk och kommersiell styrning. Det tycker vi väl alla i viss mening. Det är ett svårt begrepp. Vad menas med att forskningen ska vara fri från politisk styrning? Ana Maria Narti har givit en alldeles riktig beskrivning av hur läget var i diktaturerna i öst. Jag kan ta mitt eget ämne ekonomi. Jag har läst en del läroböcker i politisk ekonomi. Det var sagolika uppvisningar i ensidiga politiska pekpinnar när det gällde vad som var rätt och vad som var fel. Men om man tittar på de nuvarande ekonomiämnena i detta land och i många andra länder i dag ser man, påstår jag, att den s.k. ekonomiska forskningen till mycket stora delar är tankesmedjor för borgerlig ideologi och ingenting annat. Det handlar inte om fri forskning. I alla fall delar av den är ett slags propagandaverksamhet. Det finns en nationalekonom som heter Hans Lind, som disputerade på en avhandling för några år sedan där han hade gått igenom en väldig mängd tidskriftsartiklar i internationella tidskrifter. Vad han visade var att de tjusiga teorierna ofta är en massa formler och nästan aldrig hade någonting med den verkliga problematiken att göra. Det var alltså ett slags skriverier för skrivandets egen skull - ett slags sluten värld där man skrev abstrakta artiklar till varandra. Det finns alltså en väldig massa meningslös och dålig forskning också. Jag måste också medge att när jag läste om det här med att några på Handelshögskolan i Stockholm hade lyckats få ett antal kända personer att göra små ritningar som de satte upp på Moderna museet drabbades jag av tanken att man kanske skulle dra ned anslagen, inte bara till Handelshögskolan utan också till Moderna museet och låta de här ganska rika personerna betala det här själva i stället. Det finns också annan forskning. Jag kan ta upp den pedagogiska forskningen. Det är kanske lite elakt att säga så, men jag anser att stora delar av det som har kallats pedagogisk forskning har varit ett viktigt redskap när det gällde att arbetarrörelsen bytte sin gamla fina bildningstradition mot något slags maktmonopol för utbildningsbyråkrater. Det var ett synsätt i utbildningen som var djupt olyckligt. Det gäller inte alls all pedagogisk forskning, men stora delar av den s.k. pedagogiska forskningen har fungerat så. Jag hävdar bestämt att det inte behövs mera pengar totalt till forskningen, utan man behöver just prioritera, som alla talar om men som ingen vågar göra. Att prioritera betyder inte bara att man ger mera pengar till vissa saker utan också att man ger mindre pengar till vissa andra saker. Och det är ingen som vågar peka ut det. Jag har i min motion pekat på siffror som regeringen själv har tagit fram som visar att för fem år sedan gick ungefär lika mycket pengar av statsanslagen till humaniora som till samhällsvetenskaperna. Nu är det nere i 36 %. Snacka om att prioritera humaniora, Thomas Östros! Det har faktiskt minskat kraftigt, och för samhällsvetenskaperna har det ökat. Det är stora delar av humaniora som är i ekonomisk kris. Små språkämnen har försvunnit. Finskan har försvunnit som självständigt ämne i Stockholm och Lund, för att ta ett exempel. En mängd gymnasielärare - jag känner några stycken själv - i litteratur och historia var doktorander. Det ligger i sakens natur att de måste hålla på länge. Om man ska klara av att kombinera det här med att doktorera med en gymnasielärargärning tar det många år. I och med den här doktorandreformen kan de inte längre vara knutna till en institution och ägna sig åt forskning. Det står också i propositionen att andelen humaniora är lägre i Sverige än i Danmark och Norge. Man kan ju fråga sig vad det beror på. Jag tror att det beror på att den här bildningstraditionen har varit starkare där. Det har kanske att göra med Grundtvig i Danmark; jag vet inte. Här i Sverige har det alltid varit mera teknokratiskt och ekonomiskt. Det är liksom den typen av forskning som har prioriterats här. Det kanske inte går att locka upp utbildningsministern. Och vill han inte komma upp kan han ju fundera på den här frågan. Thomas Östros nämnde 128 miljoner när det gällde humaniora. Det är ju inte det, utan det är humaniora plus samhällsvetenskap. Jag skulle gärna vilja veta hur det här kommer att fördelas mellan humaniora och samhällsvetenskap.

Fru talman! Jag förmodar att Per Bill antingen inte förstod ett ord av vad jag sade eller också ville han inte förstå det. Vi måste ha en mångfaldig forskning. Ibland kan det inte undvikas att det finns värderingar som visar sig i forskningen. Men det ska finnas forskning och forskare med både Per Bills värderingar och mina värderingar. Det ämne som jag använde som exempel var nationalekonomi. Det har funnits tider också här i Sverige då nästan alla professorer stod och predikade om den keynesianska finanspolitikens helighet. Man kan nog påstå att nationalekonomin i Sverige, så länge Assar Lindbeck var socialdemokrat, snarast var socialdemokratisk. Men i dag är det ingen tvekan om att 97 % av allt som skrivs av nationalekonomer är skrivet av Per Bills kompisar och handlar om den ideologiska inriktningen. Det är en brist på mångfald. Jag hävdar inte monopol för vänsterståndpunkter, utan jag hävdar att det skulle behövas mycket mer av mångfald. Det håller på att bli ett moderat maktmonopol inom speciellt ekonomiämnet.

Fru talman! Per Bill får gärna skicka den där uppsatsen där man försöker bevisa att högre skatter är bra för tillväxt. Jag har inte på mycket länge sett någon sådan text. Däremot har jag ju sett en och annan som vill vara lite mer försiktig än alla de här moderata teoretikerna och som säger att det inte är bevisat att det ökar den ekonomiska tillväxten att sänka skatter. Det har jag sett. Ibland tycker jag att det är lite sorgligt små avstånd mellan de här olika nyanserna. Det handlar alltså om själva grundtänkandet och ideologin. Jag hävdar i likhet med vad Villy Bergström gjorde i en berömd uppsats, jag tror att det var 1977, att nationalekonomiämnet präglas av en grundläggande borgerlig filosofi.
Fru talman! Med den här diskussionen kan man ju fundera på inom vilka områden som Vänsterpartiet vill vara starkt när det gäller propositionen och när det gäller kunskapsområdet. Vad jag förstod av Johan Lönnroth värnade han starkt om humaniora. Det håller jag fullständigt med om; jag tycker att det är fantastiskt. Men då blir min fundering: Hur kan ni acceptera att det av alla medel som ska gå till Vetenskapsrådet endast är 12 % som går till humaniora och samhällsvetenskap? Hur har ni resonerat då för att värna alla de här värden som jag förstår att Johan Lönnroth är mån om?
Fru talman! Huvudpoängen i min motion och i det som jag talar om är alltså inte mera resurser till vare sig forskning totalt eller till humaniora och samhällsvetenskap totalt, utan vad jag talar om är en omfördelning inom området humaniora och samhällsvetenskap. Jag ska faktiskt erkänna att det finns delar av humaniora där jag inte heller anser att det är så nödvändigt och viktigt med mera pengar. Nu är det väl så att på de teologiska fakulteterna - Yvonne Andersson är kanske lite speciellt intresserad av dem - har det länge förekommit en massa s.k. forskning som inte har någonting alls med forskning att göra. Det har väl förhoppningsvis börjat försvinna. Men jag är inte säker på att jag skulle lägga mera pengar där om jag skulle få mera pengar till humaniora. Jag skulle vilja ha en starkare prioritering av de tunga ämnena också inom det humanistiska området. Ana Maria Narti påpekade att de har en mycket stark folklig förankring i dag. Det är ämnen som historia, litteratur och språk. Det är dessa ämnen som har fått falla undan till fördel för en massa annan dålig forskning inom framför allt vissa samhällsvetenskapliga ämnen.
Fru talman! Johan Lönnroth nämnde Grundtvig. Med tanke på den typen av önskvärd forskning och bildningsideologi skulle man ju kunna lyfta fram att det vore lämpligt med lite mer pengar till utbildningsvetenskap. Den har ju bara fått 1 %. Det är egentligen väldigt lite när man ska starta forskningsmiljöer på så oerhört många nämnder som det kommer att bli när det nya förslaget om lärarutbildningen ska träda i kraft. Hur har ni resonerat där? Det vore väl intressant att se över om det räcker? Någonstans finns det ju en kritisk punkt när det inte finns pengar ens till detta. Man kan inte omfördela hur länge som helst inom själva ämnesområdet om man inte tillför något.
Fru talman! Jag tror att gamle Grundtvig skulle ha vridit sig i graven om han jämfördes med den moderna s.k. utbildningsvetenskapen. Grundtvig stod ju för den fria folkbildningen och vikten av en bildningstradition. Jag tycker att mycket av det som kallas för utbildningsvetenskap har väldigt lite att göra med den bildningstraditionen. För mig är det två helt olika saker.
Fru talman! Ibland inträffar mycket intressanta saker under en sådan här debatt. Jag måste säga att jag upplever ett påstående som Johan Lönnroth kom med som en sensation. Det har att göra med skolhistoria i vår tid. Han säger att en stor del av forskningen ledde till att byråkraterna tog makten över skolpolitiken och trängde undan den gamla bildningstraditionen. Då inträffar faktiskt en liten sensation i den här plenisalen. Jag håller fullständigt med om den här beskrivningen. Jag skulle vilja att vi sätter i gång en ordentlig diskussion om skolpolitikens utveckling från slutet av 60-talet till i dag. Det skulle vara mycket intressant och oerhört viktigt för vår attityd gentemot kunskapen. Sedan är det så att jag vill ha mera pengar till humaniora. Jag vill ha mera pengar till forskning. Jag känner folk som har tagit mycket intressanta humanistiska doktorsexamina och som går arbetslösa. På arbetsförmedlingen får de veta att de ska betrakta sina akademiska karriärer som avslutade och gå och jobba på en restaurang. Denna antiintellektualism tycker jag är fullständigt oacceptabel i ett samhälle som säger sig uppskatta kunskap.
Fru talman! Jag hoppas att jag inte gör Ana Maria Narti ännu mer chockerad när jag säger att jag helhjärtat kan instämma också i detta. Jag känner också ett flertal sådana personer. Jag anser att det finns ett gammalt förakt för humaniora i Sverige. När Jan Guillou kan samla tre fulla Skara domkyrka och tala om Svea rikes vagga är det någonting som har hänt. Det håller kanske på att hända någonting spännande och intressant. Låt oss få den här diskussionen! Vi har den diskussionen också inom Vänsterpartiet. Det finns olika åsikter. Jag kan inte tala för hela mitt parti. Detta är en fråga som jag hoppas att Britt-Marie Danestig, jag och andra kommer att fortsätta att ha en dialog om. Om folkpartister vill vara med i den diskussionen är det bara välkommet.
Fru talman! Jag ska passa på att spinna vidare på en liten tråd som också Johan Lönnroth tog upp. Jag tycker att det är en skandal att det finska språket nästan har försvunnit från högskole och universitetsområdet i Sverige. Vi behandlar inte landets största minoritet på rätt sätt när detta inträffar. Det borde inte ha hänt. Tack, Johan Lönnroth.

Fru talman! Näringsutskottet har beretts möjlighet att yttra sig med anledning av den proposition om forskningspolitik som vi nu debatterar, och så har också skett. Bl.a. har näringsutskottet understrukit vikten av att det skapas långsiktighet och kontinuitet beträffande systemet med de svenska industriforskningsinstituten. Fru talman! Det är med anledning av detta som jag har begärt ordet. I samband med att staten aviserade att anslagsstiftelser var en olämplig associationsform för organisationer som fortlöpande erhöll statligt stöd utredde och konstaterade en statlig utredning 1996 att instituten lämpligen borde organiseras i aktiebolagsform. För att göra en lång historia kort bildades då bl.a. holdingbolaget Ireko. Enligt Irekos bolagsordning och aktieägaravtal ligger omstruktureringen av bolagiseringen av instituten under Näringsdepartementet. Målet för bolagiseringen var att den skulle vara genomförd vid utgången av år 2001. Men redan i början av år 2001 beräknas dock samtliga berörda institut vara bolagiserade. Irekoinstituten har genomgått en i historisk jämförelse omfattande omstrukturering under de senaste tre åren. Ägarfrågorna har fokuserats när instituten har omvandlats från stiftelser till aktiebolag. Ett nytt strategiskt tänkande har genomsyrat instituten i en ökande omfattning. Detta har bl.a. lett till fusioner och omfattande interna omstruktureringar och förnyelse av denna viktiga verksamhet. Ett bra styrinstrument för ägaren Ireko i denna process har varit det villkorade stödet till långsiktig kompetensuppbyggnad. Fru talman! Den positiva och snabba utveckling som har skett av de här berörda instituten under de senaste åren hade troligtvis inte kommit till stånd utan statlig offentlig medverkan genom Ireko. Nu känns det som om det är dags att gå in i en ny fas. Det borde kanske vara så att näringslivet tar huvudansvaret för institutens verksamhet. I så fall uppstår naturligtvis frågan om industriintressenterna verkligen har tillräckligt starka incitament att driva de förändringsfrågor som syftar till att tillgodose samhällsintressena. Det finns onekligen en hel del frågetecken att räta ut när det gäller institutens framtid och deras utveckling. Men det är också viktigt att framhålla att för verksamhetens skull är det nödvändigt att man kommer fram till ett snabbt ställningstagande i dessa frågor. Vad jag kan förstå pågår samtal mellan Näringsdepartementet, Utbildningsdepartementet och KK stiftelsen, vilket också står i propositionen. Dessa samtal sker för att få klarhet i de långsiktiga ambitionerna när det gäller ägande och finansiering av institutens verksamhet. Fru talman! Tiden går fort. Verksamheten är viktig, varför jag här och nu återigen tar tillfället i akt att betona vikten av att långsiktighet och kontinuitet skapas för att utveckla den viktiga verksamheten som industriforskningsinstituten bedriver, inte minst ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Fru talman! Det känns angeläget att ge en direkt respons till näringsutskottet och Sylvia Lindgren när det gäller just industriforskningsinstituten. Det är en viktig del i en fortsatt reformering av den samlade politiken för forskning och utveckling. Industriforskningsinstituten har haft en intensiv fas av förändringar i sin form, bl.a. bolagiseringar. Man har gjort mycket intressant under den tiden. Vi arbetar nu med och planerar att lägga fram en proposition på riksdagens bord med en långsiktig inriktning av politiken för industriforskningsinstituten som tar upp ägandefrågan som en viktig del. Staten är i dag både ägare och finansiär. Det finns anledning att föra en strategisk diskussion om det. Även frågan om hur vi ytterligare kan förstärka möjligheten att prioritera och vara flexibel i det system av industriforskningsinstitut som finns tas upp. Vidare tas frågan upp om hur vi skapar ett system som gör det möjligt att också kunna föra in nya intressanta områden där industriforskningsinstituten kan spela en viktig roll. Arbetet pågår på bredden i Regeringskansliet och kommer att resultera i en proposition under nästa år.
Fru talman! Tack, utbildningsministern. Jag är glad för den respons vi har fått. Jag har läst igenom betänkandet och jag har lyssnat på debatten. Det är många viktiga frågor som berör forskningen i dess helhet, men man får inte glömma den industrirelevanta forskningen och vikten av koppling inte minst mellan de nya högskolorna, näringslivet och små och medelstora företag. Det är det jag menar med det samhälleliga intresset i dessa frågor.
Fru talman! Jag delar helt Sylvia Lindgrens uppfattning i hennes senaste inlägg. Industriforskningsinstituten har en viktig funktion. Vi har starka högskolor. Vi har ett antal forskningsfinansiärer, men vi har också en grupp av utförare som är dessa industriforskningsinstitut. I många fall jobbar de nära och i god samverkan med flera av våra högskolor. KK stiftelsen har varit en viktig part i att stimulera denna samverkan. Jag tror att vi kan utveckla det vidare. Det är viktiga institut för den samlade forsknings och utvecklingspolitiken.
Fru talman! Sylvia Lindgren tog upp industriforskningsinstitutens stora betydelse på ett bra sätt. Jag nämnde i mitt anförande att samarbetet mellan högskolorna, universiteten och industriforskningsinstituten måste utvecklas. Industriforskningsinstituten utgör en viktig brygga just mellan forskningen och fältet, har stor betydelse och kommer att få stor betydelse för tillväxten och därmed också för välfärdens utveckling i landet. Min fråga till Sylvia Lindgren är följande. Har hon någon känsla för hur de viktiga samtalen som har påbörjats går, för att titta på basfinansieringen av industriforskningsinstituten? Jag nästan anar att Sylvia Lindgren i det fallet inte vet mer än jag gör. Utbildningsministern klargjorde vissa av dessa saker. Jag är glad för att vi har fått den tydliga markeringen.
Fru talman! Tack, Britt-Marie Danestig. Jag delar uppfattningen i dess helhet. Samtalen har påbörjats och pågår. Som utbildningsministern sade kommer de att resultera i en proposition senare. Det är en viktig del. Det som vi i näringsutskottet och jag vill trycka på är att de kommer till skott. Man måste veta vad man vill med instituten och hur utvecklingen ska ske. Det måste vara en stark ägare som kan peka med hela handen. Verksamheten är viktig, inte minst sett ur ett internationellt perspektiv och med kopplingen till små och medelstora företag.
Fru talman! Jag håller helt med om detta. Jag vill också markera hur viktigt det är att basfinansieringen blir av den storleken att den ger den trygghet och det oberoende som industriforskningsinstituten behöver.
Fru talman! Jag tror att vi är helt överens, Britt Marie Danestig, om vikten av detta och att detta för verksamhetens del får en snabb lösning och inte förhalas.

Fru talman! Jag känner ett behov av att omedelbart kommentera Elisabeth Fleetwoods inlägg. Naturligtvis spelar Cancerfonden en mycket viktig roll som forskningsfinansiär. Orsaken till att riksdagens förslag till betänkande stöder det förslag som regeringen lagt fram om en höjning av omkostnadspålägget ligger i att vi i dag har en ordning med många finansiärer av forskning vid högskolan. Men varken de statliga eller de privata finansiärerna betalar fullt ut för kostnaderna för den forskning som de finansierar. Det innebär att enskilda högskolor och enskilda universitet måste ta av sina forskningsmedel för att subventionera de externa finansiärernas projekt. Därmed minskar utrymmet för forskning ledd av forskarna själva på universiteten. När vi nu skärper omkostnadspålägget innebär det att vi inte kommer upp i full kostnadstäckning. Det skulle innebära i det närmaste en fördubbling, utan vi gör en ganska marginell skärpning. Den är marginell därför att vi har tagit hänsyn till att det finns många externa finansiärer som därmed får en något tyngre börda. Men det handlar i grunden om forskningens frihet och att vi inte kan ha en ordning för externa finansiärer, statliga forskningsråd likaväl som privata finansiärer, som dränerar högskolorna på fria forskningsmedel. Gör man så i längden dräneras de miljöer som kan ge oss lösningen på många svåra gåtor, t.ex. inom cancerforskningens område. Dessa pengar går inte till administration. De går till forskning. De kommer att gå till cancerforskning. Men det kommer att vara medel som slutar dräneras ut ur högskolornas egna budgetar. Därför är det en viktig åtgärd.

Fru talman! Jag delar Elisabeth Fleetwoods engagemang för ett oerhört viktigt forskningsområde. Det som ligger bakom regeringens förslag är att vi måste se till att vi sätter stopp för det dränage av forskningsmedel som sker i högskolorna på grund av att vi har många finansiärer utifrån - statliga i form av forskningsråd, privata och olika typer av stiftelser - som betalar för forskningen vid högskolorna. Om man från högskolans sida måste subventionera den forskningen därför att den inte bär de fulla kostnaderna, dräneras möjligheten att bedriva forskning. Det dränaget drabbar också den cancerforskning som högskolorna själva står för. Det är ett viktigt förslag därför att det behandlar alla lika, statliga finansiärer likaväl som privata. Det finns inga möjligheter att på det sättet få en annan behandling. Men det är också väl avvägt i och med att den fulla kostnadstäckningen skulle vara mycket högre än det som nu är föreslaget. Men detta stoppar en del av det dränage av bl.a. den viktiga cancerforskningen som kommer av att vi har så många externa finansiärer som inte betalar kostnaderna för bibliotek, lokaler och allt det som kostar för att man ska kunna bedriva forskning.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 1 under mom. 5 i UbU1. Jag står självklart bakom de andra reservationerna, men för tids vinnande gör jag denna begränsning. Fru talman! Den utbildningspolitiska debatten under denna del ska handla om vuxnas lärande. Denna debattbegränsning får inte innebära att man slutar se utbildningssystemet som en helhet, där olika delar samverkar och där delarna är beroende av varandra när det gäller resultat och kvalitet. Vad en del av utbildningssystemet sår, får andra delar skörda. Det framgår inte minst av de rapporter som redovisar konsekvenserna av kvalitetsbrister i både grundskola och gymnasieskola. Utvecklingen har medfört och kommer att medföra höjda kompetenskrav. Det är därför viktigt att Sverige både organiserar utbildningssystemet och ger förutsättningar för ett kvalitativt innehåll som svarar mot den utveckling som sker. I en nyligen framtagen ESO-rapport, Utbildningspolitikens omvägar, Ds 2000:58, görs gällande att alltför få ungdomar har tillräcklig utbildningsgrund för att gå vidare till de högskoleplatser som har inrättats samtidigt som studietiderna blir allt längre och examinationsfrekvenserna sjunker vid universitet och högskolor. Det är illavarslande och pekar på betydelsen av åtgärder. De moderata utbildningspolitiska förslagen syftar till att skapa de bästa möjliga förutsättningar som kan ges för att utbildningssystemet ska leva upp till våra krav och visioner. Förslagen ger ökat utrymme för individer att välja sitt lärosäte, ställer ökade krav på bättre resultatredovisning och utvärdering. De stimulerar till mångfald, utveckling och konkurrens. Det räcker dock inte att bara diskutera möjligheterna för vuxna att studera, vidareutbilda och utveckla sig genom att enbart göra det till en fråga för detta utgiftsområde. Men det finns i denna debatt inte utrymme för att diskutera konsekvenserna av en alltför liten utbildningspremie i skattesystemet och i löneutvecklingsmöjligheterna. Regeringen lovade en proposition under hösten om vuxnas lärande. Den lyser fortfarande med sin frånvaro. Den finns dock listad i propositionsförteckningen för nästa år, så också en kommande proposition om kvalificerad yrkesutbildning. Utbildningsminister Östros: Håller den här tidsplanen för en utbildningspolitiskt intressant och betydelsefull proposition eller har vi att se fram emot ytterligare väntan? Det är min förhoppning, om vi inte måste vänta utan propositionen om vuxnas lärande kommer, att regeringen har tagit intryck av de moderata förslagen, då också förslaget om att kraftigt bygga ut KY utbildningen. Vi förordar då att en modell liknande den i Finland ska tas fram gällande en fristående yrkesutbildning i nära samverkan med näringslivet. Beträffande Kunskapslyftet redovisar vi i vårt förslag en snabbare utfasning, med förbehållet att de som deltar i utbildningen ska ges möjlighet att gå klart. Vi vill med våra förslag också inrätta ett nationellt kvalitetsinstitut när det gäller högre utbildning. Förslaget syftar till att lyfta fram betydelsen av kvalitetsutveckling och resultatredovisning utanför den myndighetsstruktur som är i dag. Vi anser också att en ökad satsning på grundutbildning vid universitet och högskolor är strategiskt viktig. Vårt förslag ger ett ökat utrymme för en särskild satsning på civilingenjörsutbildning med inriktning på IT vid de universitet och högskolor som har många köande. Den urholkning av grundutbildningsanslaget som skett måste stoppas. Vi har dessutom en annan fördelningsprincip när det gäller anslagen till grundutbildningsplatserna. Fördelningen ska inte styras av regionalpolitiska hänsyn, utan i första hand ske så att den följer studenternas val. De lärosäten som inte får tillräckligt många sökande i relation till antalet studieplatser ska överföra ej utnyttjade resurser till det nya anslag som vi föreslår. Mångfald ska främjas och är till nytta för utvecklingen. Därför vill vi bl.a. inrätta fler högskolor i stiftelseform, men även att regeringen ska pröva frågan om att ge Rudolf Steiner-högskolan ett särskilt uppdrag vad gäller utbildning och forskning i Waldorfpedagogik - en fråga som regeringen alltför länge väntat med att reglera. Jag vill också framhålla att vi inte är nöjda med utskottsmajoritetens skrivning när det gäller att långsiktigt trygga finansieringen av Östersjöuniversitetet. Avser utbildningsministern att säkerställa en långsiktig trygg finansiering, t.ex. via regleringsbrev för år 2001, som vi har efterlyst? Beträffande CSN - en återkommande punkt i dessa debatter - föreslår vi att verksamheten ska konkurrensutsättas. Fru talman! Det moderata budgetförslaget och de moderata förslagen under utgiftsområde 16 rymmer fler detaljer. Men jag har valt att begränsa mig till de principiella ställningstaganden som jag anser vara värdefullt att vi debatterar i Sveriges riksdag och som också har betydelse för verksamheten. Dock, fru talman, vill jag till sist göra tillägget att vi beträffande konto 25:70, särskilda utgifter inom universitet och högskolor, hänvisar till andra anslag eller till den totala budgetramen för utgiftsområde 16. Vi avser att i kommande budgethantering precisera oss bättre, eftersom vi anser att bl.a. Svenska studenthemmet i Paris och andra angelägna verksamheter vilka ryms under anslagspost 25:70 ska ges goda möjligheter att bedriva verksamhet.

Fru talman! Vi ska nu lyfta fram ett viktigt område, vuxnas lärande, som är en del av det livslånga lärandet. Vi har gått in i ett kunskaps och informationssamhälle där kunskap är nödvändig för att man ska kunna delta i samhället. Men likväl är det så att det är så tidigt som möjligt i livet som människor ska få tillgång till en god plattform för lärande. Det möjliggör det här deltagandet och en kreativ, flexibel och individuell utveckling. Därför är alltid basen för ett livslångt lärande en trygg uppväxtmiljö och en god ungdomsskola. Man ska vidare kunna realisera sina individuella studieplaner och personliga framtidsplaner genom att förutsättningar för kontinuitet finns i lärandet. Det som är samhällets uppgift är att ge möjligheter att lära hela livet. Det fria yrkesvalet innebär att kunskaper under hela livet ska vara tillgängliga för alla som har förutsättningar att tillägna sig dem. Jag vill här lyfta fram två utgångspunkter som är väldigt viktiga när vi talar om livslångt lärande och om vuxnas lärande. Tiden efter det att ungdomar slutar ungdomsgymnasiet finns universitetet och högskolan som en naturlig del i det livslånga lärandet. De vuxna människor som av olika anledningar inte har lyckats tillgodogöra sig utbildningen i tidigare åldrar måste ha chansen till både en grundläggande utbildning på grundskolenivå och utbildning på gymnasial nivå. Då blir också detta en del av vuxenutbildningen. Vad är det då för utgångspunkter som Kristdemokraterna har för vuxenutbildning? Jo, att alla människor har samma värde och ska ges förutsättningar till lärande utifrån de möjligheter de har att tillgodogöra sig det. Samhället ska ansvara för att människor får dessa erbjudanden, oavsett olika begåvning och intresse. Jag vill först lyfta fram dem som går den raka vägen från gymnasiet och som söker vidare till universitet och högskola - våra studenter i dag. De hindras ofta när de ska söka helt enkelt därför att intagningspoängen kanske är för hög på just den utbildning som de vill gå. Vi har haft köer av studenter som har klappat på porten till humaniora och samhällsvetenskapliga utbildningar, och vi har haft tomma platser till teknik och naturvetenskap. Dimensioneringen har helt enkelt inte motsvarat sökbilden. Detta är emot Kristdemokraternas idéer. Vi anser att ungdomarna ska ha en chans att göra det yrkesval som de själva vill, och då ska de komma in på utbildningar som de är behöriga till. Vi förespråkar alltså fri dimensionering. När studenterna väl kommer in på universitetet är det ett annat problem i dag, nämligen att studentpengen är så låg att kvaliteten på utbildningen är hotad. Därför är det väldigt viktigt att få en möjlighet till god lärarinteraktion. Men en god räkneövning visar att studentpengen, som är på drygt 28 000 kr, helt enkelt bara räcker till fem till sju veckotimmar med lärarinteraktion. På en del ställen har man varit nere i tre veckotimmar. Det förklarar man med att mycket av universitetets pengar går åt till uppsatser och den typen av handledning längre fram i studierna. Vi kristdemokrater anser att varje dag i en students liv är viktig. Därför ska varje student ha rätt till lärarinteraktion och en god utbildning kvalitetsmässigt på universiteten. Det tror vi är väldigt viktigt. Vi ser också studenten som en helhet med en hel tillvaro. Det innebär att också sådana, som man kan tycka, kringliggande resurser som studentbostäder och annat måste ordnas i dag. Det är inte rimligt att studenter råkar illa ut och inte får tag på en bostad när de ska studera. I Linköping finns det studentbostäder till enbart 26 % av studenterna. Jag gissar att situationen är liknande på många ställen i landet, så det tror jag att vi måste ta itu med. Vad händer då med de ungdomar som slutar gymnasieskolan med betygen Icke godkänd och inte har högskolebehörighet? För dem saknas det en rak utbildningsväg. De saknar möjligheten att få en god och rak utbildning med studiemedel. Vi kristdemokrater vill därför ha en yrkeshögskola. Vi vill ha en högskola där man får en postgymnasial utbildning som inte nödvändigtvis kräver högskolebehörighet men som dock kan ge det. Det skulle kunna finnas möjlighet att efteråt gå vidare. Men alla har inte de intressen och den begåvning som gör det möjligt att tillägna sig högskolebehörighet. Det är ju så att vi har olika begåvningar. Jag tycker att vi måste erkänna det. Det finns en skala över hela linjen av begåvningar. Kanske inte alla har möjlighet och tid på det sätt som anges i gymnasieskolan. Men då är det jättebra om de får utveckla den kunskap som de kanske är starkare på, den praktiska kunskapen. Vi kommer alltid att behöva svetsare, mekaniker av olika slag, taxiförare och restaurangbiträden i vårt samhälle. Vi vill ha en yrkeshögskola som tillvaratar deras intressen. Sedan finns det också de som inte alls har den begåvning och de intressen som gör det möjligt att tillägna sig skolgång. Vi brukar kalla dem för handikappade med utvecklingsstörning. Det har jag lyft fram tidigare. Här har jag verkligen en förhoppning och en önskan. Jag får väl rikta mig till ordföranden i utbildningsutskottet Jan Björkman. Jag skulle verkligen vilja vädja om att ni beaktar detta i den proposition som jag har förstått ska komma om vuxenutbildning framöver. Jag vädjar om att man också tar vara på de medborgare i samhället som har en lägre funktion i fråga om utveckling och intellektuell förmåga. Jag förstår inte att det ska vara så laddat. Vi tar inte bort en synskadads glasögon och vi tar inte bort en rörelsehindrads rullstol när denne fyller 21 år. Men de som har en utvecklingsstörning får inte det pedagogiska stöd som krävs för att de ska kunna bevara den kunskap som de har fått under sin tid i särskola och i gymnasial särskola. Det här är allvarligt, för överallt i vårt land, i varenda kommun, finns det många som aldrig har fått ett erbjudande om att behålla den här kunskapen. Det är ett stöd för att bevara den kunskap man har tillägnat sig och som gör det möjligt för de här människorna att leva ett socialt och välordnat liv. Jag vill verkligen rikta uppmärksamhet på detta. Vi tycker att det är viktigt med vuxnas lärande. Men i begreppet "vuxna" ryms alla i samhället. Det gäller precis alla - oavsett vilken förmåga jag har att röra mig, se eller höra och vilken förmåga jag har att tänka. Vi måste ha ett samhälle som passar alla. Jag ser det som väldigt svårt att veta att vi har grupper i samhället som bara inte får vara som de är. De ska kämpa hela tiden. Jag har funderat på min egen oförmåga ibland när det gäller tekniska saker. Ibland kan jag tänka på detta. Tänk om någon skulle bringa mig till att till varje pris lära mig det här på en viss tid. Då skulle jag bli oerhört frustrerad. Så tror jag att det är för väldigt många människor i dag. Vi vill inte se att vi har olika utvecklade förmågor inom olika områden. Vi erkänner inte olikheterna. Det måste vi göra, och därmed ska vuxnas lärande anpassas så att det blir möjligt med livslångt lärande för alla människor. Därmed kan detta vara en del av samhället och av samhällets utveckling. Jag tycker också att jag vill beröra folkbildningsområdet. Det har visat sig vara en oerhört värdefull kraft i det s.k. kunskapslyftsprojektet som har genomförts och fortfarande genomförs. Det är jätteviktigt att alla har en möjlighet att möta det som de behöver. Där är folkbildningen en specifik del. Många gånger har de en internatverksamhet och en tradition. De tänker på att kunna se på människors olika behov och har också den sociala samhörigheten som en viktig bas. Där behövs en utveckling. Det behövs också forskning både inom folkbildningsområdet och inom vuxenutbildningen generellt. Där önskar jag att regeringen på ett tydligare sätt ska lyfta fram Centrum för handikappvetenskap vid Linköpings och Örebros universitet, som har specialiserat sig på vad människor med olika handikapp behöver i sitt lärande. De har specialiserat sig på mycket men detta är en del - så ska jag säga. Problemet med vuxenutbildningen har också visat sig vara att genom att inte lagstiftningen har varit tydlig har inte heller funktionshindrade haft samma möjligheter som andra. Jag tror att det är viktigt att se att vuxenutbildningen har ett värde i sig. Den ska inte enbart, men väl också, vara en arbetsmarknadsåtgärd. Det här med arbetsmarknadsutbildning är viktigt. Det behövs för en förändrad arbetsmarknad både tekniskt och kompetensmässigt. Därför är den utbildningen väldigt viktig. Det ska vara tydligt när det är den som de vuxnas lärande handlar om. Men utbildning har ett värde i sig. Det har ett värde för varje människa. Det har visat sig ha ett värde för hela samhället när befolkningen har en hög utbildningsstandard. Slutligen vill jag också slå ett slag för de teologiska högskolorna, som hamnade i en mycket speciell situation vid medelstilldelningen. De kan också utvecklas via det där med sökbilden. Det är mitt förslag. Det är viktigt att de får rimliga möjligheter. När vi expanderar den traditionella utbildningen i landet är det viktigt att de också får möjlighet att ta del av detta. Jag står självklart bakom kristdemokraternas ställningstaganden i de reservationer och särskilda yttranden som gjorts i utbildningsutskottet. För tids vinning yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet

Fru talman! Målet för all utbildningspolitik, både för barn och för vuxna, måste vara att den enskilda människan kan få utveckla sig inom de intresseområden där hon vill och har förutsättningar. Dessutom märker vi att det krävs allt högre utbildning inom alltfler arbeten. I dag läser fler än någonsin på högskolan efter gymnasiet, och det är bra. Vi liberaler vill att fler människor ska gå vidare till högre studier och att alla studenter ska få en grundutbildning av god kvalitet med kvalificerade lärare. Det är naturligtvis viktigt att den utbildning som alltfler söker efter gymnasiet håller hög kvalitet. Inte minst för en studerande som efter stor tvekan kanske lånar pengar för att satsa på en lång utbildning är det viktigt att inga terminer blir bortkastade. Inom den högre utbildningen har tyvärr regeringens politik under många år inriktat sig mycket på kvantitet men alldeles för lite på kvalitet. Antalet studentplatser har verkligen ökat kraftigt, men de anslagna pengarna för varje studentplats har minskat. Antalet forskarutbildade lärare i förhållande till studenter har minskat, så att närmare hälften av lärarna inte har den forskarutbildning som de borde ha. Studenterna har rätt att förvänta sig att på alla högskolor få kontakt med forskare och rätt att få en bra handledning av sina lärare. Högskolorna har på många håll tilldelats platser i naturvetenskap och teknik för att råda bot på bristen inom dessa områden i Sverige, men samtidigt läser inte tillräckligt många naturvetenskap och teknik på gymnasiet, så därför gapar alltfler platser på högskolan tomma. Kvaliteten i grundutbildningen riskerar att urholkas när den snabba expansionen inte tar hänsyn till behovet av utbildade lärare, behovet av lokaler, behovet av bostäder, m.m. Dessutom blir det allt svårare att fylla platserna inom vissa ämnesområden på olika håll. Ingemar Linds utredning Högskolans styrning visar att resurserna i pengar räknat minskat kraftigt under de senaste åren. Om man räknar med utgifter för löneökningar och andra saker så har priset per student minskat med minst 20 %. Han föreslår därför i sin utredning att pengar förs över till humaniora som drabbats särskilt hårt. Det har också kommit en hel del andra uppgifter som visar att undervisningens kvalitet riskerar att urholkas på högskolor och universitet eller i värsta fall redan har urholkats. Riksdagens revisorer konstaterar t.ex. att antalet lärartimmar har minskat drastiskt på många håll. Från Linköpings universitet rapporteras det att studenterna inom samhällsvetenskap och humaniora bara får tre-fyra timmars undervisning i veckan. Ett annat exempel som Riksdagens revisorer nämner är biologi på A-nivå vid Stockholms universitet. Där har antalet lärartimmar minskat från 8,3 till 6,4 timmar i veckan på mindre än tio år. Därför föreslår nu Folkpartiet att priset per student ökar. I vårt budgetförslag tillförs högskolorna redan nästa år 200 miljoner till studenternas grundutbildning och året därpå 400 miljoner. Samtidigt föreslår Folkpartiet, som jag har sagt tidigare, en ökning av anslagen till forskning och forskarutbildning med 500 miljoner om året. Det här förslaget från oss är rakt igenom finansierat. I vårt förslag minskar utbyggnadstakten beträffande nya platser men även med vårt förslag kommer flera tusen nya platser att tillkomma varje år. Vi anser helt enkelt att gränsen nu är nådd för när antalet platser måste vägas mot den kvalitet som studenterna erbjuds. Bl.a. den ESO-rapport som kom i höstas visar att svenska studenter tar mycket lång tid på sig för att komma igenom utbildningssystemet jämfört med hur det är i andra europeiska länder. Långa studietider är dyrt för studenterna och oekonomiskt för samhället. Om man stirrar sig blind på enbart antalet studieplatser och glömmer bort kvaliteten gör man på sikt studenterna en otjänst. Jag tror att fler studenter på sikt kommer att genomföra en lyckad utbildning om kvaliteten på undervisningen höjs. På senare tid har Högskoleverket börjat dra in examensrättigheter för högskoleutbildningar som inte lever upp till högskolemässig kvalitet. Det är mycket bra att en sådan kontroll sker men det är också viktigt att studenten hålls skadeslös. I dag får en student som påbörjat en utbildning avlägga examen fastän Högskoleverket sagt att utbildningen inte är högskolemässig. Det är naturligtvis inte roligt för en student att få en utbildning som kan komma att betraktas som mindre värd. I stället borde en garanti ges för att studenten ska få läsa färdigt vid en annan högskola och vid behov också läsa om kurser. Utbildningsministern har fått flera frågor om detta under det senaste året men något riktigt svar har vi inte fått. Kanske får vi det i dag. Fru talman! Studenterna måste få mera makt över sina studier, anser vi i Folkpartiet. En mycket större del av resurserna ska därför föras till de platser som studenterna söker sig till. På det sättet blir det studenterna som är med och bestämmer var den högre utbildningen ska byggas ut. De högskolor som många studenter söker sig till måste få fler platser. Högskolan är inte i första hand till för att driva regionalpolitik. I vårt budgetförslag för vi över 120 miljoner kronor till högskolor med högt sökandetryck. Det innebär t.ex. att Stockholmsområdet, men också Malmö, Lund, Göteborg, Linköping och många fler platser, får en ökad utbyggnad med Folkpartiets förslag. Vi vill ändra dagens mönster där alltför många studenter inte kommer in på utbildningar där de vill läsa och där köerna på vissa högskolor är långa, medan platser gapar tomma på andra. Vi liberaler anser också att kursutbudet i mycket större utsträckning ska anpassas efter studenternas val. Det är bättre att en student kommer in på sitt förstahandsval och avslutar sin utbildning med goda resultat än att han eller hon kommer in på sitt tredjehandsval och sedan hoppar av utbildningen. Det är i och för sig bra att regeringen nu har sagt att högskolor som inte kan fylla en del studieplatser får använda pengarna till annan utbildning men det räcker inte. I mycket större utsträckning borde resurserna fördelas efter studentens förstahandsval. Finns det ett samhällsintresse för att öka antalet utbildade inom ett visst område är det bättre att skapa intresse för den utbildningen än att skapa platser som studenterna inte är intresserade av. En annan frihetsfråga som återkommer år efter år är frågan om att införa föreningsfrihet även för studenter. Dagens kårobligatorium stimulerar inte till demokratisk aktivitet. Valdeltagandet är lågt och det bryter mot principen om föreningsfrihet. Fru talman! Över huvud taget är självständigheten för högskolorna viktig. Stiftelsedrivna högskolor som Jönköpings högskola och Chalmers i Göteborg är en bra organisationsform och minskar risken för kortsiktiga politiska beslut. Enligt Folkpartiet bör staten medverka till att fler stiftelsedrivna högskolor växer fram. Det är också viktigt att de få fria utbildningar som finns får trygghet genom likvärdiga resurser. Rudolf Steiner-högskolans lärarutbildning är fortfarande utan tillräckligt ekonomiskt stöd. De frikyrkliga teologiska högskolorna har fortfarande inte statsbidrag enligt samma villkor som statliga högskolor. Många högskolor önskar också ha ett större lokalt inflytande över antagningssystemet. Folkpartiet anser att högskolorna skulle ges en mycket större frihet än de i dag har när det gäller att utforma egna regler, antagningstest osv. Enligt svensk högskoletradition ser kurserna olika ut på olika högskolor. Det är på den lokala högskolan som man bäst vet vilka förkunskaper som krävs. Med studentexamen som grundbehörighet för högskolestudier borde de olika högskolorna sedan själva kunna utforma test, intervjuer m.m. om platserna inte räcker till. Den rapport som kom i maj om antagningen till högskolan innebär en svidande kritik av dagens centraliserade antagningssystem. I rapporten konstateras att antagningssystemet innebär misshushållning med mänskliga resurser. Det finns ingen garanti för en rättvis behandling. Sökandes förutsättningar för studier tas inte till vara. Den sociala snedrekryteringen motverkas inte. De som söker kommer inte in där de vill, och de som kommer in börjar inte - så kan man något karikerat sammanfatta rapporten. För Folkpartiet är det också viktigt att människor i alla åldrar ska kunna studera och bredda sin kompetens. Det finns många människor i vårt land som med kompletterande studier skulle kunna börja en ny inriktning i sitt yrkesliv. Därför anser vi liberaler att vuxenutbildning är viktigt. Inte minst de många avhoppen från gymnasieskolan gör det nödvändigt att ge alla möjligheter att som vuxna läsa och komplettera. Satsningen Kunskapslyftet har haft både goda och dåliga sidor. Framför allt har den varit av tillfällig karaktär; i mångt och mycket tänkt som en arbetsmarknadsåtgärd. Nu väntar vi med mycket stor spänning på regeringens proposition om den framtida vuxenutbildningen. Vi i Folkpartiet tycker att det är dags att utforma ett system som är långsiktigt och som inte är konjunkturberoende. Det är också viktigt att vi snart får en reform för kvalificerad yrkesutbildning. Det finns ett behov av eftergymnasiala studier som inte hör hemma i traditionell högskoleutbildning. Vidare tycker vi att den specialkompetens som finns på folkhögskolor och hos privata vuxenutbildare kan utnyttjas mycket bättre. Men fortfarande finns det ingen lagstiftning inom vuxenutbildningen som garanterar mångfald. I Kunskapslyftet är det kommunen, inte den studerande, som bestämmer om en alternativ utbildning ska kunna väljas. En del av Folkpartiets satsningar inom utbildningspolitiken finansierar vi förvisso genom att minska anslagen till Kunskapslyftet; det är en del av helheten i vår arbetsmarknadspolitik som syftar till färre åtgärder och fler jobb. Folkpartiet har flera gånger under tidigare år fått kritik av regeringspartiet för detta men det är också väldigt intressant att se att även regeringen under de senaste två åren kraftigt har minskat anslagen till Kunskapslyftet. Skillnaden är väl egentligen att vi har gjort bedömningen att besparingen gått att göra ett år tidigare än vad regeringen har gjort. Fru talman! Det är dags att flytta över mycket mera makt över viktiga beslut till studenterna och de vuxenstuderande - till människorna själva. Vi i Folkpartiet har lagt fram en rad förslag till åtgärder som skulle stärka individens ställning i utbildningssystemet och vi kommer att fortsätta att driva den debatten. Avslutningsvis yrkar jag bifall till Folkpartiets reservation 3 under mom. 6, som visserligen gäller nästa debatt men som finns i samma betänkande, och till Folkpartiets reservation 7 under mom. 23.

Fru talman! Låt mig börja med att konstatera att många av de utbildningssatsningar som under det gångna årtiondet gjorts i vårt land har varit ägnade att stärka Sverige i perspektivet av livslångt lärande och därmed också stärka Sverige som kunskapsnation. Som flera här har varit inne på vet vi att det ställs allt större krav på kunskap och kompetens. Det som tidigare räckte både för att skaffa sig en plats på arbetsmarknaden och för att behålla den räcker ofta inte längre. Därför blir också möjligheterna till återkommande utbildning allt viktigare för den enskilde liksom för samhället och arbetslivet. Den här delen av budgetdebatten handlar ju om vuxnas lärande, och då gärna med Margareta Anderssons och Centerpartiets underrubrik om lusten att lära. Lusten att lära blir ju allt viktigare i perspektivet av ett livslångt lärande. Jag kommer därför i huvudsak att i mitt anförande uppehålla mig vid tre delar - dels Kunskapslyftet, dels den kvalificerade eftergymnasiala utbildningen, den s.k. KY-utbildningen, dels den högre utbildningen. Låt mig börja med Kunskapslyftet. Sverige har flera decenniers erfarenhet av framgångsrika satsningar på vuxenutbildning. De här satsningarna har förstärkts under 1990-talets andra hälft. Kunskapslyftet har under sin försöksperiod gett kanske en trekvarts miljon svenskar möjlighet till en ny gymnasiekompetens. Jag tror inte att vi i dag kan överblicka och rätt värdera den kraft som ligger i att alla dessa individer har gett sig själva bättre möjligheter till personlig utveckling, till aktivt samhällsdeltagande och en bättre plattform på arbetsmarknaden liksom förutsättningar att ta sig vidare till högre studier. Det sistnämnda är nämligen en erfarenhet som vi har från Kunskapslyftet, dvs. att en större andel av de vuxenstuderande än tidigare söker sig till högre utbildning. Kunskapslyftet har bidragit och bidrar till att arbetslivet nu i högkonjunktur får det lättare att hitta ny kompetens än vad som annars skulle ha varit fallet. Satsningen på Kunskapslyftet har på ett tydligare sätt än tidigare satt individen och individens behov i centrum. Vi har gått från ett utbudsorienterat system till ett mer efterfrågestyrt system. Att vuxenstuderande har uppskattat detta visar sig inte minst i att bortåt 90 % av alla deltagande i Kunskapslyftet har förklarat sig nöjda med den utbildning de fått inom ramen för Kunskapslyftet har därmed utöver att ge individen nya möjligheter också bidragit till att förnya vuxenutbildningen som utbildningsform. Uppslutningen i den här kammaren kring den här satsningen har varit stark, och den är stark, med två undantag, dvs. Moderaterna och Folkpartiet. De här båda partierna gör ganska brutala besparingar på vuxnas möjligheter att skaffa sig gymnasiekompetens. Det är trist, även om det inte är särskilt överraskande. Det följer ett ideologiskt och fördelningspolitiskt mönster som vi är ganska vana vid att se. När Moderaterna talar om att avveckla den här formen av kompetensutveckling ställer man väldigt många vuxna utanför möjligheten att förnya sina kunskaper. Det finns därför all anledning att ställa frågan till Moderaterna och Folkpartiet: Vad vill ni när det gäller vuxnas lärande? Hur ser vuxnas möjligheter ut i Moderaternas och Folkpartiets Sverige? Vi vet vad ni är emot, men vad är det som ni är för? En annan viktig satsning är den kvalificerade eftergymnasiala yrkesutbildningen, den s.k. KY utbildningen. Den här utbildningsformen har visat sig vara väldigt framgångsrik. I dag omfattar den som försöksverksamhet 12 000 studenter och uppskattas inte bara av studenterna utan också av anordnarna och avnämarna. Att arbetslivet har ställt sig positivt visas inte minst av det faktum att cirka en tredjedel av utbildningstiden kunnat förläggas som s.k. lärande i arbete ute i arbetslivet i stort sett utan problem. Ska man se något problem med den här utbildningen är det närmast att studenterna har varit så attraktiva på arbetsmarknaden att många arbetsgivare har velat rycka dem innan utbildningen är slutförd. Den här försöksperioden närmar sig nu sitt slut, och regeringen aviserar en proposition om KY utbildningen i närtid, dvs. i början av nästa år. Det tredje området gäller utbyggnaden av den högre utbildningen. Den utbyggnaden fortsätter för det kommande året 2001 med ytterligare 10 500 platser. Den här utbyggnaden är viktig och angelägen. Alltfler behöver högre utbildning både i form av långa utbildningar som leder till examen och i form av kortare utbildningar och studieperioder för att komplettera sina tidigare studier. Ett viktigt mål är att ge hälften av en årskull möjlighet till högskolestudier vid 25 års ålder. Satsningarna i årets budget är ett viktigt led i detta arbete. När det gäller utbyggnaden föreslår Kristdemokraterna och Folkpartiet, som vi har hört, en lägre utbyggnadstakt än regeringen. Det, kan man stillsamt konstatera, är inget nytt. Så har det varit tidigare, dvs. att nästa år kommer Kristdemokraterna och Folkpartiet att acceptera årets utbyggnadstakt men tycker att nästa år ska den takten vara lite lägre. Ni har de senaste åren haft den modellen för utbyggnaden. Ni tycker som Socialdemokraterna, som regeringen och samarbetspartierna, men med ett års fördröjning. Det tror jag att vi andra kan leva med. När det gäller grundutbildningen i övrigt utöver ökningen i volymen sker en rad saker som hänger ihop med en del av de frågor som har tagits upp tidigare i debatten. Det gäller förstärkt studentinflytande som ett led i ett aktivt kvalitetsarbete på högskolorna. Det gäller mer regelbundet återkommande kvalitetsutvärderingar och därmed också en förstärkning av Högskoleverket för att klara detta utökade uppdrag. Det gäller arbetet för att bredda rekryteringen för att uppnå en större social och etnisk mångfald i den högre utbildningen. Och det bedrivs också ett arbete för att få fram lagregler som skyddar studenter mot olika typer av diskriminering på grund av kön, sexuell läggning, funktionshinder eller etnisk tillhörighet. Högskolans styrning har också nyligen fått en ordentlig genomlysning, och den pedagogiska utvecklingen och det pedagogiska förnyelsearbetet inom den högre utbildningen utreds för närvarande. De här utredningsarbetena tillsammans med det övriga arbetet bildar naturligtvis underlag för nya och kommande ställningstaganden. Sammantaget tycker jag att det är lätt att konstatera att en rad åtgärder vidtas för att bidra till att nå målet för utbildningspolitiken, nämligen att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. Med detta ber jag, fru talman, avslutningsvis att få yrka bifall till utbildningsutskottets hemställan i betänkande 1 i sin helhet och avslag på de reservationer som hänger ihop med detta betänkande. Jag vill också passa på att yrka avslag på Johan Lönnroths tidigare yrkande om bifall till sin motion.

Fru talman! Jan Björkman sade i en genomgång, som på många sätt var saklig men som samtidigt redovisade åsiktsskillnader, ett sakfel, och det var att Folkpartiet på något sätt skulle ha varit emot satsning på utbildning för vuxna. Långt innan Kunskapslyftet var uppfunnet motionerade Folkpartiet i riksdagen om en utbildningsbank för vuxna som ger garanti att komplettera med en utbildning som man inte har fått i ungdomen. Vi har också röstat med på satsningen för Kunskapslyftet när det började. Däremot har vi haft en annan bedömning av vilken budget man ska anslå för denna tillfälliga arbetsmarknadssatsning, vilket den faktiskt var när den kom mycket hastigt. Jan Björkman redovisar hur andra partier ändrar sig år från. Jag skulle vilja kontra med att säga att sedan jag kom in i riksdagen 1998 har Socialdemokraterna varje år skällt på Folkpartiet för att vi vill anslå mindre pengar till Kunskapslyftet och sedan nästa år själva dragit ned. Där kan man säga att socialdemokraterna har legat ett år efter oss. Det handlar bara om en bedömning av arbetsmarknaden, av möjligheterna att få jobb och av vad man ska prioritera. Men det handlar inte om något motstånd, det vill jag bestämt säga. Det är ett sakfel helt enkelt. Då hade vi inte anslagit så många miljarder till Kunskapslyftet som också vi gör i vår budget, om vi på något sätt hade varit främmande för utbildningen. Jag vill fråga Jan Björkman: Kommer det något förslag som på något sätt skapar ett system som ger människor möjlighet att vidareutbilda sig som vuxna, oavsett om de är arbetslösa eller inte, oavsett om de har en viss utbildning tidigare eller inte? Det handlar alltså helt enkelt om en rätt till vidare utbildning. Hela bidragssystemet när det gäller Kunskapslyftet har ju varit upplagt på det sättet att det framför allt har gynnat människor som har a-kassa och blivit av med sitt arbete.
Fru talman! Ulf Nilsson knyter an till det som Folkpartiet har tyckt i utbildningsfrågor i ett tidigare skede, det tycker jag är intressant. Jag håller gärna med Ulf Nilsson om att Folkpartiet tidigare har haft en mer progressiv framtoning i skolfrågor än vad man har haft efter valet 1998. Det ideologiskt förändrade stämningsläget i Folkpartiet märks över hela utbildningsfältet, och det kan jag bara beklaga. Just i den här debatten är det väldigt tydligt att omsvängningen också har drabbat Kunskapslyftet. Oavsett vad Ulf Nilsson säger framgår det väldigt tydligt av Folkpartiets budgetmotion och reservation att det anslås 1 000 miljoner kronor mindre till vuxnas lärande. Det är därför som jag ställer frågan: Hur ser Folkpartiet långsiktigt på vuxnas lärande? Om man har samma syn på behovet av vuxnas lärande som socialdemokraterna, som regeringen, som samarbetspartierna och som de andra partierna i den här kammaren - exklusive moderaterna - som står bakom dagens förslag, varför anslår då Folkpartiet 1 miljard mindre? Jag tycker att det talar sitt tydliga språk om att Folkpartiet faktiskt gör en annan bedömning när det gäller förutsättningarna för de enskilda att skaffa sig en kompletterande kompetens som vi vet att många utifrån perspektivet om ett livslångt lärande verkligen behöver. Folkpartiet har gjort prioriteringen att man lägger dessa pengar på andra områden och prioriterar ned vuxnas lärande, och det beklagar jag.
Fru talman! Om man ställer en sådan fråga som Jan Björkman ställer, kan man ställa motfrågan: Om socialdemokraterna tycker att högre forskning är viktig, varför lägger då socialdemokraterna 500 miljoner mindre på forskning än vad Folkpartiet gör? Man får ju se en budget som en helhet. Vuxenutbildning ska inte ses som ett massprojekt där alla vuxna ska utbildas på samma sätt. Det är inte självklart att alla vuxna har behov av en gymnasieutbildning. En del kanske har behov av kompletterande yrkesbildning, en del har behov av en annan inriktning på utbildningen. Framför allt är - och det vill jag betona - en stor del av satsningen på Kunskapslyftet, som alltså ligger utanför basorganisationen av vuxenutbildningen i kommunerna, i första hand en ren arbetsmarknadsåtgärd som är kopplad till att hjälpa människor som har haft turen att få a-kassa och som därför kan få utbildningen betald. Vi menar att dessa pengar mycket hellre borde satsas på sådant som ger bra jobb för framtiden, jobb som man kan räkna med finns kvar även när konjunkturen går ned. Det handlar om att sänka arbetsgivaravgifter och vidta andra stimulansåtgärder som gör att det blir ett bättre företagsklimat i landet. Vi har helt enkelt olika sätt att se på hur man ska bedriva arbetsmarknadspolitik. Socialdemokraterna vill ha mera åtgärder, vi vill ha mera stimulans och flera morötter. Men det har ingenting med utbildningsfientlighet att göra, tvärtom.
Fru talman! Med anledning de stora besparingar som Folkpartiet gör på vuxnas lärande knutet till Ulf Nilssons avslutande fråga om vad detta innebär för mångfalden när det gäller anordnarna, vill jag säga att med så lite resurser tror jag att utrymmet för mångfald på anordnarsidan blir betydligt mindre med Folkpartiets förlag än med det förslag som de flesta partier här står bakom. Sedan säger Ulf Nilsson å ena sidan att socialdemokraterna är för mycket åtgärder och att Folkpartiet står för någonting annat. Å andra sidan säger Ulf Nilsson att ett skäl till besparingarna på Kunskapslyftet är att Folkpartiet ser den här satsningen som en del av arbetsmarknadspolitiken. Där kan jag inte dra någon annan slutsats än att Ulf Nilsson ser dessa utbildningssatsningar som åtgärder inom ramen för arbetsmarknadspolitiken. Därmed är han tillbaka i sitt eget ursprungliga argument. För mig är satsningarna på Kunskapslyftet viktiga för arbetslivet. Det är ett sätt att rusta människor att vara beredda att ta de jobb som finns när det är högkonjunktur eller i övrigt konkurrera om jobben. Men det är också ett sätt att stärka sig som samhällsmedborgare, att få utökat utrymme för en demokratisk aktivitet. Men det är även ett sätt att jobba med sin egen personliga utveckling, att få rätt till en bra gymnasieutbildning, en rätt som vi tycker är självklar för alla ungdomar. Den ska vara precis lika viktig för de vuxna. Där ligger också grundsvaret på Ulf Nilssons fråga om hur jag ser på vuxnas lärande framöver. För mig är det ett massprojekt att utbilda en befolkning, för Ulf Nilsson är det tydligen inte det.
Fru talman! Jan Björkman tar i sitt inlägg upp moderaternas syn på Kunskapslyftet. Det är väl därför på sin plats att jag bemöter den negativa syn som han gör gällande att vi har när det gäller vuxnas lärande, för så är inte fallet. Det framgår om man studerar riksdagens protokoll och utskottets handlingar att vi har valt andra lösningar för att skapa möjligheter för vuxna att utbilda sig, att lära sig. Vi ska ju inte glömma att när förslaget om Kunskapslyftet fördes fram var det ett tidsbegränsat projekt, precis som Ulf Nilsson har sagt och som också jag instämmer i. Vi har däremot konsekvent drivit en utbyggnad av KY-platserna som vi har sett som väsentliga och viktiga. Där har regeringen i stället bromsat och inte gått oss till mötes. Nu signalerar Jan Björkman att man i någon form avser att fortsätta med det tidsbegränsade projektet som Kunskapslyftet var. Låt oss då se när den propositionen kommer. Betydelsen av att ge vuxna möjligheter till ett ständigt lärande står vi också bakom.
Fru talman! Det är ett obestridligt faktum att moderaterna har prioriterat ned vuxenutbildningen. Det framgår precis lika klart som i fallet Folkpartiet. Sedan har moderaterna, vilket Tomas Högström mycket riktigt påpekade, en större anslagsvolym för den kvalificerade yrkesutbildningen. Det gör att moderaternas besparingar på vuxnas lärande inte ser lika drastiska ut, men i praktiken är de ju större än Folkpartiets. Ni vill avveckla projektet med kunskapslyftet. Skälet till detta är, säger Tomas Högström, att det var ett tidsbegränsat projekt från början. När det gäller den kvalificerade yrkesutbildningen säger han samma sak, att denna är ett tidsbegränsat projekt och en försöksverksamhet och att man därför vill bygga ut den. Jag tycker inte riktigt att dessa slutsatser går ihop. Vi kan vara överens om att KY-platserna är väsentliga. Skillnaden mellan majoritetens ställningstagande och moderaternas är att vi tycker att det är viktigt att man funderar igenom detta och att regeringen kommer med en proposition om hur verksamheten långsiktigt ska se ut innan man ger sig på att fundera över en utökad volym. Jag blev lite förvånad över det Tomas Högström sade sitt anförande. En av de stora punkterna för att betala en del av utökningarna på högskolesidan är besparingarna på särskilda utgifter inom universitet och högskolor. Det är drygt 360 miljoner. Nu uppfattade jag, vilket var oerhört förvånande, att Tomas Högström säger att moderaterna inte står bakom den besparingen. Den har kanske kommit till lite hastigt, och det får täckas på andra sätt. Jag skulle gärna vilja att Tomas Högström utvecklar det. Det finns en mängd angelägna punkter inom ramen för de 362 miljoner som enligt moderaternas budgetförslag ska prutas bort.
Fru talman! Faktum kvarstår, Jan Björkman, när det gäller vuxnas lärande. Kunskapslyftet var ett tidsbegränsat projekt när det lades fram. Utifrån det har vi formulerat våra förslag. Vi har också lagt fram och redovisat våra alternativ här i kammaren och i utskottet. Våra förslag beträffande vuxnas lärande rymmer utbildningskonton. Vi för t.ex. diskussioner om möjligheter att söka sin gymnasiekompetens när som helst under ett yrkesverksamt liv. Vi har också sagt att KY-platserna ska byggas ut. Vi inte gå till väga på det sätt som regeringen gör när man fastställer ett arbetsmarknadspolitiskt paket, gör utbildningsfrågan enbart till det och sätter tidsgränser för det. Nu har regeringen samtidigt aviserat att man kommer med en proposition. Låt oss då ha en konstruktiv diskussion i samband med att propositionen behandlas. Det välkomnar jag, och det välkomnar När det sedan gäller min precisering i mitt anförande sade jag beträffande konto 25:70 att vi ska precisera oss närmare i kommande budgethantering. Jag anser att vi hade haft ett behov av att göra det i årets budgetförslag. Det är vad jag har redovisat.
Fru talman! Jag tycker att det är en bra invit från Moderaterna att de vill vara med och diskutera hur vi ska forma KY-utbildningen vad gäller organisation, innehåll och verksamhet framöver. Den diskussionen utgår jag från att vi kommer att konstruktivt kunna föra med även fler partier. När det sedan gäller de vuxnas lärande må det så vara att Kunskapslyftet beskrevs som ett femårigt projekt där vi ska ta till vara de erfarenheter som vi får inom ramen för det. Men då ska man komma ihåg att vi har en lång tradition för vuxnas lärande i Sverige. Många av oss i kammaren och på andra håll tyckte att det var dags att fundera över ett mer flexibelt lärande, ett mer individanpassat lärande och en mer flexibel organisation än hittills. Det var utgångspunkten för att utveckla Kunskapslyftet utöver att ge de enskilda individerna möjligheter att skaffa sig en ny kompetens. Kunskapslyftet har inom ramen för detta och utifrån dessa utgångspunkter gett oss viktig information. Därför menar jag att det är dags att fatta nya beslut och ta nya steg. Det är inte den slutsats som moderaterna drar, nämligen att det nu är dags att lägga ned projektet om vuxnas lärande och vuxnas möjligheter att skaffa sig ny kompetens. När det gäller den sista delen om besparingen på 362 miljoner blev jag inte mycket klokare av det som Tomas Högström sade. Jag utgår från att de besparingarna - som t.ex. gäller forskarskolan i teleinformatik, de statliga ålderspensionsavgifterna, forskningsanknytningen av lärarutbildningen osv. - inte var seriöst menade, utan att man kommer att ompröva dem framöver. Är detta innehållet i Tomas Högströms svar är det en bra utgångspunkt. Men det stämmer inte med det budgetalternativ som Moderaterna har lagt fram.
Fru talman! Jag tycker att Jan Björkman har rätt i att vi kristdemokrater ligger en fas efter när det gäller utbyggnaden av högskoleplatser. Det har faktiskt sin förklaring i att vi har valt en annan inriktning. När regeringen väljer att i första hand satsa på kvantitet för att sedan, som man säger, ta tag i kvalitetsaspekterna har vi valt en annan inriktning. Vi vill först och främst satsa på kvalitet och försöka att bygga ut i en jämnare takt. Vi kanske kommer ifatt en vacker dag. Jag hoppas att vi då har en gemensam god kvalitet. De villkor som vi erbjuder studenterna i dag, de rättigheter och de villkor som personalen får leva under på våra lärosäten är inte tillrådligt inom vissa ämnen. Resursbristen gör att många går in i väggen. Antalet sjukskrivningar har ökat, och allt färre orkar vara kvar. Vi står inför en oerhörd stor brist på lärare inom en tioårsperiod, där ungefär hälften går i pension. Det är intressant att veta hur ni har diskuterat kring den stora pensionsavgången och hur man inom lärosätena bygger upp läraryrket som ett attraktivt yrke för människor att söka sig till.
Fru talman! Vi behöver inte strida så mycket om utbyggnadstakten för högskolan. Jag har respekt för att kristdemokraterna vill ha ett års fördröjning innan man accepterar den socialdemokratiska volymen. Jag sade också i mitt huvudanförande att vi kan leva med att ni året efter tycker att det socialdemokraterna föreslog förra året nu är klokt och högsta visdom. Men om nu kristdemokraterna vill bygga ut i en långsam och jämnare takt tycker jag ändå på något vis att man i all avspändhet ska ställa sig frågan: Hur många studenter går det att utbilda i kristdemokraternas Sverige med bibehållen kvalitet? Vad gäller bristen på lärare och andra kompetenser inom högskolan såväl som skolan handlade mycket av den diskussion som var i kammaren på förmiddagen om att lägga en grund för en kompetensförsörjning både i högskolan i andra delar av vårt samhällsliv. Där gäller det att satsa på den högre utbildningen och forskningen och den vägen öka kvalitetsuppbyggnaden och tillgången på kompetens inom såväl den högre utbildningen som arbetslivet.
Fru talman! Det rätt att vi är kritiska. Kvaliteten är i dag inte vad den borde vara. Det vill jag sluta med att säga. Det är inte så att vi om ett år accepterar socialdemokraternas utbyggnad som högsta vishet. Vi vill att ni samtidigt ska satsa på kvaliteten. Jag vill fråga om en helt annan sak. Det gäller de ungdomar, eller helt enkelt de människor, som inte har möjlighet att lära sig till högskolekompetens. Vi har olika förmåga. Jag nämnde det i mitt huvudanförande. Det gäller de människor som har en utvecklingsstörning. Vad händer med dem som vuxna? Hur tänker ni från er sida ge dem rättighet att behandlas som alla andra vuxna? Jag tänker också på dem som inte behöver särskoleverksamhet men som inte är tillräcklig duktiga för att klara av eller har intresse för en högskoleutbildning. Vad har ni för utbildningsväg för dem så de kan känna sig nöjda och hitta en del i livet som de behöver? Måste man i socialdemokraternas Sverige bli vuxen och gå arbetslös ett antal år för att sedan få ett slags arbetsmarknadsutbildning till praktiska yrkesuppgifter? Eller kan man hitta en rak väg för dessa människor, så att vi alla får känna vår uppgift i samhället redan som unga?
Fru talman! Den sista frågan tycker jag är intressant. Hur hittar man vägen genom livet och bra utbildningar för att möta de krav som ställs? Jag kan mycket kort säga att olika regeringar under 90-talet har rustat det svenska utbildningsväsendet för att möta kraven i det livslånga lärandet. Det har vi gjort alltifrån förskolan, som har fått en förändrad roll, till högskolan och forskningen och alla skolformer däremellan. Det finns ingen som har varit undantagen från förändringsarbetet för att möta kraven i det livslånga lärandet. Jag tycker att vi med gemensamma ansträngningar, ibland i politisk oenighet men oftast också med gemensamma ingångar, har försökt att möta de här kraven. Som jag försökte beskriva i mitt huvudanförande räknar vi med att 50 % av en årskull ska ha möjligheter till en högskoleutbildning. Det innebär också att vi tror att 50 % kanske inte behöver en högskoleutbildning, men på andra sätt behöver en kvalificerad yrkesutbildning. Den behöver inte alltid vara på eftergymnasial nivå. Den kan ibland vara på gymnasial nivå. Det behövs gott om duktiga yrkesmänniskor. Nu när vi nu pratar om högskola och den högre utbildningen är det viktigt att slå fast att det också finns andra behov som är viktiga. Jag tror att alla behövs på den arbetsmarknad som vi ser framför oss. Jag uppskattar frågan om särvux och dem som kanske har behov av den utbildningsformen. Jag tror att vi har ett gemensamt intresse av detta, inte minst utifrån det arbete som gjordes i Kunskapslyftskommittén. Vi ska se till att vi får bra förslag och fattar bra beslut när vi här i riksdagen så småningom tar ställning till propositionen om vuxnas lärande, där jag utgår från att denna fråga kommer att hanteras på ett klokt och bra sätt.

Fru talman! När det gäller Kunskapslyftet, kommunal vuxenutbildning och studiefinansiering så har vi levt med en situation nu under försöksperioden som vi är på väg att avsluta, eftersom försöksperioden är på väg att avslutas. Jag tror att vi får en bättre och mer rimlig diskussion om vi väntar med de detaljerna till dess att vi har sett propositionen om vuxnas lärande. Då får vi också se förutsättningarna både för studiedelen och studiestödsdelen. Frågan om den kvalificerade yrkesutbildningen och valideringen av kunskaper är viktig för KY utbildningarna, men den är också viktig på andra områden. Vi vet att det har gjorts en del arbete redan. Vi vet att det finns en särskilt utredare som tittar på valideringsfrågan just nu. Vi vet också att många av de fackliga organisationerna gör ett bra jobb för att hjälpa till med att hitta bra former för validering. Det är klart att det är ett slöseri med enskildas såväl som samhällets kunskaper, tid och pengar att inte ta till vara den kompetens som man kanske inte har på papper men mycket väl skulle kunna visa i praktiken att man har. Därför tror jag att den fråga som Margareta Andersson tar upp är oerhört viktig. Den handlade om hur vi validerar kunskaper i olika sammanhang, och inte bara utifrån KY-utbildningarnas behov. Det är naturligtvis viktigt, men detta gäller också i ett större sammanhang.

Fru talman! Låt mig först säga att jag i långa stycken tycker att vi har en bra högskola i Sverige. Det görs mycket bra arbete på den svenska högskolan. Samtidigt kan man säga att 90-talet har varit kärvt. Som flera har beskrivit här så har resurserna krympt - av skäl som vi kanske inte behöver gå in på nu. När det gäller frågan om huruvida alla kommer att få en tillräckligt bra kvalitet så är ett bra tillfälle för oss att diskutera det när regeringen tar ställning till den utredning som har gjorts om högskolans styrning. Den har bl.a. också diskuterat kvalitetsaspekter utifrån den ekonomi som står till buds för högskolorna. Då har vi chansen att se helheten i detta. När Centerpartiet pratar om att det är viktigt med utbildningskvalitet och ställer det i motsättning till volymen utbildning i grundutbildningen har jag - utan att vara alltför polemisk - lite svårt att se vad det är som är Centerpartiets slutsats i frågan. Är det att inte fortsätta bygga ut högskolan? Centern har ju varit en ivrig anhängare av att bygga ut inte minst de mindre och medelstora högskolorna - i varje fall fram till förra året. Eller finns det ett perspektivskifte inom Centerpartiet när det gäller synen på grundutbildningens utbyggnad? Jag har inte kunnat läsa ut detta ur de handlingar som står till buds inför dagens diskussion. Jag medger att det inte finns någon neddragning i ekonomin på området. Men samtidigt bygger man upp den här motsättningen mellan kvalitet och grundutbildning. Det är en motsättning som man inte skulle bygga upp på något annat område inom utbildningspolitiken än just det här.

Fru talman!

Den här omgången i debatten ska handla om vuxenutbildning, inberäknat Kunskapslyftet och KY. Det ska också handla om grundutbildning på högskolor och universitet. Jag skulle vilja instämma i mycket av det som Jan Björkman tidigare sade om Kunskapslyftet och den stora betydelse det har haft för väldigt många människor i det här landet. Men det har också haft stor betydelse för samhället. Kunskapslyftet har ju faktiskt inneburit en rejäl höjning av kunskapsnivån i landet. Det innebär att många nu står betydligt bättre rustade att möta arbetsmarknadens behov. Många går ut i jobb och mycket intressantare jobb än vad de har haft möjlighet till tidigare. Dessutom har Kunskapslyftet inneburit att fler icke traditionella studenter finns på våra högskolor i dag. Det tror jag personligen har en kvalitetshöjande effekt på utbildningen på högskolan. Men det kanske viktigaste som har hänt, och det tror jag hänger ihop med attityder till studier hos många vuxna, är att det har blivit naturligt och viktigt för många att delta i vuxenutbildningen. Det tycker jag ger goda förutsättningar för det livslånga kontinuerliga lärandet. Det måste också positivt påverka människors villighet och intresse när det gäller att senare gå in i ett individuellt kompetenssparande som vi tror att vi kommer att få ett förslag om så småningom. Jag ska inte säga så mycket mer om Kunskapslyftet. Det kommer snart en proposition som regeringen har aviserat kring vuxnas lärande. Det enda jag vill trycka på när det gäller den är vikten av att vi verkligen tar upp till diskussion det så viktiga integrationsarbetet. Utbildning är absolut det viktigaste verktyget vi har. Vi har inte så många verktyg utom utbildning när det gäller integration av våra invandrare. Därför hoppas jag att vi får kraftfulla förslag i den riktningen. När det gäller KY vill jag bara säga att det har varit spännande att följa den. Det är ju roligt att på försök få se en utbildning där man har haft betydligt friare former än tidigare. Vi har kunnat studera en försöksverksamhet som verkligen har varit experimenterande med både innehåll och form. Vi har lärt oss väldigt mycket av KY. Det är kunskaper som jag nu hoppas att man tar hänsyn till och överför i det nya förslag som så småningom kommer. Grundutbildningen på universitet och högskola har ju expanderat. Antalet utbildningsplatser har ökat kraftigt under senare år. Det är en utveckling som Vänsterpartiet hela tiden har glatt sig åt och ställt sig bakom. Glädjande nog är det ju så att trots den stora expansionen av antalet studieplatser har antalet sökande inte minskat. Antalet studieplatser kan fortfarande inte hålla jämna steg med ökningen av antalet sökande. Och det är jättebra, tycker vi. Hösten 1999 var det knappt 46 % av de sökande som fick erbjudande om en studieplats, och det trots att årskullarna nu har minskat och arbetsmarknadssituationen också ser annorlunda ut än vad den gjorde tidigare. Tittar vi på vilka som kommer in på universitet och högskolor är det nu en skillnad mot tidigare. Det är flera som är i 30-35-årsåldern, och det är färre som kommer direkt från gymnasieskolan till universitetsutbildning. Jag tror inte att det är någon direkt fara med det. Jag tror att unga människor ibland behöver ha en period, ett moratorium, där man funderar lite grann över vad det är man vill, vad man vill av livet och vad man önskar av framtiden. Det är inte alls dåligt att jobba några år, att resa eller att göra andra saker. Den ibland överdrivna, tycker jag, farhågan för att vi inte får en snabb genomströmningstakt delar inte jag. Rekryteringssituationen ser ganska olika ut mellan lärosäten men också mellan vissa kurser och utbildningar. Framför allt har det varit svårt och är svårt att rekrytera studenter till lärarutbildningar med inriktning mot matematik och naturvetenskap, men också till vissa kortare ingenjörsutbildningar. Det här är en allvarlig fråga. Jag vet att jag har tagit upp det här i kammaren tidigare. Särskilt allvarligt måste vi se på att vi får en brist på lärare i de här ämnena. Det kan ju knappast vara så att obehöriga eller lärare utan pedagogisk utbildning på något sätt bättre skulle kunna stimulera ungdomar att intressera sig för just de här ämnena i grundskolan eller gymnasiet. Det tror inte jag. Nu står inte utbildningsplatserna tomma i högskolan, Ulf Nilsson. Det lät nästan så när Folkpartiet pratade här. fr.o.m. höstterminen har man ju fått möjlighet att minska antalet studenter på naturvetenskapliga och tekniska utbildningar och i stället öka kapaciteten inom humaniora, samhällsvetenskap och juridik där söktrycket är stort. Men trots det kvarstår det grundläggande problemet. Eftersom vi inte enbart har brist på lärare inom de här ämnena utan också på tekniker, läkare och psykologer är det ett jätteproblem att inte fler ungdomar väljer att läsa det naturvetenskapliga programmet i gymnasieskolan. Det är därför, tycker jag, oerhört viktigt att den nyligen tillsatta Gymnasieskolekommittén kan ena sig om att lägga fram ett antal konstruktiva, djärva förslag för att förbättra den här situationen. Själv tror jag när jag har pratat med en del elever på gymnasieskolan att NV-programmet är så målinriktat och förutsägbart i dag. Många ungdomar är inte så inställda på att bli något. De vill bli någon. De söker sig fram i livet. Och det ska man göra, tycker jag. Det utrymmet ska finnas. Jag tror att man skulle tjäna på att kombinera studier i matte och naturvetenskapliga ämnen med skapande verksamhet, med funderingar kring livskunskap och vad det innebär, kring relationer, kring frågor som tangerar filosofi och psykologi. Man skulle också tjäna på att förlägga en större del av utbildningen än nu till arbetsplatser. Det har ju gått bra för de utbildningar som har haft konkreta inriktningar. Jag tänker på naturvetenskap där man har läst tillsammans och fått kunskaper om Det är också ett problem med att så många ungdomar väljer taktiskt i gymnasieskolan. Tack vare att de väljer så taktiskt är det många som finns på komvux för konkurrenskomplettering eller behörighetskomplettering. Det förväntar jag mig också att regeringen kommer att ta upp i den kommande propositionen om rekryteringsfrågor. Hur ska man då lösa problemet med bristen på lärare? När det gäller de här ämnena skulle jag kunna tänka mig - för att vi inte ska hamna i ett fullständigt hopplöst läge - att man gav ett erbjudande om att läsa med förhöjd bidragsnivå i studiemedlet. När det gäller den sociala och etniska snedrekryteringen till högre studier kan vi glädjas åt en liten ökning av studenter från arbetarhem. Glädjande är också att det har skett en ökning med ca 10 procentenheter av studenter från de yrkesförberedande programmen inom högre utbildning. Men det är inte nog. Krafttag måste till för att motverka både social och etnisk snedrekrytering. Vi hoppas att regeringen återkommer med förslag i den proposition som ska handla om just rekrytering till universitet och högskola. Någon av debattörerna förut - jag tror att det var Det gäller naturvetenskapliga-tekniska utbildningar och humaniora-samhällsvetenskap. Det finns ett problem här. När man kommer ned till två tre lärarledda utbildningstimmar per vecka, som man gör på sina håll när det gäller humaniora, tror jag att vi med fog kan vara rädda för att kvaliteten är i fara. Man kan inte garantera kvaliteten längre. Jag har sökt men inte funnit några rapporter från Högskoleverket som stöder den teorin. Men det verkar som om det skulle kunna vara så. Det är viktigt att man ser över prislappssystemet. Egentligen skulle det behövas 500 miljoner kronor, om man ska leva upp till de ambitioner man en gång hade i Grundbulten. Där sades att 8 9 timmar skulle vara ett golv. Man kan fundera över sättet att betrakta högre utbildning och forskning. I dag betraktar vi det som kostnader för samhället. I stället skulle vi betrakta det som investeringar för framtiden. När vi nu befinner oss i en högkonjunktur skulle man kanske kunna tänka sig att just för detta utgiftsområde, forskning och högre utbildning, höja utgiftstaket något för att investera för en kommande lågkonjunktur, som ju alltid kommer efter en högkonjunktur. Med detta vill jag yrka bifall till hemställan i utbildningsutskottets betänkande.

Fru talman! Att vi nu ägnar så stort intresse åt vuxnas lärande beror på att vi har ett perspektiv på utbildningen där vi talar om det livslånga lärandet. För dem som nu är barn eller unga och går i grundskolan eller gymnasiet betyder det livslånga lärandet möjligheten att när man har gått ut gymnasiet fortsätta med utbildningar av olika slag under resten av livet. Man får återkommande möjligheter att komplettera den yrkesutbildning man kanske har påbörjat i gymnasiet. Man kan starta på en yrkesutbildning, gå in på högskolan eller gå ut och arbeta och sedan komma tillbaka för att läsa på en folkhögskola. Hela denna syn på lärandet är ny för det moderna samhället. Den passar i ett samhälle som har en relativt snabb förändringstakt. Det är också en fråga om livskvalitet, möjligheten att ta ledigt en tid när man har varit ute i förvärvslivet och läsa, studera, bygga på sin kunskap. Man kan läsa något man tycker är trevligt - språk, estetiska ämnen - eller förbättra sina yrkeskunskaper för att klara arbetet bättre. Det är också en viktig del när det gäller möjligheten att få hela befolkningen aktiv. Det handlar om den demokratiska delen av samhället. Man ska kunna ta del i och förstå beslutsfattandet och samhällets utveckling. Samma sak ska gälla för dem som är lite äldre och har skoltiden bakom sig. Det är viktigt med möjligheten till återkommande lärande under hela livet. En del i den gruppen hade dessutom inte chansen att gå på gymnasiet. Det var färre som gick på gymnasiet för 10-15 år sedan. De som är lite äldre har kanske också brister när det gäller grundskolan. Flera grupper i samhället måste få möjlighet att komplettera de studier som de unga i dag får i grundskola och gymnasium. De måste fångas upp. Därför är det viktigt att Kunskapslyftet får fortsätta och får en uppsökande karaktär, så att vi får med alla. Ingen ska vara utanför möjligheten att ta del av det livslånga lärandet. Det finns speciella grupper som ska uppmärksammas särskilt. Det gäller t.ex. invandrare som ännu inte har lärt sig svenska. Svenska för invandrare måste få en kvalitetshöjning, så att vi inte får en grupp som inte kan ta del av utbildningssystemet i fortsättningen. Vi måste också med en viss sorg i hjärtat konstatera att möjligheterna för människor med funktionshinder av olika slag att studera inte är så goda som de borde vara i Sverige. Där bör man också satsa extra. Man bör se till att fånga upp dem och ge dem samma möjligheter som övriga medborgare. Högskolan kommer att få en allt större uppgift i detta sammanhang. Man brukar säga att 50 % av dem som lämnar gymnasiet ska ha börjat högskoleutbildningen när de är 25 år, inom en relativt snar framtid. Det är en högt ställd målsättning. Det betyder också en radikal förändring av högskolans arbete. Högskolan har flera uppgifter i det livslånga lärandet. Den viktigaste är kanske bildningen - att förse svenska folket med bildning, allmänkunskap. Yrkesutbildningen ligger nu till stor del på högskolan. De yrkesutbildningarna måste knytas ordentligt till praktikmöjligheter, till det som händer ute i näringslivet och den offentliga sektorn. Fortbildningen kommer att bli allt viktigare. Där har högskolan ännu inte anpassat sig till det behov som finns av fortbildning. Det är relativt litet intresse från universitet och högskolor att förse samhället med bra fortbildningsmöjligheter. Forskarutbildningen är den fjärde delen som är viktig. Den är naturligtvis extra viktig i en period när vi har en så pass stor avgång bland lärare och forskare, på grund av ålder. Vi har redan en brist på lärare. Vi måste få i gång en forskarutbildning. Den bör ha hög kvalitet. Den ska ändra karaktär efter de behov som växer fram i det moderna samhället. Inte minst internationaliseringen gör att vi kanske får tänka om och vidga forskarutbildningen, så att vi låter våra forskarstuderande lägga en del av sin utbildning vid ett forskningsinstitut utanför Sveriges gränser. Lärarutbildningen är en nyckelutbildning i sammanhanget. Vi har egentligen inte någon vuxenpedagogisk utbildning i landet. Det är en brist, om man ska ha ett livslångt lärande med en så stor och omfattande vuxenutbildning under hela livet. Min förhoppning är att den nya lärarutbildningen, som ligger på universitet och högskolor, relativt snart ska vidga sitt utbildningsuppdrag till att gälla också vuxenpedagogisk verksamhet. Mycket av det som jag har nämnt är sådant som är under utredning. Vi väntar propositioner efter jul redan. Det gäller KY-utbildningen och den stora propositionen om vuxnas lärande som också kommer att omfatta svenska för invandrare. Vi vet att en utredning ska komma med förslag om förbättrade studiemöjligheter för människor med funktionshinder. Vi får skäl att återkomma till det när det finns fler utformade förslag.

Fru talman! Utbildning och utbildningspolitiken spelar en allt större roll för våra samhällen. Det råder inget tvivel om det. Det finns en bred samstämmighet och ett brett intresse i kammaren för utbildningspolitikens framtida roll. Så är det också i Europapolitiken. Fastän den självklara utgångspunkten är att varje land bestämmer över sin egen utbildningspolitik, spelar den europeiska diskussionen en roll för oss. Vi påverkas av varandra. Också där är utbildningspolitiken allt viktigare. Det är inte konstigt. I vår typ av samhällsutveckling spelar utbildning den allra största rollen för individerna och deras strävan efter att skapa ett gott liv. Den spelar en allt större roll också för fördelningspolitiken. Den spelar en roll ända från barnets första steg i förskolan till forskarutbildning och unga forskare. Därmed är det viktigt att utbildningspolitiken hålls samman. Sverige är ett gott exempel i den meningen. Vi gör rejäla satsningar på utbildningspolitiken, alltifrån den allmänna förskolan och maxtaxan via grund och gymnasieskolan med extra medel som kommer under de kommande åren, med vuxenutbildningen som har varit i fokus under ett stort antal år men inte minst under de senaste åren till expansionen av högskolan. Vi har all anledning att vara stolta över att vi bedriver en utbildningspolitik som verkligen bidrar till förnyelsen av Sverige. Forskningspolitiken som vi diskuterade för några timmar sedan är intimt kopplad till utbildningsfrågorna. Det är klart att kvaliteten i högre utbildning är väldigt beroende av forskning och att lärarna är aktiva i forskning. Också där är det viktigt att vi ser forskningspolitiken i ett utbildningspolitiskt perspektiv. Vi kommer att behöva rekrytera många lärare till våra högskolor framöver. Det innebär att vi behöver också locka fler till forskningen och forskarutbildningen. Den diskussion vi hade tidigare i dag om satsningar på 1,3 miljarder till grundforskning och forskarutbildning är också en av de grundläggande satsningar man kan göra när det gäller kvaliteten i grundutbildningen. Det har varit en intensiv tvåårsperiod för riksdagen när det gäller reformer och propositioner på den högre utbildningens område. Ett antal viktiga steg har tagits som kommer att påverka de kommande åren mycket. Flera av initiativen kommer att realiseras under det kommande året. Det är naturligtvis det nya studiestödet. Det kommer att debatteras ytterligare en gång i kammaren i kväll. Det spelar en stor roll när det gäller att rekrytera nya grupper till högre utbildning. Högre bidragsdel, pensionsgrundande studiemedel. Det är unikt om vi tittar i ett internationellt perspektiv. Ett nästan fördubblat fribelopp. Det gör att vi får en grund för att rekrytera nya grupper. Vi har lagt fram förslag och fått riksdagens stöd för en ny lärarutbildning. Det är en lärarutbildning som bygger på ett antal viktiga grundfundament. Först och främst: Att äntligen få till stånd en forskningskoppling i lärarutbildningen som gör att lärarutbildningen utvecklas allt starkare på vetenskaplig grund. Alltfler av lärarstudenterna ska se en möjlighet att gå vidare i forskarutbildning. Detta i sig blir en viktig injektion till kvalitetsutvecklingen i grund och gymnasieskolan. Naturligtvis ska djupa ämneskunskaper vara den viktiga grunden för lärargärningen. Det framgår tydligt i lärarutbildningspropositionen. Men det ska också vara en förstärkning av den gemensamma utbildningsvetenskapliga grunden. Alla våra lärare ska få rejäla kunskaper i barns och ungdomars utveckling och i specialpedagogikens landvinningar. Det är viktigt om vi ska höja kvaliteten rakt över utbildningssystemet. Det har varit en viktig proposition som kammaren har diskuterat och som ska genomföras nästa år. Nästa viktiga del har varit hela kvalitetsdiskussionen, om hur vi ska sätta i sjön ett system som verkligen garanterar att vi utvärderar de mycket stora resurser som vi nu satsar på högre utbildning. All utbildning, alla ämnen och alla program, ska regelmässigt utvärderas. Högskoleverket ska vara ansvarig oberoende myndighet. Det ska se till att likar bedömer likar, att studenter och lärare deltar i bedömningarna. Vi ska sätta en kvalitetsribba på högre utbildning som vi ständigt ska utvärdera mot och som ska driva på kvalitetsutvecklingen. Det är kopplat till att Högskoleverket naturligtvis ska få sanktionsmöjligheter i de fall där utbildningen inte når den kvalitet vi vill att den ska nå. I sista hand ska det vara möjligt att dra in examinationsrättigheterna om kvaliteten inte förbättras. Då sjösätter vi ett av de absolut mest ambitiösa kvalitetsutvärderingssystemen i Europa. Högskoleverket fick i budgetpropositionen särskilda medel för att nu kunna bygga upp denna kvalitetsutvärdering. Det är ett viktigt steg kopplat till ett aktivt arbete från riksdag via lagstiftning och regering via förordningar men framför allt genom att driva på de enskilda högskolorna att aktivera studenterna i kvalitetsarbetet. Det blir drivkraften inifrån, att ständigt utvärdera, att ständigt förnya, att ständigt diskutera utbildningens upplägg och innehåll. På så vis kan vi se till att de stora resurser som nu satsas också ständigt utvärderas i en konstruktiv process. Det var också en viktig proposition, och den sjösätts under de kommande åren. Bakom allt detta ligger själva grundprojektet som vi har jobbat med under de senare åren på 90-talet och nu i inledningen på 2000-talet, dvs. demokratiseringen av den högre utbildningen. Våra högskolor har öppnats upp för nya grupper, för fler människor. Vi vet att högskoleutbildning så starkt bidrar till att människor via den bildning de får, via den yrkesutbildning de får, också kan skapa bättre liv för sig själva. Vi vet också att det är intimt förknippat med Sveriges framtid som ett välutvecklat land. När vi nu ser att ekonomin är stark och att det rör sig positivt i stora delar av Sverige, är det nästan alltid förknippat med utbildning och forskning. Demokratiseringen av högskolan har varit en av de viktiga politiska projekten. Då har utbyggnaden i botten, 100 000 platser, fullt finansierade, sammantaget gett ett resurstillskott till högskolan och via studiemedel på 6 1⁄2 miljarder kronor. Det är någonting alldeles unikt i svensk utbildningspolitisk historia. Det är viktigt att vi kan göra det. Det är klart att det innebär att vi också får mycket starka och positiva effekter för enskilda människor och för hela vårt samhälle. Diskussionen om kvalitet är viktig. Den diskussion som nu också pågår om resurser per student är viktig. Det är inget tvivel om att 90-talet, inte minst från de första åren till 1996-1997, var mycket tuffa år för all statlig verksamhet. Alla fick spara. Orsaken var att en tredjedel av kostnaderna lånades upp på en internationell kapitalmarknad. Det gick inte att upprätthålla, varken i högskolan eller i någon annan statlig verksamhet. Men sedan 1997, när vår utbyggnad har tagit fart, när varje plats är fullt finansierad, ser vi också en tydlig vändning i resurser per student. Besparingarna finns där från 1991, 1992, 1993 och framåt till 1997, men också vändningen från 1997 där resurserna per student ökar igen. Här finns naturligtvis flera förklaringar. Den s.k. överproduktionen i tekniska termer, som handlade om att man tog in fler studenter än vad riksdagen hade avsatt resurser för, är nu i det närmaste borta. Det överintaget kostade 1 miljard kronor, dvs. när man inte längre har överintaget, tack vare utbyggnaden, och får betalt för de studenter som finns, har vi därigenom under de senaste åren fått en kvalitetsförstärkning. Men besparingarna märks fortfarande. Där delar vi ansvaret. Men knäcken i kurvan finns där. Detta är en viktig diskussion att föra framöver. Det visar att intresset för högre utbildning är oförändrat väldigt starkt. Ungefär hälften kommer inte in. När kammaren börjar diskutera om vi ska dra ned på utbildningssatsningarna för att i stället använda resurserna till dem som har kommit in, börjar man en diskussion som naturligtvis inte blir helt lätt att hantera inför hälften av dem som vill börja på högskolan men som nu inte kommer in. Jag menar att demokratiseringen av högskolan måste fortsätta. Från 46 % av de sökande förra året till 52 % i år. Men 52 % är ändå bara hälften av dem som söker. Det är en ökning på 6 % i år jämfört med förra året. Därmed ser vi också att vi börjar röra oss mot de mål som regering och riksdag har satt upp gemensamt, att hälften av en årskull bör komma till högskolan innan man har fyllt 25 år. Det skulle göra att vi verkligen kom i ett läge där vi kan visa att Sverige också vid en internationell jämförelse har en hög andel unga människor i högskolan. Sökandetrycket inför våren är fortfarande ganska starkt. Det kom uppgifter tidigare i höst som sade att det var en rejäl minskning. Men de har senare reviderats när man tittar närmare på både enstaka kurser och program. Det är viktigt att riksdagen också i våra diskussioner är väl medveten om att trots mycket bra arbetsmarknad, trots minskande ungdomskullar är det fortfarande köer utanför våra högskolor. Framöver kommer vårt arbete att inriktas mycket på hur vi stärker rekryteringen. Det handlar naturligtvis om allt, från antagningen, som är viktig, till mottagandet, som är viktigt, till miljön på högskolorna som är viktig, till hur vi aktivt bedriver mångfaldsarbete på våra universitet och högskolor. Det blir nästa steg tillsammans med ett fortsatt kvalitetsarbete. Jag räknar med att komma tillbaka till riksdagen nästa år med propositioner med den inriktningen. Bland de borgerliga förslagen till högskolepolitik finns i år ett antal förslag som det är värt att höja på ögonbrynen för. Särskilt tänker jag på moderaterna, som både i forskningsdiskussionen och senare i dag har slagit sig för bröstet och sagt att de höjer kvaliteten i högskolan genom att göra nya satsningar. Men tittar man närmare på budgetförslaget ser man att moderaterna har plockat bort 422 miljoner från grundutbildningen, utan att direkt fundera på vad de pengarna används till och kommer ifrån. Det är också ett stöd i grundutbildningen där Centern skulle vilja satsa mer, så vi ser att det kan bli lite svårigheter i de borgerliga diskussionerna. Men de 362 miljoner som man helt sonika tar bort innehåller väldigt viktiga saker för att grundutbildningen ska fungera. Där finns pensionspengar till våra doktorander, som går på utbildningsbidrag. Där finns studenthemmet i Paris, som antagligen måste läggas ned om moderaterna ska driva den här politiken. Moderaterna vill lägga ned en forskarskola i teleinformatik, där bl.a. Karlskrona/Ronneby är involverad. Här finns forskningsanknytningen till lärarutbildningen som ska klippas bort omedelbart. Här finns också satsningen på utökningen av sjuksköterskeprogrammen för att uppfylla Vårdkommissionens mål om att öka sjuksköterskeutbildningen och mycket annat. Det visar lite grann hur politiken svajar på den borgerliga sidan. Att använda detta till en kvalitetsförstärkning låter sig kanske göras på papper. Men det innebär dramatik under nästa budgetår. Kommer ni innan omröstningen att lägga fram ett nytt förslag? Var ska ni i så fall hämta de pengar som ni nu drar in från högskolan? Jag har visat att det är fel. Men man kommer ju med sitt förslag till studiemedelssystem att se till att väldigt få kommer att vara intresserade av att söka, eftersom man har infört en ny gräns på åtta terminer för studiemedel. Man säger: Nej, ingen ska begränsas av åtta terminer, utan man ska få fortsätta till tolv och även efter det. Men Centern har med åtta terminer räknat in en besparing på 600 miljoner kronor. Det innebär att 20 000 studenter måste sluta efter åtta terminer för att finansiera Centerns förslag på studiemedelssidan. Det visar också på en tråkig utveckling, där det blir ett moras i budgethanteringen som inte väcker respekt. Jag hoppas att kammaren framöver också kan behålla en samsyn i de här frågorna. Det är viktigt. Utbildnings och forskningspolitiken bör ha ett brett stöd i kammaren.

Fru talman! Med anledning av utbildningsministerns kommentarer till det moderata budgetförslaget vill jag svara på de frågor som framfördes av utbildningsministern. Låt mig för förtydligandets skull säga att vi inte har för avsikt att lägga ned det svenska studenthemmet i Paris eller andra angelägna verksamheter. Jag ställde i min tur två frågor till statsrådet Östros. Den ena var: Håller den nya tidsplanen vad gäller propositionen om vuxnas lärande? Det har tidigare ställts i utsikt att vi skulle få den under det här året. Eller har vi att se fram emot en ny tid av väntan på en angelägen proposition, så att vi får möjligheter att på ett konstruktivt sätt ta ett totalgrepp över vuxnas lärande, som vi ägnar så mycket tid, utrymme och ekonomiska resurser åt? Östersjöuniversitetet? Jag vet att det pågår diskussioner i Utrikesdepartementet. Jag vet att Sida har varit inblandat tidigare, men vi efterlyser besked när det gäller den långsiktiga finansieringen.
Fru talman! Det är ändå en väldigt stor budgetpost, Tomas Högström. Det är 362 miljoner kronor som vi talar om, förutom att ni vill lägga ned Distum och därmed slå undan benen för distansutbildningen. Det var ändå bara 60 miljoner i sammanhanget. Men hur ska ni lösa detta? De pengarna har ni ju använt till det ni påstår vara kvalitetsförstärkningar. Men netto satsar ni mindre på högskolans grundutbildning än regeringen. Det går inte att bara säga: Det där löser vi. Det budgetförslag som ni lägger fram skulle om ni satt i regering ha varit verklighet den 1 januari. Då kommer de konsekvenser som jag har beskrivit. Östersjöuniversitetet är en mycket fin verksamhet, som har finansierats av Utrikesdepartementet. Det pågår diskussioner mellan den förläggning Östersjöuniversitetet har i Uppsala och Utrikesdepartementet. Jag hoppas verkligen att det resulterar i en bra överenskommelse som gör att verksamheten kan fortsätta. Det är en fin verksamhet, som har betytt mycket och som jag tror på många sätt kan ha framtiden för sig. Ingegerd Wärnersson, skolministern, kommer att delta i efterföljande debatt. Då har Tomas Högström närmare möjlighet att utröna hennes arbete med propositioner och vilka datum de kommer att läggas fram.
Fru talman! När det gäller Östersjöuniversitetet har statsrådet också möjlighet att via regleringsbrev gå in och styra upp verksamheten. Det är också en möjlighet som statsrådet äger inom ramen för sitt departement, om jag har förstått tågordningen rätt. När det gäller satsningarna på grundutbildningsanslag och annat hävdar jag fortfarande att moderaterna ligger över det regeringen föreslår.
Fru talman! Tomas Högström var nog inte med när vi diskuterade högskolornas frihet och forskningens frihet tidigare i dag, när nu Tomas Högström föreslår att det bara är att ta till regleringsbrevet så får vi exakt den verksamhet som vi vill ha. Jag känner till den möjligheten. Men jag tycker kanske inte att det är den som man oftast ska använda i utbildningspolitiken och i relationen till högskolorna. Men jag kan försäkra att det pågår seriösa diskussioner om Östersjöuniversitetets framtid. Jag kan också säga, Tomas Högström, att jag inte är nöjd med den beskrivning som Tomas Högström har gjort av varifrån de 362 miljoner som ni drar undan från högre utbildning kommer och hur de ska ersättas. Ni har tagit dem från den budgetpost som finansierar de angelägna områden som jag nyss har beskrivit. Det har ni satt på kvaliteten i grundutbildningen. Det är väl hedervärt i sig. Ni har då talat om att ni lägger ned ett antal verksamheter. Stå för det i så fall!
Fru talman! Jag skulle ändå vilja fråga en gång till hur utbildningsministern ser på den urholkning av prislappen som ju är uppenbar nu med Ingemar Linds utredning, med Riksdagens revisorer och med andra rapporter. Ingemar Lind förelår i sin utredning att 400-500 miljoner ska föras över till humaniora. Då kommer det att tas från andra områden. Jag tycker att utbildningsministern går lite för enkelt förbi det här att resurserna till grundutbildningen har minskat med ungefär 20 %. Då är vi i ett läge där vi måste börja diskutera hur kvantiteten förhåller sig till kvaliteten. Vilka förslag kommer för att lyfta upp grundutbildningen till en rimlig nivå? Det är inte minst viktigt för att de nya studerandegrupperna ska mötas av en högskola som kan ta väl hand om dem. Sedan har jag en fråga till, fru talman. Det är bra att Högskoleverket drar in examensrättigheterna om man inte lever upp till det här med kvaliteten. Men vi måste också få ett system där vi tar hand om de studenter som drabbas så att de inte går ut med en utbildning som räknas som mindre värd. Utbildningsministern har fått flera frågor om det här tidigare och har också sagt att han ska komma tillbaka. Finns det några förslag för att skapa större rättssäkerhet för de studenter som läser grundutbildningar som visar sig inte hålla högskolemässig kvalitet?
Fru talman! Med det förslag till kvalitetsutvärderingssystem som nu kommer att gälla framöver får studenterna en rättssäkerhet som jag inte tror att det går att hitta en jämförelse till. Det vanliga är ju att om en utbildning inte håller tillräckligt hög kvalitet fortgår det i det tysta. Det är inte så att studenterna får en möjlighet till rättelse. Vi inför nu ett system där kvalitetsutvärderingen blir väldigt tydlig. Den blir offentlig. Högskoleverket har till uppgift att också sprida resultaten av värderingarna. Det är också så att om man kommer i det läget att man trots diskussioner och utvärderingar med möjlighet att rätta inte lyckas höja kvaliteten riskerar man att få examensrätten indragen för nyintagna studenter. Det innebär också i samma ögonblick att man har en explicit skyldighet på högskolan att se till att de studenter som går utbildningen får den kvalitet i utbildningen som de har rätt till. Det måste man göra genom att sluta kontrakt med andra högskolor för att se till att få över lärare, om man så behöver, med den kompetens som krävs. Man kan också erbjuda studenterna att fortsätta utbildningen vid någon annan högskola. Det blir ett system som studenten kan använda sig av som inte liknar något annat system, med en stark rättssäkerhet i botten i stället för att bara låta dålig kvalitet passera. Folkpartiet har ju en annan idé, som är mycket mindre skarp när det gäller kvalitetsutvärdering. Man vill inrätta ett oberoende kvalitetsinstitut - helst flera, säger man - som ska göra lite olika utvärderingar. Det är ungefär det som Moderna Tider gör i dag. Det är ju intressant att titta på, men de kan aldrig ha någon kraft bakom sin utvärdering annat än att det blir en intressant rapport. Vi kan ju inte ge ett privat kvalitetsinstitut makt över examensrättigheter i den svenska högskolan. Det är det som är den stora bristen i Folkpartiets kvalitetsutvärderingssystem och som gör att det inte alls håller ihop och inte alls får den kraft som det system vi nu sjösätter får. Det tycker jag är lite grann av en besvikelse.
Fru talman! Det är sant att Folkpartiet också vill införa oberoende kvalitetsinstitut med olika typer av helt oberoende granskning. Men det innebär inte, utbildningsministern har tydligen missförstått oss där, att vi på något sätt vill avskaffa Högskoleverkets myndighetsutövning. Tvärtom ska naturligtvis Högskoleverket även med Folkpartiets modell ha stor makt att dra in utbildningar och ha en myndighetsutövning. På den punkten stöder jag Thomas Östros och regeringen. Högskoleverket ska ha den makten. Men det är mycket viktigt att studenterna får rättssäkerhet, och hittills har det som Thomas Östros beskrev inte fungerat. Jag har blivit uppringd av ett antal studenter som känner sig förtvivlade över att de går ut med en examen som kommer att betraktas som mindre värd. Börjar det fungera är det bra. Jag fick inget svar på om Thomas Östros har några första funderingar om hur vi ganska snabbt ska komma i kapp med resurstilldelningen till grundutbildningen. Folkpartiet föreslog att vi ska öka den till priset av en något minskad utbyggnadstakt. Har utbildningsministern några andra förslag?
Fru talman! Folkpartiet har inte riktigt tänkt igenom sitt kvalitetsutvärderingssystem. Om Högskoleverket naturligtvis ska ha sin myndighetsutövning - ska de inte då ha en egen kvalitetsutvärderingsorganisation? Ska de när Moderna Tider säger att Uppsala universitet har undermålig kvalitet agera på den grunden? Det är inte genomtänkt och det är inte logiskt. Det skulle inte få den trovärdighet som en kvalitetsutvärdering måste få. Jag hoppas att det under mandatperioden ändå är så att vi kan närma oss varandra på den punkten. Kvaliteten i grundutbildningen är ju en fråga av yttersta vikt. Det viktiga är att först och främst inse vilka besparingar som har varit. Där tvekar jag inte ett dugg att peka på den historiska utvecklingen. Stora delar av 90-talet innebar besparingar på all statlig verksamhet. För högskolans del började det 1991. Sedan dess föll resurserna per student fram till 1997. Efter 1997 finns en vändning. Det beror på att det är då regeringen börjar med den stora expansionen. Då hade man starkt stöd av riksdagen. Den stora expansionen innebar till en början att man kunde ta bort en del av de ofinansierade studentplatser man hade. Man fick alltså resurser för de studenter man tidigare inte fick resurser för. Det har lett till en viss förbättring. Också jag skulle vilja se en fortsatt utveckling med en ökning av resurserna per student. Det är klart att det blir en viktig fråga att resonera omkring även i framtiden. Men besparingsperioden är förbi och vi har gått in i ett annat läge. Det är viktigt. Vi hade innan besparingsperioden började någonstans 1991 5-7 timmar per student. I dag ligger det på 4-6 timmar per student i fråga om humanioran. Det är klart att det tydligt visar att det har skett en besparing. Men nu vänder systemet. Jag vill säga att jag tycker att det är viktigt att det inte ska ske någon omfördelning av resurser från humaniora och samhällsvetenskap till naturvetenskap och teknik. Finns det högskolor som ägnar sig åt detta tycker jag att man ska ta sig en rejäl funderare på hur man ska ändra på det i framtiden.
Fru talman! Jag är också inne på det här med balansen mellan kvalitet och kvantitet. Vi hade den här ordväxlingen tidigare när jag påtalade att vi från kristdemokraterna hade valt en annan inriktning med kvaliteten i första hand och kvantiteten i andra. Regeringen har däremot valt kvantiteten först. Det har visat sig vid forskning att det finns en kritisk nivå när man inte kan ta ned antalet timmar, alltså i tid räknat med lärarinteraktion för studenterna, utan att deras möjlighet att lära sig och att tillgodogöra sig undervisningen förbrukas. När Grundbulten kom för några år sedan visade det sig att vi låg någonstans runt 8-9 timmar. Nu är det alltså nere i, precis som ministern säger, 5-6 i bästa fall. På sina håll ligger det ännu lägre eftersom mycket av tiden går åt till C och D-uppsatser i grundutbildningen som behöver extra tillförsel. En fråga är: Är ministern beredd att ompröva samhällsvetarnas och humaniorans peng kanske i likhet med vad Ingemar Lind skriver i sin utredning? Det bör dock ske utan att man behöver ta från naturvetarna och teknikerna, för jag tror inte riktigt på den omfördelningen. Är man beredd på den förändringen? Det är den ena frågan. Jag har också en andra fråga. Vi tar upp mycket tid med att diskutera hur de så småningom förhoppningsvis 50 % av alla som slutar gymnasieskolan ska ha det i sina fortsatta studier. Men de andra, de 50 % som inte har möjlighet att gå vidare, vad finns det för högre utbildning för dem inom de ämnen där de kan gå vidare? Varför ligger spärren för högskolebehörighet på samtliga kunskapsområden i stället för att kanske rikta in sig på gesällprov eller annat?
Fru talman! Det är väldigt viktigt att vi har samma verklighetsbild av hur det har sett ut med lärartimmar per student över tiden. Det har inte i modern tid varit 8-9 timmar. Grundbulten hade det som ett önskemål och en vision, men där var vi aldrig i närheten - inte ens när jag gick i högskolan på 80-talet. Situationen är ganska lik den situation som var när jag gick i högskolan i slutet av 80-talet. Då var det 5-6 timmar. Nu är det i vissa fall någon timme lägre. Det är klart att det är en mycket relevant diskussion om detta räcker. Jag tror inte att vi ska ha ett system där man sätter något slags nationellt golv på högre utbildning och säger exakt hur många timmar man har rätt till. Det stämmer nämligen inte alls överens med hur högre utbildning ska organiseras. Det beror ju alldeles på vad man har för typ av ämne, vilket stadium man är i, om det är mycket självständigt arbete just då eller om man behöver extra stöd. Men det är klart att kvalitetsdiskussionen i sig är högst relevant. Då är det tillfredsställande att notera att besparingarna är förbi. Vi har ett läge med ökande resurser per student. Det är klart att jag också tycker att det vore önskvärt att komma tillbaka till den situation som var innan besparingarna började. Det är ett mål värt att sträva efter. Och den diskussionen får vi ta framöver också. Men gör det inte så lätt för er genom att säga att sökandetrycket nu är så lågt att vi kan minska utbyggnaden av högskolan. Hälften av dem som söker kommer nämligen inte in. Och det handlar om tiotusentals människor som gärna vill in på utbildningarna. Nu öppnar vi dessutom för en bredare expansion i högskolan där humaniora och samhällsvetenskap kommer att bli alltmera betydelsefulla, likaså vård och omsorg, om inte Moderaternas politik går igenom där man tar undan dessa pengar. Men då har vi också möjlighet att ta emot fler studenter i högskolan där sökandetrycket finns. Säg inte att det inte är viktigt att bygga ut högskolan, för det är det. Det tycker inte minst de tiotusentals människor som står utanför högskolan. När det gäller den andra viktiga frågan, om vi kan utforma utbildningar också på ett annat sätt än i dag, så ber jag att få återkomma, eftersom min talartid nu är slut.
Fru talman! Jag ska också återkomma. Jag tycker att detta är en oerhört viktig diskussion. Jag håller inte riktigt med om Thomas Östros verklighetsbild. Jag har undervisat för länge själv för att veta att nivån har varit så här låg, och det beror nog framför allt på beräkningssystemen när det gäller den lilla andelen som faktiskt finns kvar till studenterna. Jag talar inte om studentpengen. Den är i och för sig ointressant. Det intressanta är vad studenterna får del av. Och jag vet inte att nivån har varit så låg under de senaste 20 åren. Men det är ju bra om det blir en ökning. Det är det enda som jag vill åstadkomma med denna diskussion. Så då kan vi sluta med den. Men det är en annan del som har blivit mer och mer viktig ju fler människor som har tagit kontakt med mig, och det handlar om kravet på att det ska finnas ett slags kompetens som gäller för alla därför att vi i systemet inte ser till att det finns möjligheter för dem som har en lite annorlunda uppsättning av kompetens, en annan mix av kompetens. De kanske är oerhört praktiska och estetiska och skulle kunna gå in på en högskoleutbildning utifrån dessa ämnen. Men då finns denna spärr, högskolebehörigheten på gymnasieskolan. Och jag menar att det är en fara om vi missar dessa resurser som på sina områden kan vara riktigt bra. Därför skulle jag önska att vi hittade något sätt, t.ex. med validering, för att åstadkomma något annorlunda.
Fru talman! Det är en mycket intressant frågeställning som Yvonne Andersson tar upp.

Jag skulle gärna se att högskolan också funderar mer i dessa termer. Det är naturligtvis ett huvuduppdrag att erbjuda de långa högskoleutbildningarna. Vi har ju sett en mycket stark utveckling när det gäller examinationen på de långa högskoleutbildningarna, och det är bra. Men man får inte förlora värdet i de kortare yrkesinriktade högskoleutbildningarna. Detta kan nämligen också vara ett sätt att öppna dörren för ett livslångt lärande, där man kan locka nya grupper som kommer in och får sina första poäng i högskolan, som sedan går vidare till ett arbetsliv men som det sedan också är möjligt att locka tillbaka senare under yrkeslivet. Det kommer vi att se ett stort behov av att människor kan göra framöver. Detta ska man koppla till Mona Sahlins mycket spännande arbete med utbildningskonton där arbetstagare, arbetsgivare och stat tillsammans i ett trepartsförhållande stimulerar ett sparande till egen individuell kompetensutveckling, vilket naturligtvis kommer att innebära att en ny grupp blir intresserad av högskolan lite senare i livet. Och högskolan måste förbereda sig på de speciella krav och behov som dessa människor har när det gäller fort och vidareutbildning och kanske också när det gäller bildning mitt i livet.

Fru talman! Vi har en kraftig utbyggnad av landets högskolor. Det är värdefullt, och det känns särskilt angeläget att vi kan nå presumtiva studenter som tidigare har haft svårt att komma i fråga för en högre utbildning. Det finns ett antal fristående högskolor som har inordnats i det statliga budgetarbetet och som fått i princip stöd för sin verksamhet i likhet med vad som gäller för den allmänna högskolan. I debatten tidigare i dag uppmärksammades stiftelsehögskolorna, att de delvis är på undantag. T.ex. Jönköpings högskola har verkat i ett dynamiskt skede. Den är verksam i ett län med ett näringsliv som är mycket framåt men som har samma behov som näringslivet i stort i landet, nämligen behov av förnyelse och innovationer. Där skulle en kreativ forskning kunna bana väg för svenska företagsframgångar. Men då är det viktigt att goda ekonomiska och andra förutsättningar ges och att de ges likvärdigt. Det finns dock ett ännu mer besvärande undantag. Det gäller de frikyrkliga teologiska högskolorna. De är relativt unga skolor. Bara något tiotal år har man haft examensbehörighet från 80 till 140 poängs nivå. Man har skolor i Lidingö i Stockholm, Uppsala och Örebro. Flertalet frikyrkliga samfund står bakom som huvudmän. Intressant har varit det intresse som skolorna har väckt, såväl hos dem som kan räknas till samfundens egen intressesfär men också hos andra kyrkor, inte minst Svenska kyrkan har många blivande präster som också tillgodogör sig utbildning vid dessa tre högskolor. Under senare år har företrädare från den borgerliga oppositionen och från Vänsterpartiet och Miljöpartiet motionerat om att eftersträva rättvisa. Redan från starten fick dessa högskolor en betydligt mindre tilldelning av statliga medel för sin högskoleutbildning, och det har sedan hängt kvar, trots att vi har gjort flera framstötar varje år. I årets motion har vi påmint om att så gott som halva riksdagen stödde dessa propåer redan i fjol, och i år har mönstret upprepats. Utskottsmajoriteten, där också Miljöpartiets och Vänsterpartiets företrädare stött regeringens negativa linje, hänvisar till att man lever med gamla avtal, underförstått att man får vänta i flera år då man möjligen gör ett nytt avtal. Det som vi motionärer krävt är att skolorna i statsfinansiellt sammanhang skulle få en justering som innebär att man rättvist kan ge dessa skolor stöd. Det vore rimligt att grundbidraget för helårsstudenter räknades likvärdigt, att lokalbidragen sågs över i enlighet med vad som sker på andra håll och att reduktionen på ungefär 5 000 kr per helårsstudent justerades. Utbildningsministern talade ju nyss om att det satsas mer än 6 miljarder kronor, 6 500 miljoner kronor skulle komma i fråga, och då känns det lite konstigt att man förvägrar några små högskolor rättvisa villkor. Det känns faktiskt ovärdigt. Egentligen är det ju en orimlig ordning att staten förutsätter att allmänna och öppna högskolor ska finansieras med medel som till stor del utgörs av frivilliga bidrag från huvudmännens organisationer, deras medlemmar och sympatisörer. Det kan knappast vara okänt för regeringen och utskottsmajoriteten att det rör sig om en huvudmannagrupp, inte särskilt stor till antalet, men som med fullt ut skattade pengar får samla in flera miljoner kronor varje år, detta för att skolorna ska fungera för sina av statsmakten ålagda högskoleuppdrag. Vi har också i motionen pekat på att andra huvudmän som står bakom fristående högskolor inte avkrävs personliga offerinsatser för att rätta till det som staten har försummat. Det må vara kommuner, industrier, banker eller andra intressenter. Det framstår därför som horribelt när det gäller de enskilda högskolorna med främst teologisk utbildning men också de som är engagerade i t.ex. högskolekurser för mänskliga rättigheter, för att nu nämna en disciplin som blivit mycket uppmärksammad och där sökande tidvis stått i kö för att få delta. Vi lever, fru talman, i en tid då samhällsdebatten i stort också har tagit upp mer av s.k. mjuka frågor, inte sällan också av existentiell art. Det är uppenbart att såväl folkliga som vetenskapliga studier kring värdefrågorna är grundläggande för hela samhället. Att detta behöver ges utrymme såväl i samhällsdebatten som i vetenskaplig forskning torde alla vara överens om. Därför framstår utskottets nonchalanta avfärdande av motionskravet som högst stötande. När jag berättade om detta förhållande för en känd högskoleman undslapp han sig kommentaren: Denna orättvisa är av sådan art att den borde väcka intresse hos Diskrimineringsombudsmannen. Fru talman! Utbildningsministern hyllade stödpartiernas beredvillighet att stödja regeringen och det må vara honom obetaget - de är inte bara stödjande utan också lydiga. Statsrådet Östros påstår att oppositionen varit "på tvären" och att man "stoppat och sagt nej". För Folkpartiets del gör vi nu en satsning på humanområdet inom högskolan och föreslår förbättringar och nu ges nya pengar till stora belopp. Det är viktigt och högst rimligt att också nå rättvisa och ett utrymme för en rimlig expansion där det finns ett efterfrågetryck - t.ex. när det gäller de nya högskolorna med frikyrkan som huvudman. Från motionärernas sida har vi inte mycket mer att mobilisera än argument för rättvisa. Jag vill påstå att det är förvånande att utskottsmajoriteten med Socialdemokraterna i spetsen så hårdnackat bjuder motstånd. Men det synes ingå i ett mönster att det är lättare att nonchalera grupper som inte är särskilt påstridiga eller högljudda. Detta bildar något av ett mönster för hur socialister ser på enskild ideell verksamhet. I en del fall hjälper det inte ens att det är fråga om erkänt hög akademisk kvalitet. Den fråga som kan ställas till såväl utbildningsministern och Socialdemokraterna som deras stödpartier är om man är nöjd med situationen att år efter år behandla små men högt kvalificerade högskolor orättvist. Besparingsperioden är förbi, förkunnar statsrådet Östros. Han upprepar det flera gånger. Men åtstramningens svångrem sätts på några små nya högskolor. Jag frågar återigen: Är Vänsterpartiet och Miljöpartiet nöjda med en sådan ordning? Är er uppgivenhet i denna rättvisefråga ett offer i budgetbehandlingen eller är det fråga om ideologiska motiv? Fru talman!

Fru talman! Jag har begärt ordet för att uttrycka missnöje över att motionen om Östersjöuniversitetet inte har fått en positiv behandling. Vad är då Östersjöuniversitetet? Jo, 160 universitet och högskolor har bildat ett nätverk runt Östersjön. Det nätverket har som främsta uppgift och syfte att sprida kunskaper om Östersjöproblemen. Sedan 1974 har Sverige varit med om att bygga upp Helsingforskommissionens arbete för att bevara Östersjöns marina miljö. Sverige har undertecknat - det skedde 1992 - 1992 års konvention som trädde i kraft i januari i år och som innebär juridiskt bindande överenskommelser om att bl.a. upphöra med dumpning till sjöss. Överenskommelsen gäller också övergödningen och användandet av miljöfarliga ämnen. En av Sveriges största insatser för att sprida kunskaper på det här området är att samordna när det gäller Östersjöuniversitetet. Genom kurser, organiserade av Östersjöuniversitetet, har ett mycket stort antal studenter inom t.ex. biologi, teknik, statsvetenskap, ekonomi och lärarutbildningar fått kunskaper om frågor som rör Östersjöns miljö; detta i ett biologiskt, ekonomiskt och politiskt perspektiv. Östersjöuniversitetet är beroende av finansiellt stöd från andra källor än den akademiska världen. Men den största finansiären, Sida, tänker upphöra med att stödja verksamheten. Därför menar jag och Folkpartiet att Sverige borde ta sitt utlovade ansvar för Östersjöns natur och miljö och fortsätta att administrera Östersjöuniversitetet, även om det sker på annat sätt än genom Sida. Och visst vore det något att visa upp nästa år då vi har vårt EU-ordförandeskap! Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 9.

Fru talman! Med hänvisning till kammarens arbetsbelastning har jag kortat ned mitt anförande rätt rejält, så jag ber om ursäkt om det inte är lika nyanserat som det brukar vara. Jag vill också säga att jag kommer att undvika att ta repliker, även om jag älskar att debattera. Jag lovar dock inte att jag lyckas med att hålla denna ambition. Det budgetförslag som den socialdemokratiska regeringen har lagt fram när det gäller barns och ungdomars lärande är ett, enligt min mening, sorgligt aktstycke. Om det övergripande målet för politikområdet - denna nya uppfinning - ska gälla, dvs. att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet, verkar det i varje fall inte gälla grundskolan och gymnasiet. Det saknas krafttag för att komma till rätta med de otillräckliga resultat i grundskolan och gymnasiet som vi får så många rapporter om. Kammaren har nyligen debatterat maxtaxan. Jag ska inte upprepa vår kritik av förslaget i ett familjepolitiskt perspektiv. Men som utbildningssatsning är sänkta avgifter inom barnomsorgen knappast lösningen på några problem. Tre timmar allmän förskola kommer inte heller att rätta till förhållandet att tusentals elever lämnar grundskolan utan att kunna läsa, skriva och räkna ordentligt. Ingen forskning visar att det är just avsaknaden av pedagogisk förskoleverksamhet för ytterligare några procent barn som är orsaken till att grundskolan har fått allt större problem. Vi moderater tror att förkoleverksamheten kan utvecklas. Med ett gediget pedagogiskt innehåll finns det mycket att vinna när det gäller att ta vara på de mindre barnens förmåga att lära. Därför lade vi förslaget om utveckling av en frivillig barnskola. Några pedagogiska idéer eller ambitioner när det gäller den allmänna förskolan har regeringen inte presenterat. Ofta får man dessutom höra om förskolan att verksamheten inte får bli för "skollik". Förskoleklasserna har t.o.m. kritiserats för att vara det. Man säger i stället att barn måste få leka. Jag undrar vad regeringen och andra tror att barn gör om de inte är i förskolan. Vad jag vill komma fram till är att vi inte behöver vare sig förskolan eller skolan för att barn ska leka. Förskola och skola har ett annat syfte, nämligen att med hjälp av pedagogiskt utbildad personal, professionella, ge barn vad ingen annan kan förmedla eller locka fram. Förskolan och skolan ska dessutom vara en miljö som uppmuntrar nyfikenheten och viljan att lära mer och som bidrar till elevernas fostran. Vi moderater värnar om skolan som en professionell institution för lärande och en stimulerande miljö för varje barns personliga utveckling och kunskapsväxt. I det perspektivet är lärarbristen ett stort bekymmer, men också bristande lärarkunskaper. Vår uppfattning leder fram till att skolan måste moderniseras som arbetsplats. Det handlar om skolklimatet men också om nödvändigheten av fortsatt och stärkt satsning på IT i skolan. IT i skolan är så mycket mer än datorer och grundutbildning för lärare. Det handlar om pedagogisk utveckling, om behovet av att arbeta mer systematiskt med elevernas förmåga till kritisk granskning. Jag tror att när många ser ITIS-satsningen som något avklarat har vi bara börjat. Den moderna informationstekniken omvandlar samhället på ett så genomgripande sätt att det tvingar inte minst skolan att tänka om och tänka nytt. Det är svårt för många barn i skolan i dag. Mobbning och allmän oordning finns på många håll. Fakta belägger allvaret när det gäller skolans inre arbetsmiljö. En hel del framkom i debatten om mobbning här i kammaren nyligen. Ett annat exempel som jag bara vill nämna är ljudnivån. En undersökning från åringarna i dag har eller har haft känningar av susningar och andra oljud i öronen, dvs. tinnitus. De har en kronisk hörselskada. Var fjärde person som drabbas av svår tinnitus, det är ett stort bekymmer, är lärare. Oväsendet överstiger alla normer och är ibland direkt skadligt. Det här finns det konkreta rapporter om. Socialdemokraternas svar på skolans bekymmer är ett nytt statsbidrag för fler vuxna i skolan. Smaka på orden "fler vuxna". Här krävs minsann inga högskolestudier eller examina, nej, extrapengar kan man få bara man anställer vuxna. Vilka signaler skickar det? Måste man också ha mer pengar för att få tyst i klassen? Vi moderater anser inte det. Skolan har för många anställda som saknar utbildning för det arbete de ska utföra. Det behövs inte fler vuxna i största allmänhet, men väl fler riktigt utbildade lärare och andra. Det behövs ledarskap och ett fungerande samarbete med hemmen. Intressant med förslaget är dock att regeringen nu anser att staten måste gå in med riktade pengar till skolan. Vi håller med om det. Men i stället för att göra som socialdemokraterna och styra innehållet och göra projekt, vill vi moderater värna skolornas egenmakt. Det är ute i de enskilda skolorna man kan bedöma hur resurserna bäst används. Det ska inte vara förmåga att fylla i projektansökningar och gulla med departementet som ska avgöra var pengar hamnar. Vi moderater föreslår raka rör direkt till skolorna, utan pekpinnar. Vårt förslag innebär en förstärkning av anslaget till skolan. Dessutom tycker vi att huvuddelen av resurserna till skolorna ska gå just den vägen, dvs. att det inte bara är ett riktat bidrag. För oss moderater är kärnan i de reformer vi vill se att värna utbildningens kvalitet genom att ge elever och föräldrar rätt att välja skola och rektorer, lärare och andra i skolorna ökad frihet att finna vägar att nå bättre resultat. Statens uppgift är att ange målen och se till resultaten. Därför krävs förändringar när det gäller myndighetsstrukturen. Vi föreslår att Skolverket och SIH slås samman och att ett nytt fristående utvärderingsinstitut byggs upp. Ett skolverk vars generaldirektör skriver debattartiklar med ministern har inte den självständighet och det oväld som krävs. Tänk om Riksrevisionsverkets motsvarighet skulle göra gemensam sak med Bosse Ringholm! I vår vision kan elever och föräldrar få besked om de egna resultaten i förhållande till undervisningens mål men också vilken kvalitet olika skolor erbjuder. I vår vision kan fristående utvärderingar tjäna som underlag för sakliga debatter om de svårigheter och möjligheter som utbildning ständigt möter. Till skillnad från socialdemokraterna är vi moderater inte fixerade vid vem som driver skolor. Vår utgångspunkt är att varje barn måste kunna få den bästa utbildningen, och vi tror att det kräver mångfald. Vi tycker inte heller att man ska experimentera för mycket med sådant som fungerar bra. Ett exempel på politisk klåfingrighet var beslutet att stänga specialskolorna. Ekeskolan och Hällsboskolan ska bli resurscenter. Så långt är allt väl. Men att handikappade barn bara undantagsvis och under kortare perioder ska kunna få undervisning av de specialutbildade pedagoger som finns i dessa skolor säger vi nej till. Vi lägger pengar för att slippa den här utvecklingen. Vi moderater ser också de svenska utlandsskolorna som en resurs. Internationaliseringen tilltar. Vi moderater har tidigare avvisat de åtstramningar socialdemokraterna gjort, och vi föreslår även i år extra medel. Vi vill att svenskar som tar jobb utomlands ska komma hem så småningom och tycka att det känns bra. Därför är det en god sak att se till att deras barn kan gå i svensk skola om de önskar. Dessutom gör de svenska skolorna utomlands mycket reklam för vår syn och vårt sätt att arbeta med undervisning. Fru talman! Gymnasieskolan är ett sorgebarn på många sätt. Resultaten är mediokra, och många ungdomar slås ut direkt. Med socialdemokratisk retorik kallas det höjda ambitioner. Men att en av tre elever i årskurs 3 1998/99 lämnade gymnasieskolan utan behörighet för högskolestudier kan också, som ESO rapporten påpekat, ses som ett uttryck för ineffektivitet. Rapporten påpekar att elever väljer att inte ta ut betyg för att vara säkra på att få möjlighet att förbättra betygen på komvux. Man frågar också om det i gymnasiet inte finns inneboende kvalitetsproblem. Färre elever i dag än för tio år sedan går igenom ett traditionellt studieförberedande program. De potentiella NT-studenterna räcker bara till att fylla en tredjedel av högskoleplatserna till ingenjörs och naturvetarutbildningar. Bland eleverna som gått ett yrkesförberedande program var det bara varannan som jobbade eller studerade ett och ett halvt år senare. Jag tycker att det är bra att regeringen ökar antalet timmar i gymnasieskolan, men det behövs mer genomgripande förändringar. ESO-rapporten pekar på att kostnaderna för de problem jag nämnt och en hel del andra är väldigt stora. Tänk vad vi skulle kunna göra med 20 miljarder om vi i stället fick satsa dem på ökad kvalitet i skolan, på speciallärare, böcker och mycket annat. I en sådan jämförelse är regeringens förslag om särskilt statsbidrag litet och priset för den förda skolpolitiken alldeles för högt.

Fru talman! Det är en stor och allvarlig uppgift att här i kammaren få vara med och debattera den svenska skolan. Här finns alla möjligheter. Skolan möter barnen, följer deras inhämtande av kunskaper, ser deras utveckling och har en stor påverkansroll. Tyvärr har senare tidens mediedebatt inte så mycket handlat om de möjligheter som skolan har utan hur usel den är. Den senaste tiden har varit mycket resultatfixerad. Givetvis är det bra med fixering på resultat, men kvalitetsuppföljningen är det viktigaste. Det stora problemet med den svenska skolan är dock de stora olikheterna i landet. Att komma till en bra skola är som att vinna högsta vinsten i ett lotteri. Och det finns de som drar nitlotten vid val av skola. Det är detta som är vår politiska uppgift att lösa. Där regeringen misslyckas måste vi från oppositionen gå in och visa på alternativ. Det är dock förödande för seriösa, välmeriterade, mycket kompetenta lärare som lägger sin själ och sin kraft i skolan att ständigt mötas av epitetet en misslyckad skola. Jag vill verkligen önska lärarna lycka till i de pågående löneförhandlingarna. Först några ord om förskolan. Debatten om den allmänna förskolan har förts av Jag ska dock återigen beröra några delar. Regeringens förslag om maxtaxa kommer att leda till att barnen vistas längre tid på dagis och får mindre tid med sina föräldrar. En färsk undersökning säger dessutom att det är stressen som gör att så få barn föds i Sverige i dag. Ett stort antal kommuner kommer att få ökade kostnader för barnomsorgen även med den statliga subventionen inräknad. Det kan komma att beskära skolans budget. Denna styrning av barnomsorgsform är ytterligare ett slag mot den kommunala självstyrelsen och visar på en smygsocialisering utan like. Förslagets vinnare är högavlönade föräldrar och förlorarna barnen. Maxtaxan innebär att familjer med höga inkomster kan få en avgiftssänkning i storleksordningen 25 000 kr per år. För en ensamstående undersköterska däremot blir förändringen högst marginell. Regeringen står för en likriktning som strider mot socialismens tanke att ge extra stöd till svaga och utsatta grupper. Regeringen ger till dem som redan har. Det största problemet kommer dock att bli de stora barngrupperna, med personal som blir allt mer stressad och sliten. Förslaget om maxtaxa är således kontraproduktivt, då den troliga effekten blir neddragningar av förskoleverksamhet i form av större barngrupper. Jag har själv haft mina fyra barn på dagis och upplevt det mycket positivt. Det var under den tid då det fanns gränser för hur många barn som kunde finnas på varje avdelning. Nu är de gränserna försvunna för länge sedan. Regeringen har över huvud taget inte tänkt på att den lägre taxan också leder till en större efterfrågan. Jag ska inte stanna längre vid detta eftersom detta är en skoldebatt, men jag är mycket rädd att skolans budget kommer att beskäras genom detta. Vi kristdemokrater har dragit bort regeringens 150 miljoner för att ge ökade resurser inom ett annat anslag för att öka valfriheten för föräldrarna och för att få ett bättre familjepolitiskt förslag som innehåller ett barnomsorgskonto, avdragsrätt för barnomsorgskostnader och fri etableringsrätt. Man skulle man få mer för pengarna och större rättvisa. Därför yrkar jag redan nu bifall till reservation 5, den del som avser mom. 15. Fru talman! Kristdemokraterna förstod tidigt behovet av en värdegrund som vilar på den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism. Det har haft och har stor betydelse att denna värdegrund är inskriven i våra läroplaner. Det värdegrundsarbete som skolministern sedan byggt på med har varit mycket värdefullt och har betydelse för skolans demokratiska fostran. Det är dock viktigt att värdegrunden står fast vid den kristna etiken för att inte framstå som ett flummigt budskap som kan stå för vad som helst. Det är nämligen värdegrunden som är garanten för att man ska slippa främlingsfientlighet, rasism och mobbning i skolan. Om detta hade vi en debatt, där Erling Wälivaara framförde behovet av en landsomfattande kampanj mot mobbning för att ingen enda ska kunna känna sig nedvärderad och kränkt. Denna debatt begärdes av I går såg jag filmen Scary Movie på bio. Med 30 årig lärarerfarenhet är jag mycket bekymrad över att sjuåringar kan se filmen om de har sällskap med någon som fyllt 15 år. Elvaåringar kan själva se den. En film med parodierade våldtäkter, misshandel, stympningar och sexuellt övervåld kan inte försvaras, även om argumentet är att det är en parodi som driver med våldsinslag i andra filmer. Filmen var mycket sjuk och det är inte rimligt att förutsätta att elvaåringar ska kunna avgöra vad som är parodi. I filmen fick man se allt från ett avhugget bröst till ett avskuret huvud som slängs i en papperskorg. De sexuella inslagen är perversa med inslag där könshåret först körs av med en motorsåg för att förbereda samlaget. Språket innehåller allt från att "de sexuellt utsvultna väntar på lammkött" till att någon ska strimlas och hackas till tärningar. Också de religiösa värdena nedvärderas genom att uttryck som "onanera med ett krucifix" används. När jag började undersöka mera fick jag veta att denna film har ungdomar redan laddat ned på sin dator. Vi kristdemokrater anser att det är oacceptabelt att samhället på detta sätt ska motverka det arbete med demokrati, etik och jämställdhet som skolan har ansvaret att bygga upp. Det leder till ytterligare arbetsuppgifter på en redan knäande skola. Jag yrkar bifall till reservation nummer 4, den del som avser mom. 12. Fru talman! Vi kristdemokrater har i motioner och reservationer pekat på Skolverkets bristande tillsynsverksamhet. Skolverket måste inom ett år klara en kvalitetshöjning på sitt arbete, för att vara kvar i sin nuvarande roll. Vi har också pekat på vikten av att nya forskningsresurser till skolområdet möjliggör för lärare att forska. Det är därför positivt att resurser avsätts till forskning inom skolväsendet. Dessa medel måste komma lärarkåren till del. Den pedagogiska forskningen måste utvecklas i anslutning till skolans vardag. Det har hittills varit ett för långt avstånd mellan den vetenskapliga forskningen och skolgolvet. Varje enskild lärare har fått uppfinna hjulet ett antal gånger, i stället för att ta vara på den kvalitet som gemensamma initiativ kan medföra. Vi har också i motioner pekat på vikten av att personalen i skolan ges goda möjligheter till vidare utbildning och kompetenshöjning. I det samhälle vi lever, när hela etablissemanget talar om den nya ekonomin kan inte lärarna stanna kvar i den gamla ekonomin av brist på resurser för kompetenshöjning. Kanske är det också viktigt att få ut pedagoger på arenan för att förklara vad egentligen den nya ekonomin innebär. Jag tror också mycket på mötet mellan generationer i skolan. Betydelsen av klassmormor eller klassmorfar kan inte underskattas, i synnerhet inte i vårt samhälle där avståndet till släkten kan vara långt. I det snabbt accelererande samhället har barnen nytta av att få träffa äldre i skolan och personer som inte är deras lärare. Jag har själv erfarenhet av att ha skrivit ett områdes historia tillsammans med elever och pensionärer - jag har boken här ifall någon vill se den. Jag glömmer heller aldrig niorna som med häpnad och beundran lyssnade på Lisa, 90 år, i katedern och som brevväxlade med äldre personer. Förutom kunskap om historien bakåt sprider det trygghet och harmoni för skolans elever. Det är ett misslyckande från regeringens sida att en minister behöver rycka ut med specialdestinerade statliga bidrag till skolan, s.k. Wärnerssonpengar. Skollag, läroplaner, skolplaner och kursplaner ska vara de styrdokument som behövs. Regeringen måste ha tilltro till att kommunpolitikerna löser de uppgifter de blivit ålagda. Med denna typ av styrning kommer kommunpolitiker att först invänta regeringen före egen satsning. Så har skett ifråga om de lokala investeringsmedlen för ekologisk utveckling. Kommuner har satt sig att vänta på lotteriet och lagt det viktiga arbetet på basnivå, nämligen Agenda 21-arbetet, åt sidan. Detta är inte kommunpolitikernas fel. Jag menar att det ytterst är regeringens som går ut med dubbla budskap. Kristdemokraterna ger kommunerna mer resurser än regeringen men pekpinnestyr dem inte. Vi har 3 miljarder för år 2001 till skola, vård, omsorg och miljö. Regeringen börjar med 500 miljoner, mindre än 500 kr per elev i grundskolan. Fru talman! Jag vill rikta resten av mitt anförande mot gymnasieskolan. Den 4 december var jag på en liten, mysig gymnasieskola i Hjo i Skaraborg. Här hade fyra företag gått samman och bildat ett aktiebolag, varifrån Hjo kommun köpte praktisk utbildning. Bolaget sponsrade också skolan med maskiner. Det var intressant att se den lust eleverna hade till sina studier och det sätt på vilket de presenterade sin skola. Redan från första gymnasieåret är eleverna ute på arbetsplatser två dagar i veckan. Också elever som hade matte A utspritt på två år, menade att de skulle vilja ha mera teori. Varför? De kände motivationen. Alla dessa elever har fått arbete efteråt. Det största bekymmer nu som man har som industritekniskt gymnasium är att rekrytera fler tjejer. En rapport från SAF gällande samverkan mellan skola och näringsliv visar från en uppföljning av skolplaner i 219 kommuner att det bara är 15 % av skolplanerna som har tydliga och konkreta målbeskrivningar för samverkan mellan skola och näringsliv. Endast 14 % av skolplanerna innehåller en målbeskrivning för elevens kontakt med näringslivet. 64 % saknas mål för skolan att uppnå i sin samverkan med arbetslivet. Mål som eleverna ska uppnå i sin kontakt med arbetslivet saknas i nästan 65 % av de kommunala skolplanerna. Lärlingsutbildningen fungerar inte heller bra, därför att kärnämnesstudier inte kan anpassas efter behov av sammanhållen tid för praktiken på företagen. I dag redovisades ett TT-meddelande som visar att antalet gymnasieelever i Malmö som har svårigheter med svenska språket har mer än fördubblats på fem år. Gymnasiekommitté 2000 är inne i en mycket viktig fas, att lägga upp strukturen för den kommande gymnasieskolan. Den ska ta hänsyn till elevernas önskemål, arbetsmarknadens behov och att 50 % ska kunna gå vidare till högskolan. Den får dock inte lägga ytterligare börda på lärarna som nyss upplevt en reform, där vissa t.o.m. har haft tre parallella betygssystem under en övergångsperiod. Denna gång måste personalen få möjligheter till bättre förberedelse och inte hunsas med från statsmakternas sida. Det är också viktigt att en ny struktur för gymnasieskolan får med sig betygshanteringen. Tyvärr har metoden med betyg efter varje kurs lett till en stor stress i gymnasieskolan. Den har också lett till att samverkan mellan ämnen och kurser försvårats. Vid träffar med gymnasieelever framkommer det alltid att de vill ha flera betygssteg för att uppmuntras att utnyttja sin potential. Taktikläsningen på komvux för att man ska höja sina betyg har fått oanade följder. Detta är inte försvarbart vare sig ur rättviseaspekt eller när det gäller ekonomiskt samhällsansvar. Det är också viktigt att Gymnasiekommitté 2000 får uppgiften att hantera gymnasieexamen. Fru talman! Slutligen: Valfriheten måste öka, så att elever kan söka sig utanför kommunens gränser. Elever måste fostras och tränas till eget ansvarstagande. Det är ytterst märkligt att elevmedverkan i skolan inte utvecklats bättre under alla år. Visst, det finns positiva exempel att visa på. Men varför är det så att lärare i trean, femman, sjuan, nian och vid gymnasiestarten har exakt samma budskap, att elevmedverkan ska öka. Hur ska elevmedverkan öka, vad ska den innehålla, och vid vilken mognadsgrad ska eleven klara det ena eller det andra? Varför finns det inte strävansoch uppnåendemål för elevinflytande och elevdemokrati? Skolverket bör få i uppgift att utarbeta sådana planer som kan följas upp och utvärderas. Skolverkets inspektörer anser dessutom att kommunerna tydligare bör formulera studievägledarnas uppdrag. I dag ägnas för stor del av deras arbete till att administrera valen och räkna poäng. Samtalen om valet inför gymnasiet börjar ofta först i årskurs åtta. Praktiktiden som en brygga mellan skola och arbetsliv redan under högstadietiden måste tas mera på allvar, så att det inte handlar om kompisval eller ett avbrott i skolarbetet. Med lust att lära och leva, är Kristdemokraternas rubrik för gymnasietiden. Det gäller upprättade studieplaner för individen, med möjlighet till praktiskt lärande för dem som ser praktiken viktig tillsammans med teoretiska kunskaper. Det bygger på att eleverna ska kunna ta studieuppehåll för att arbeta och komma tillbaka för att ta gymnasieexamen t.o.m. 25 års ålder. Fru talman! Hade jag haft tid skulle jag gärna ha gått in på rektors uppgifter. En mycket viktig del i skolan är att rektors roll förstärks och uppvärderas så att rektor inte är så bakbunden av skolstyrelse och skolnämnder. Men det får vi ta en annan gång.

Fru talman! Lusten att lära är det absolut viktigaste i skolan. Det ska finnas en nyfikenhet och en lust att lära någonting mer. Varje elev ska ha den utgångspunkten och ges de möjligheterna. Fru talman! Jag är helt övertygad om att kunskap är det absolut viktigaste och den enda hållbara vägen till verklig social utjämning och lika möjligheter för alla människor. Det den absolut viktigaste välfärdsfrågan. I den här kammaren har vi diskuterat skolan, och speciellt grundskolan, väldigt många gånger det senaste året. Vi har tagit upp problemen. Vi vet att de finns. Ungefär en tiondel av alla elever som går ut skolan har inte tillräckliga kunskaper. Ungefär var femte elev kan inte läsa en dagstidning, förstå och ta till sig innehållet ordentligt. Lika många gånger när vi har diskuterat skolan har vi tagit fram de positiva exemplen. Vi har kunnat visa på att det finns skolor som trots att man inte har tillräckliga resurser, och trots att man tidigare inte har fått någon uppmuntran, verkligen bryr sig om eleven och utformar en skola som ger den absoluta lusten att lära. Det ska vi ta till oss här. Det är de skolorna och deras redskap och kunskaper som vi ska ta till oss och formulera till vår skolpolitik. Tyvärr har det inte blivit så, och tyvärr kommer nog debatterna som skolpolitiken och skolan att fortsätta. Vi har nämligen inte fått se några stora krafttag från regeringens sida. Vi har efterfrågat en handlingsplan, men den har inte kommit på bordet, så tyvärr måste debatterna fortsätta. Jag skulle vilja ta upp ett positivt exempel. Det gäller Lekebergsskolan utanför Örebro. Det är en högstadieskola. Trots de knappa resurserna har man genomfört en underbar uppgift. Man har tagit fram eleverna och lyft dem med hjälp av individuella studieplaner och en pedagogisk verksamhet. Det har gjort att eleverna har fått den kunskap som de så väl har ett behov av. Fru talman! Tyvärr finns det en ganska tydlig ideologisk skillnad i den här kammaren. Det finns några som säger: Visst kan alla elever lära, och alla elever vill lära. Centerpartiet har den utgångspunkten. Men det finns också de som säger: Vi kan sätta några på undantag. Några kan få gå en annan väg. De som inte riktigt passar in i likhetsideologin i skolan är en stor kostnad, och de får vara i ett utanförskap. Den ideologin kommer jag aldrig någonsin att hålla med om. Vi ska ge möjligheter för alla elever. Vi ska ge resurser och använda en pedagogik så att de kan få lusten att lära och rätten till godkända kunskaper. Jag förstår inte den politik som förs fram om ett likriktat, centraliserat, sätt att arbeta. Någon talade här om att ta fram pekpinnar. Vissa tror att man kan lösa saker genom att ge pengar till Skolverket. Andra tror att det går jättebra att införa en nationell skolpeng, och så har vi löst problemet. Centerpartiet säger tvärtom. Vi vill decentralisera ut pengarna och resurserna direkt till dem som har kunskaperna. Kunskaperna är en rättighet för alla. Det är inte tiden som är det absolut viktigaste, utan det är kunskaperna i sig. Elevernas kunskaper är en rättighet. De ska kunna ta med sig någonting och gå vidare ut i livet. Kunskap är makt. Det är vi alla överens om. Då måste vi ge eleverna chansen och möjligheten. För att kunna klara en kunskapsskola med rätten till kunskap har vi tagit fram ett par saker. Vi vill ha individuella studieplaner för varje elev i grundskolan. Vi vill slopa timplanen. Vi vill inrätta ett kvalitetsinstitut. Vi vill också stärka läs och skrivutvecklingen. Jag tror att det är oerhört viktigt. Det finns många väldigt goda projekt som har dragit igång. Vi kunde se Bornholmsprojektet för ett antal år sedan. Det visar att elever som börjar med läs och skrivutvecklingen från en tidig ålder hamnar på en mer jämlik nivå. Man ger dem makten och rättigheten att fortsätta med en bra utbildning och ha ett bra kunnande i hela livet. Centerpartiet har föreslagit mer pengar, nämligen 200 miljoner, för ett läsoch skrivprojekt. De pengarna ska gå direkt ut till de skolor som har behov. Den allmänna förskolan är också viktig som en bra grund. Jag ser det som en viktig del i det livslånga lärandet. Det är också viktigt att det finns en etableringsfrihet. Men det är inte själva organisationsformen är det viktigaste, utan den pedagogiska verksamheten ska vara i fokus. Vad gäller grundskolan har jag tidigare visat på vår inriktning. Det är kunskapen och inte tiden som är det absolut viktigaste. Jag ska också säga några korta ord om gymnasieskolan. Vi ställde oss positiva till den reform som kom för några år sedan. Det visade sig att den gymnasieskola som var tidigare hade fastnat i en stelbent organisation. Den passade inte för nutidens kunskapssökande och framtidens behov av den kunskap vi kan ge studenter och elever. Mycket måste förändras. Det är bra att vi har en gymnasieutredning som har tagit till sig många delar och att man få en bred parlamentarisk diskussion om betygssystem och andra saker. Vi måste få en plattform och en gymnasieskola som är hållbar i flera år framöver så att vi inte får en ryckig politisk diskussion fram och tillbaka. Det behövs lugn och ro i skolan. Det gäller inte bara grundskolan utan också gymnasieskolan. Både elever och lärare måste känna att reformen nu kommer att hålla i flera år framöver. Någon tidigare talare tog här i talarstolen upp frågan om lärlingsutbildningen. Den är också väldigt viktig. Den försöksverksamhet som pågår just nu är ingenting som man direkt kan hurra för. De resurser som har satsats och de målformuleringar som finns kring den är inte alls godtagbara. Här borde man satsa mer resurser. Vad är det egentligen för utbildning vi ska ha under provverksamheten? Vilka mål ska vi ha? Sist till gymnasieskolan. Här finns också en tydlig delning bland riksdagens partier. Det finns de som säger: Vi kan sätta vissa elever på undantag. Gå tillbaka till den gamla tvååriga utbildningen, och låt dem gå där. Okej, vi delar in eleverna i två lag. Vi kan ha några som är mer intresserade av att skolan och utvecklingsarbetet där. Det är fruktansvärt att det synsättet fortfarande finns i dagens kunskapssamhälle! Det ska finnas en rättighet för varje elev att få en så god grundutbildning som möjligt för att de ska kunna klara sig i det fortsatta livet. Fru talman! Jag vill slutligen yrka bifall till Centerpartiets reservation 2 under mom. 9. Den handlar om just läs och skrivutvecklingen. Det ser jag som en av de absolut viktigaste delarna vad gäller grundskolan.

Fru talman! Skolan ska vara till för alla elever, och ge alla elever en chans utifrån deras egna förutsättningar. Det är vi nog alla överens om. Men är det så? Den svenska skolan har naturligtvis många goda inslag. Det ser vi om vi tittar oss runtomkring. Det finns många exempel på engagerade lärare och nyfikna, kunskapssökande elever. Men den svenska skolan lämnar fortfarande alltför många elever utanför och ger alltför många elever små chanser att få riktig glädje av sin skolgång. Både de elever som behöver mer tid och lugnare takt och de elever som är mycket studieintresserade blir ofta dåligt stimulerade i skolan. Det beror framför allt på att likriktning fortfarande är ett honnörsord i svensk skolpolitik. I grundskolan styr timplanen så att de som skulle behöva mer tid inte får det. I gymnasiet måste alla läsa samma kurser i teoretiska kärnämnen oavsett om de har intresse och ork för det eller inte. Folkpartiet föreslår en hel del förändringar i skolan. Det är förändringar som skulle sätta individen i centrum och ge varje elev en chans. Vi vill ha en grundskola där elever kan gå nio eller tio år beroende på om hon eller han har kunskaper att gå vidare till gymnasieskolan, en grundskola där de som behöver mer hjälp i matte och svenska vissa timmar får annan undervisning och en grundskola där speciallärarna har kommit tillbaka så att undervisningen också kan ske enskilt eller i mindre grupp. Vi vill ha en gymnasieskola där de som vill kan få lärlingsutbildning med halva tiden på ett företag, och där även de skoltrötta kan få en meningsfull undervisning i kärnämnena utan att hela tiden behöva kämpa för att bli högskolebehöriga. Fru talman! Det individuella programmet i gymnasieskolan används i dag för att hjälpa elever som inte klarar kunskapskraven på de vanliga nationella programmen. Eleven får repetera grundskolekurser i t.ex. svenska och matte medan de läser gymnasiekurser i t.ex. samhällskunskap och naturkunskap. Det är klart att det är väldigt svårt att klara andra ämnen om man inte förstår språket i läroböckerna. Jag har sett många skolor där lärarna gör fantastiska insatser på det individuella programmet. Men själva målet - att få eleven att gå över på ett nationellt program - misslyckas. Bara 16 % av eleverna på det individuella programmet klarar av en gymnasiekompetens. Folkpartiet föreslår därför att det individuella programmet avskaffas, och att resurserna förs över till grundskolan för att hjälpa elever tidigare med speciallärare och med fler undervisningstimmar. Att använda det individuella programmet för att läsa in grundskolekurser är ingen bra metod. Jag brukar säga att det är både billigare och mänskligare att lära en elev läsa tidigt i grundskolan än att göra det i gymnasiet. Själva grundtanken att alla elever ska läsa samma sak under en stor del av studietiden är feltänkt. Sverige lär fortfarande vara det enda land i världen - skulle jag våga säga - där 100 % av gymnasieleverna ska uppnå högskolekompetens. Efter fem år har endast Vi liberaler anser att det är dags att se verkligheten och låta eleverna välja mellan både mer studieinriktad utbildning och mer yrkesinriktad. Vi föreslår därför att det som ett positivt alternativ utarbetas ett lärlingssystem där skolan och arbetslivet ansvarar för halva tiden var. Utbildningen ska avslutas med en lärlingsexamen, och naturligtvis också innehålla undervisning - bra undervisning i svenska, engelska och matte m.fl. ämnen. Sverige är också ett undantagsland i Europa genom att inte använda begreppet examen. Naturligtvis borde det finnas en klart definierad examen som ger besked om att studenten har kunskaper för att gå vidare till högskolan. Sverige behöver helt enkelt en studentexamen. Enligt Folkpartiet borde en studentexamen utformas så att den är internationellt gångbar i högskolevärlden. En studentexamen ska utformas så att det blir tydliga krav på förmåga till kritiskt och självständigt arbete och precisering av vilka olika inriktningar den ska kunna bestå av. Fru talman! Under många år avfärdades den kritik av skolan som jag nu har fört fram som borgerlig eller konservativ. Men under den senaste tiden har bl.a. skolministern erkänt och instämt i att det individuella programmet fått en omfattning som ingen hade önskat. Hon har också medgett att det är ett problem att så många elever inte uppnår målen. Därför hoppas jag att regeringspartiet kommer att visa sig berett att förutsättningslöst diskutera förändringar när det blir alltmer uppenbart att dagens skola inte räcker till för alla elever. Men då måste regeringen slakta vissa heliga kor; tanken att alla ska läsa samma kärnämneskurser och rädslan för att ibland låta grundskoleelever läsa olika kurser i samma ämne. Vänsterpartiets och Miljöpartiets rädsla för betyg hör inte heller hemma i en modern skola, där utvärdering av målen är en förutsättning för goda resultat. I årets budget anslår regeringen extra pengar till, som det heter, "fler vuxna i skolan". Folkpartiet säger ja till pengarna, men vi vänder oss mot otydligheten i vad pengarna ska användas till. Det är faktiskt inte så, fru talman, att det är likgiltigt vilka vuxna som kommer till skolan. Skolan behöver inte minst, och framför allt, utbildade lärare. Det stora problemet är att alltför få vill bli lärare i dag. Om några år fattas det över 20 000 lärare. Vi liberaler menar att de här pengarna i första hand skulle användas till att öka andelen utbildade lärare, bl.a. genom att användas i lönepotten. Begreppet ordning och reda har ibland avfärdats som någonting gammaldags och larvigt. Men det har fått en ny innebörd med det senaste årets rapporter om mobbning. Det har fått en djupare, allvarligare och mer tragisk innebörd. Sedan den senaste mobbningdebatten har vi i Folkpartiet gått in i Skolverkets tillsynsdatabas och undersökt 42 enskilda fall av mobbning som finns där. Det gäller alltså kränkande behandling av kamrater. Det visade sig att i 38 % av mobbningsfallen har den mobbade eleven inte fått den undervisning som hon eller han har rätt till. Det visade sig också att 21 % av eleverna inte har fått det stöd de har rätt till. Verkligheten är alltså att fyra av tio mobbade elever får mindre undervisning än vad en elev har rätt att få. Därför kvarstår den fråga som skolministern inte har velat svara tydligt på den senaste månaden: Om man blir tvungen att välja - vem ska flytta från skolan, mobbaren eller den som mobbas? Det förslag om allmän förskola som redan beslutats om och debatterats i kammaren är också otydligt när det gäller det pedagogiska innehållet. 4-5 årsåldern är en ålder när barnen är oerhört nyfikna och kan utvecklas väldigt fort. Grunden för en lyckad skolgång läggs ofta i den åldern. Därför är det viktigt att den nya allmänna förskolan inte bara blir en kostnadsfri barnomsorg, utan att förskolan innehåller tydliga mål för verksamheten och att utbildade förskollärare leder den. Det finns barn som hela tiden är utanför i skolan eftersom de aldrig fått en chans att komma upp till kamraternas nivå när det gäller att läsa, skriva och räkna. De glöms ofta bort, om de inte bråkar eller märks på något annat sätt. Många barn med stora problem i skolan skulle få det mycket lättare om de hade blivit upptäckta tidigare. Därför måste den kanske viktigaste uppgiften för förskolan vara att upptäcka barn som behöver extra stöd och stimulans. Här har nog den allmänna förskolan sin viktigaste uppgift. Men då måste också förskolan sätta upp tydliga mål för vad barnen ska uppnå under åren i förskolan. För Folkpartiet är det viktigt att en pedagogisk allmän förskola har tydliga mål för verksamheten. Fru talman! Folkpartiet tror på en kunskapsskola. Skolans huvuduppgift är att hjälpa eleverna att skaffa sig en kunskapsbas att gå vidare från. Om skolan ska klara den uppgiften måste den ha tydliga mål och bra metoder att utvärdera hur målen uppfylls. Det är väldigt många som har åsikter om vad som är viktigt i skolan. Vi liberaler tror inte att skolan alltid är så bra på att lösa alla problem. Men skolan har en mycket speciell kompetens, och det är utbildning. Jag är övertygad om att många av problemen med mobbning och bristande respekt för medmänniskor i skolan har att göra med att skolan är för otydlig i sin roll. Låt skolan i första hand verkligen vara skola! Fru talman! Jag har redan yrkat när det gäller detta betänkande så jag upprepar inte det.

Fru talman! Målet för utbildningspolitiken är att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. Det är de övergripande politiska målen för det som ryms under utgiftsområde 16 i budgetpropositionen. Den läsning som finns där gör mig glad. Utgiftsområde 16 gör mig glad. Det är en expansiv budget. Vi satsar mer på utbildning och forskning i år och de kommande åren, och vi kan också genomföra reformer. Det tillhör inte vardagen för den generation som jag tillhör som kom in i riksdagen i början av 1990 talet att kunna stå här och vara med om att ha en expansiv budget som också vilar på en stabil ekonomi. Tidigare handlade det mycket om neddragningar och svångremspolitik, så det här gör mig glad. Jag är också glad över det samarbete vi har tillsammans med Vänstern och Miljöpartiet i utbildningsutskottet och den enighet vi kan skapa när det gäller den politiska inriktningen. Däremot kan jag inte se någon egentlig enig opposition när det gäller de här frågorna. Vi har inget trovärdigt regeringsalternativ i Sverige i dag. Fru talman! Utbildning för alla av hög kvalitet återkommande genom livet är en av de fördelningspolitiskt viktigaste frågorna, detta främst för att utbildning bidrar till personlig utveckling och höjd livskvalitet för varje människa. Utbildning är också en av de viktigaste faktorerna för att skapa utveckling i samhället, för att skapa tillväxt och för att slå vakt om och utveckla välfärden. Vidare är utbildning en av de mest verkningsfulla instrumenten för att utveckla och fördjupa demokratin. Ser vi det i ett globalt perspektiv handlar det om att skapa fred och förståelse mellan folk. Detsamma gäller också när det handlar om att bekämpa miljöförstöring och ohälsa i ett globalt perspektiv. Vi kan ta exempel som hiv/aids och malaria. Det enskilt mest verkningsfulla instrumentet när det gäller de frågorna är utbildning. De senaste problemområdena som jag tar upp är något av det som det svenska Unescorådet är engagerat i. Det är också del av den här budgetpropositionen under utgiftsområde 16 som ju även finansierar Unescorådet. Inom ramen för FN:s arbete att ge alla människor rätt till utbildning och att bekämpa analfabetismen i världssamfundet finns det ett aktivt arbete som bedrivs inom det svenska Unescorådet. Fru talman! Utbildning är en investering inför framtiden. Därför är det så viktigt att sätta fokus på kvaliteten i vardagsarbetet. Grunden för det livslånga lärandet läggs i förskoleåldern. Förskolan ska förvalta och utveckla den naturliga nyfikenheten och ivern att lära som barn har. Rätt bemötande ger just det som många har pratat om i dag, den livslånga lusten för lärande. Kvalitet handlar om att sätta varje enskilt barn i centrum och kunna erbjuda en bra miljö och ett innehåll som är anpassat till just den som barn lilla människan så att den ges självförtroende och möjlighet att växa. I de tidigaste åren blir stimulansen av barnets språkutveckling speciellt viktig. Det är språket som är ett av de viktigaste verktygen i utbildningens verktygslåda. Men det är även i de unga åren som vi lägger grunden för att utveckla ett undersökande och forskande arbetssätt, lust att upptäcka tekniska och naturvetenskapliga samband och respekt för vår gemensamma miljö. I de unga åren grundläggs också ett positivt förhållningssätt till våra medmänniskor, respekten för alla människors lika värde och förståelse för olikheter människor emellan. Förskolan med dess pedagogiska och personlighetsutvecklande innehåll har en stor betydelse för barnens fortsatta utveckling och skolgång. Men tyvärr har inte alla barn tillgång till förskola. I dag får ofta de barn som mer än andra skulle behöva förskola inte ta del av den. Det kan vara barn i socialt utsatta områden, barn med utlandsfödda föräldrar eller barn till arbetslösa. Det är mot denna bakgrund som vi nu här i riksdagen redan har beslutat om att införa en avgiftsfri allmän förskola för fyra och femåringar. Vi har beslutat om maxtaxa inom förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Vi har också beslutat att barn till arbetslösa eller föräldralediga föräldrar ska ha rätt till en plats i förskola, i fritidshem eller i familjedaghem. Detta barnperspektiv i politiken gör det möjligt för alla barn att få rätt till en plats i förskola utan att vara beroende av om föräldrarna har råd eller inte. Det omdöme som den svenska förskolan har fått i en OECD-rapport visar ju att kvalitet och innehåll i vår förskola håller mycket hög klass. Man konstaterar att förskolan verkligen är anpassad för barn och att det bedrivs verksamhet där som utgår från barns behov och som sker på barns villkor. Det är ett mycket högt betyg totalt sett, men med en anmärkning i kanten. Den är inte tillgänglig för alla, bl.a. på grund av det avgiftssystem vi har i dag. Det kommer vi nu att rätta till med de nya reformer som vi redan har ställt oss bakom. Fru talman! Den svenska skolan hävdar sig över lag mycket bra i en internationell jämförelse, detta trots 90-talets ekonomiska kriser och trots att vi samtidigt under 90-talet hade en ökning av barnkullarna och en ökning av antalet anländande flyktingbarn. Men vi kan inte vara nöjda så länge som alla barn inte når kunskapsmålen. Även om det är kommunerna som nu har ansvaret för att analysera sina resultat och vidta åtgärder kan staten också göra en hel del. Staten kan ge stöd för skolutveckling och öka kommunernas förutsättningar att höja kvaliteten i skolan. Ett riktat statsbidrag för personalförstärkning och kompetensutveckling av personalen är en av många åtgärder som regeringen föreslår och som utskottets majoritet har ställt sig bakom. Totalt handlar det om 17,5 miljarder kronor under åren 2001 till 2006. Samtidigt pågår en successiv upptrapppning av det generella statsbidraget, de s.k. Perssonpengarna. Samtidigt sker också i de flesta kommunerna en ökning vad gäller skattekraftsutvecklingen på grund av den ökade tillväxten. Det här tillsammans gör att möjligheterna för att på ett påtagligt sätt förbättra och utveckla kvaliteten i skolan ökar. Det gäller över huvud taget kommunal verksamhet. Men det handlar främst om det vi pratar om här i dag, förskoleverksamheten, skolan och skolbarnsomsorgen. Men det handlar inte bara om att få förbättrade ekonomiska förutsättningar. Vissa kommuner och vissa skolor har svårare utgångsläge och behöver mer gedigna åtgärdspaket. Det handlar om såväl organisation och pedagogisk kompetens som bra ledarskap. Det gäller att skapa en väl fungerande helhet. Fungerar inte detta är det framför allt de elever som har behov av särskilda stödinsatser som blir lidande. För att klara detta behöver vi bl.a. fler utbildade specialpedagoger i skolan. Det är därför glädjande att det nu avsätts speciella medel för att anordna utbildningar för redan utbildade lärare i specialpedagogiska kunskaper. Det är också bra att det här uppdraget ges till lärarutbildningarna och att det formuleras så att dessa kurser kan bedrivas såväl på deltid som på distans. Avslutningsvis vill jag också säga att jag är glad över att vi nu kan lyfta fram frågan om forskningen inom utbildningsområdet. I enlighet med propositionen om en ny lärarutbildning kommer det nu en kraftig ökning av forskningsanslagen för utbildningsvetenskaplig forskning. Dessutom kommer det två nya forskarskolor med utbildningsvetenskaplig inriktning. Det ska bli spännande att se vad forskningen inom detta område kan göra inte minst för att utveckla skolans organisation, läromiljö, arbetsmetoder och specialutformad pedagogik för att stärka förutsättningarna för funktionshindrade barn, ungdomar och vuxna med behov av särskilt stöd i undervisningen. Fru talman! Jag har anledning att vara glad i dag, även om jag naturligtvis inte kan vara helt nöjd. Vi ska arbeta vidare med att utveckla skolan utifrån ett tydligt barnperspektiv. Alla barn ska kunna känna sig trygga och välkomnade i skolan samtidigt som de ska kunna ha roligt och känna att de växer och utvecklas. Avslutningsvis vill jag yrka bifall till hemställan i betänkandet UbU1 i dess helhet.

Fru talman! Torgny Danielsson känner sig glad över att Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet blir alltmer likriktade och ser tydligen inte den spänst som finns i borgerlighetens förslag. Ni smyger runt och socialiserar och riktar bidrag i stället.

Torgny Danielsson talar väl om förskolans roll osv. Vi har reserverat oss till förmån för den öppna förskolan. Den skulle vara ett stöd för barn och föräldrar i utsatta delar. Varför har inte socialdemokraterna ställt upp för den?
Fru talman! Jag är överraskad över att vi kan se så olika på i vilken utsträckning det finns ett enat borgerligt alternativ till de förslag vi lägger fram. Naturligtvis tror jag på kommunernas möjligheter att ta det ansvar de har. Det pågår mycket bra verksamheter ute i kommunerna. Men vissa kommuner har stora svårigheter att klara detta. Därför är det viktigt att vi kan spela en kompensatorisk roll. Vi ska se till barnens bästa. Ett barn som råkar befinna sig i en kommun där många barn har behov av särskilt stöd ska inte behöva stå tillbaka. Resurserna ska fördelas efter behov. Olika elever och olika skolor har olika behov. En del behöver mera insatser. Det är ett helt annat synsätt än i det borgerliga förslaget om nationell skolpeng. Det ger en generell fördelning av pengarna som inte tar hänsyn till olika behov. Jag ser positivt på den öppna förskolan. Öppen förskola ryms inom det vi kallar för förskoleverksamhet. Det kan mycket väl vara ett bra sätt att möta behov hos familjer med en arbetslös förälder. Man kan ge service till den arbetslöse föräldern samtidigt som barnen ges möjlighet till stimulerande pedagogisk verksamhet.
Fru talman! Torgny Danielsson kan ändå inte komma ifrån att regeringen styr mycket. Den allmänna förskolan är styrd. Kommunens frihet är inte stor. Maxtaxan är inte för barnens bästa, som Torgny Danielsson sade, utan den är till för att föräldrarna ska kunna arbeta mer. Det kommer att leda till större grupper. Det är orättvist, eftersom de som redan har får mera. Jag har hört om kommuner som skulle vilja stödja ekonomiskt svaga och föra över mer resurser till dem. Men då får de inte del av maxtaxans regeringsresurser. Det får inte ändras ett punkt eller ett komma i reglerna. Då är friheten inte så stor.
Fru talman! Jag lade märke till att Ulla-Britt Hagström nämnde i sitt huvudanförande att hon själv har haft fyra barn inom barnomsorgen eller förskolan och att hon var mycket nöjd med det. Jag förstår inte varför Ulla-Britt Hagström och kristdemokraterna skulle vilja förneka eller försvåra för andra att få del av den pedagogiska verksamhet som förskolan utgör. Maxtaxan är ett erbjudande till kommunerna som har sin utgångspunkt i att barn ska ha möjlighet till förskola och pedagogisk verksamhet oberoende av föräldrarnas ekonomi. Det gör att det blir tryggare för barnen i och med att det inte behöver vara en ekonomisk fråga. Det vi kommer till rätta med är att en hel del föräldrar känner sig stressade och på olika sätt försöker pussla ihop tillsyn för barnen som går ut på att äldre syskon eller någon annan anhörig ska stå för omsorgen. I likhet med all annan generell välfärd är maxtaxans utgångspunkt att avgiften inte ska vara avgörande. Verksamheten har man betalt genom skattedebiteringen. Det är en reform som på ett klart sätt stärker barnfamiljernas ekonomi. Det ger möjligheter och valfrihet att jobba mindre, såsom Ulla-Britt Hagström efterlyser.

Fru talman! Först vill jag yrka bifall till hemställan i utbildningsutskottets betänkande nr 1. De frågor som vi nu diskuterar rör förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Sammantaget vill vi från Vänsterpartiet uttrycka vår tillfredsställelse över att vi nu kraftfullt börjar åtgärda konsekvenserna av 1990-talets svåra ekonomiska situation, en situation som har betytt mycket negativt för skolans område. Samtidigt som de ekonomiska resurserna minskade ökade barnkullarna och flyktinginvandringen. Jag tänker lyfta fram några av de saker som jag tror kommer att ha stor betydelse för att vi bättre ska kunna arbeta mot visionerna om en skola för alla och om en möjlighet till livslångt lärande för alla. Förutom utbildningens betydelse för hela samhällets utveckling har utbildning och kunskapsnivå en central betydelse för demokratin och människors delaktighet i samhället. För det första: En kraftfull satsning på förskolan behövs. Att förskolan i likhet med skolan, föräldraförsäkringen, barnbidraget och hälso och sjukvården ska vara en del av den generella välfärden och erbjudas alla barn och barnfamiljer är en självklarhet för oss i Vänsterpartiet. I budgetpropositionen anges att målet är en avgiftsfri förskola, något som vi från Vänsterpartiet länge har hävdat. Införandet av den allmänna förskolan för fyraoch femåringar, rätten till förskoleverksamhet för barn till arbetslösa eller föräldralediga samt en maxtaxa i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg är alla steg i en riktning som ligger väl i linje med Vänsterpartiets politik. Frågan om maxtaxan är en av de få frågor där det tycks finnas någon form av borgerlig enighet. Jag måste instämma med Torgny Danielsson. I övrigt måste jag säga att jag saknar ett tydligt borgerligt alternativ. Det är i och för sig ganska talande att den borgerliga enigheten vänder sig mot ett förslag som handlar om att utveckla den generella välfärden. För det andra: Det behövs mer personal inom förskola och skola. I våras lanserade Vänsterpartiet tanken om skolmiljarden. Detta gjorde vi väl medvetna om att elevgruppernas storlek under 90-talet ökat. Mer personal inom skolan är en av förutsättningarna för att kunna nå målen. Därför är det naturligtvis bra att regeringen inom ramen för budgetsamarbetet prioriterar en satsning initierad av Vänsterpartiet - en satsning på skolan. Ur elevsynpunkt och med tanke på bl.a. den senaste tidens mobbningsdebatt är bristen på elevvårdspersonal en av de verksamheter som behöver förstärkning. Nu finns i budgeten en femårig satsning som innebär att ungdomsskolan och fritidshemmen tillförs resurser motsvarande en nivåhöjning på 5 miljarder. Bidraget är riktat till utökning av personal. Kritik har ibland framförts att detta riktade bidrag skulle utgöra ett allvarligt intrång i det kommunala självstyret. Vänsterpartiet menar att en kraftsamling för att öka personaltätheten är av yttersta vikt och att det är viktigt att vi faktiskt vågar rikta resurserna. Den femåriga satsning vi nu inleder kommer att ha stor betydelse för skolans viktigaste ingrediens, nämligen eleverna. För det tredje: Elevinflytandet måste öka! Ska eleverna kunna uppnå både kunskapsmålen och de demokratiska målen måste eleverna göras mer delaktiga i vad som händer i skolan. Det är bra att regeringen uppmärksammar och utvärderar försöksverksamheterna med lokala styrelser med elevmajoritet inom gymnasieskolan. Den översyn av elevernas möjligheter att påverka sin arbetsmiljö som regeringen avser att göra är naturligtvis också viktig. Delaktighet, inflytande och ansvar är några av nyckelorden när det gäller elevinflytande. För det fjärde: Satsa på barn och ungdomar med utländsk bakgrund! Stortadssatsningen är en viktig del i ansträngningarna att förbättra situationen i storstädernas utsatta områden. Även om satsningen som sådan inte i grunden ändrar förutsättningarna för att komma åt segregationen är en särskild utbildningssatsning i samverkan med andra insatser viktig. För det femte: Arbetet med jämställdheten måste intensifieras! Av budgetpropositionen framgår att regeringen överväger fortsatta insatser inom värdegrundsområdet, t.ex. genom att sprida kunskap och lärande exempel särskilt beträffande jämställdhet och sex och samlevnad. Här tycker jag att det kan vara på sin plats med ett tydliggörande från skolministern. Hur länge tänker regeringen överväga? Kan vi se fram emot en fortsatt och intensifierad satsning på jämställdhetsarbetet i skolan? Fru talman! Avslutningsvis skulle jag vilja lyfta fram en annan fråga. Jag tycker att det är dags att på allvar resonera om ett av hindren att uppnå läroplanernas mål, nämligen betygssystemet. I övergången mellan grundskola och gymnasieskola spelar betygen en allt mindre roll. Framsynta kommuner lyfter fram frågan om försöksverksamhet med betygsfri grundskola. Försöksverksamhet med slopande av timplaner pågår. En försöksverksamhet med en betygsfri grundskola vore på sin plats som ett led i att utveckla arbetet med att förverkliga läroplanerna. Det vore intressant om skolministern kunde ta en liten stund av sitt anförande för att tala om ifall hon är beredd att medverka till att få till stånd någonstans i landet en försöksverksamhet med betygsfri grundskola.

Fru talman! Det här är en debatt som förs med anledning av den budget som har lagts fram för finansieringen av skolan. De problem som har diskuterats berör mycket det pedagogiska arbetet i skolorna.

20 % av personalen, lärare, skolpedagoger, kuratorer, specialpedagoger osv. fick lämna skolan. De som fick betala priset var elever med behov av särskilt stöd. De kunde inte få det stödet med de resurser som skolan hade. Nu har skolan levt med problemen under en relativt lång period. Jag trodde att vi var överens om att det viktiga var att få tillbaka resurserna så att skolan återigen kan börja erbjuda eleverna det stöd de enligt skollag och läroplan är berättigade till. Det låter inte som om de borgerliga partierna har tagit problemet på allvar. Ingen kan väl tro att problemet skulle lösas för dessa elever med läs och skrivsvårigheter, sociala problem, lättare funktionsstörningar osv. om man införde mera fingraderade betyg. Jag kan inte tänka mig att ett mer fingraderat betyg skulle vara till någon hjälp för de eleverna - inte heller om man ökar rätten att flytta elever. Jag kan inte heller förstå hur det skulle bli lättare för den som nu går ett individuellt program på gymnasiet och får en individuellt anpassad hjälp för att kunna komma över på ett nationellt program om det individuella programmet tas bort. Det är knappast stödåtgärder som finns. Effekterna är obegripliga. Ni tycks prata om ett helt annat problem än vad vi andra talar om. Nåväl. Nu handlar det om en budget. Jag kan, precis som Torgny Danielsson, uttrycka en viss glädje över budgeten. Nu kommer äntligen pengarna. Bl.a. har kommunernas ekonomi förbättrats. Skatteunderlaget är bättre på grund av minskad arbetslöshet och minskade socialbidrag. Dessutom kommer det en satsning som är utan jämförelse rätt långt bakåt i tiden. Det är första året 500 miljoner till skolorna. Nästa år är det 1 miljard. Det är ytterligare 1 miljard året därpå, tills vi har kommit fram till år 2006 med en höjning på 5 miljarder kronor till skolorna. Det betyder ungefär 7 000 kr per elev. Det är klart att det kan ge väldigt stora effekter, dvs. att få in de resurser som behövs för att även klara elever med behov av särskilt stöd. Det är lite grann av islossning och känsla av vår. Jag tror att det pirrar lite grann av glädje ute i kommunerna av att nu kunna sätta i gång med det arbete som både läroplan och kursplaner har lagt grunden för, dvs. den decentraliserade skolan. Det finns den kommunala skolplanen och sedan arbetsplaner för varje skola. De kan utarbeta sin egen pedagogiska profil efter de resurser, förutsättningar och behov som finns i skolan. Det är en typ av skolverksamhet som vi i Miljöpartiet med glädje ser kommer att utvecklas tillsammans med de fristående skolorna - mångfald och individualisering. Centerpartiet uppmärksammar behovet av att få individualiserad undervisning, vilket möjliggörs om resurserna kommer tillbaka till skolan, så att vi får en skola inte bara för alla utan en skola för envar. Varje elev i skolan ska känna att det här är min skola. Man ska vara trygg i skolan och känna glädje. Självklart ska varje elev trivas i skolan och få en bra skolgång. Jag tror att man ute i kommunerna kommer att kavla upp ärmarna och sätta i gång med det arbete som man har längtat efter att få göra, att få in resurserna och anställa fler och organisera arbetet på skolorna. Det har varit slitsamt under många år.

Fru talman! Specialpedagogerna behövs. Det är helt klart. Därför ska resurserna dit. Det är de förändringarna som nu kommer. I den mån Folkpartiet tycker att de förändringarna är bra - okej, visst. Men i det borgerliga förslaget betonar man de andra, för oss lite främmande aspekterna. Jag har hört väldigt mycket tal om ordning och reda. Betygsfrågan tar en väldigt stor plats. Det går inte att komma ifrån att detta är viktiga centrala frågor i er politik. Det gäller gemensamt för kristdemokrater, moderater och folkpartister.
Fru talman! Ordning och reda handlar bl.a. om att vi ska förbättra statistiken så att även mobbade elever får den undervisning och det stöd de har rätt att få. Betyg är en del i den viktiga utvärderingen och uppföljningen av måluppfyllelsen i skolan, som fungerar dåligt i dag. Det förlorar också de elever på som skickas vidare med godkänt betyg fast de egentligen i stället skulle ha fått stöd och mer hjälp.
Fru talman! Undersökningen om de mobbade eleverna tror jag att man kan invända mot på många sätt. Men framför allt tror jag att man ska närma sig problemet på ett lite annat sätt och se till att elever inte mobbas. Det är väl där problemet ligger. Kopplingen till att de inte får den undervisning som de är berättigade till förstår jag inte. Det är väl självklart att en mobbad elev inte kan tillgodogöra sig undervisningen. Men det är mobbningen som är problemet i det fallet.

Fru talman! Detta är barnens och ungdomarnas budget. Vi kan se ökad föräldraförsäkring, kontaktdagarna kommer tillbaka, mer pengar i barnbidraget, en maxtaxa med utjämnande avgifter, lika bidrag för föräldrarna över landet, en allmän förskola för fyraoch femåringar, fler vuxna i skolan och ett nytt studiestödssystem. Många gånger frågar människor ute i samhället: Vad gör ni för barnen och ungdomarna? Denna gång har vi gett ett tydligt besked. Vi kan också se det i åtskilliga miljarder. Skolan är en del i denna stora miljardsatsning. Vi fortsätter tidigare gjorda satsningar med avsikten att se till att fler barn och ungdomar ges förutsättningar att nå målen. Vår handlingsplan är nu i gång. Äntligen, får jag väl säga till Sofia Jonsson. Jag kommer att nämna några av de punkter som finns i handlingsplanen. En av punkterna är en aktivare roll för Skolverket. En annan punkt är att förstärka basfärdigheterna läsa, skriva och räkna. Ytterligare punkter är fler vuxna i skolan och på fritis samt forskning. Låt mig börja med att nämna något om Skolverkets nya roll för skolutveckling. Uppdraget till Skolverket innebär att man aktivt ska omorientera sitt arbete så att stöd ska riktas dit där behoven är störst med syfte att åstadkomma ökad måluppfyllelse. Medlen för lokal utveckling ska alltså mer fördelas till följd av uppsökande verksamhet och i mindre utsträckning efter ansökan. Stödinsatserna ska utformas i samråd med de verksamhetsansvariga utifrån ett grundligt klarlagt lokalt behov. Dialogen ska föras från olika utgångspunkter. Det kan vara bra att utgå från en aktuell kvalitetsredovisning och därmed utgå från huvudmannens egen bild av verksamheten. Men det finns också andra specifika problem som kan utgöra grund för en utvecklingsdialog, t.ex. en hög andel studieavbrott inom gymnasieskolan. Preliminärt tänker sig Skolverket att arbeta aktivt med en utvecklingsdialog med 50-70 kommuner. En viktig utgångspunkt för Skolverkets arbete blir att hävda målen att sträva mot i våra läroplaner och kursplaner. En annan utgångspunkt blir att involvera elever och personal i själva utvecklingsarbetet. Skolverket har under våren genomfört dialoger med sex kommuner med utgångspunkt från kommunernas kvalitetsredovisningar. Erfarenheten när man har prövat den här dialogen visar att såväl Skolverket som de enskilda kommunerna är mycket nöjda. Jag ser därför fram mot det fortsatta arbetet som nu kommer att ske i mellan 50 och 70 kommuner. Låt mig också få kommentera den förstärkning vi gör på basfärdigheterna läsa, skriva och räkna. Det är viktigt att sätta in åtgärderna tidigt. Av det skälet bör även förskoleklassen ingå och ibland, när så är lämpligt, även förskolan. Men orsakerna till bristande måluppfyllelse måste ibland också sökas högre upp i åldrarna. Lärande i basfärdigheter måste omfatta hela skolarbetet. Satsningen får inte leda till en trivialiserad syn med risk för förenkling och mekanisering av undervisningen. Forskning visar att barn och ungdomar med svårigheter inte utvecklas positivt genom ensidig färdighetsträning. Basfärdigheter är i stället ett ansvar för hela skolan. Det innebär att skolans alla ämnen och verksamheter har del i elevernas utveckling när det gäller att läsa, skriva och räkna. Det innebär också att annan personal än den som traditionellt ser och möter de här eleverna, lärare och specialpedagoger, också måste komma till nytta, t.ex. kommer skolbiblioteken och skolbibliotekarierna att ha ett stort ansvar i detta arbete. Lärande, demokratisk kompetens och hälsa samspelar och påverkar varandra. En skolas problem med att utveckla elevernas basfärdigheter kan bestå i att värdegrunden sviktar. Utvecklingen av demokratisk kompetens är en inlärningsprocess i sig, samtidigt som den också främjar lärande i stort. För att skapa bättre förutsättningar att lyckas krävs det också kompetensutveckling. Vi syftar nu också till att höja den specialpedagogiska kompetensen hos redan verksamma lärare. Utbildningen ska ske i samverkan med högskolor och kommuner, omfatta kurser om 5-10 poäng samt eventuellt påbyggnadskurser upp till 20 poäng. De ska kunna genomföras såväl på deltid som på distans. Forskningen ska in i skolans vardag och bli en naturlig del av lärares utveckling. Den tredje uppgiften är satsningen på fler vuxna i skolan. Alltför många barn och ungdomar får i dag inte det stöd de behöver och som de har rätt till. Det handlar om stöd för att nå kunskapsmålen, men det handlar också om stöd för att nå övergripande målsättningar som handlar om värderingar. Mobbning är som många sagt ett exempel på detta. Kommunerna ökar medlen till skolan igen och det är bra. Men det räcker inte. En stor del av kommunernas satsningar har hittills gått åt till att öka lärarnas löner. Det behövs. Men det behövs också fler ögon som ser vad som händer barnen, och det behövs fler som kan stötta eleverna på olika sätt. Det är därför vi vill göra denna satsning med ett riktat bidrag till skolsektorn. Många har frågat hur bidraget kommer att utformas. Därför kommer jag att mer detaljerat gå in på det. 500 miljoner kronor höstterminen 2001. Bidraget ökar därefter successivt med 1 miljard kronor per år tills nivån 5 miljarder uppnås. miljard kronor under en femårsperiod. Dessa pengar räcker till ungefär 15 000 nya tjänster. Det blir 15 000 fler vuxna som kan finnas i skolan för att möta elevernas behov av stöd, stimulans, tröst, uppmuntran och samtal. 15 000 fler vuxna som kan se den enskilda individen och vad som händer runt omkring henne eller honom. Det särskilda statsbidraget är främst avsett för förskoleklass, grundskola, särskola och fritidshem. Det är viktigt med insatser tidigt i åldrarna. Det är då självförtroendet byggs upp. Det är då grunden till det livslånga lärandet läggs. Det får också användas till gymnasieskolan om man i kommunen bedömer att behoven är störst där. Bidraget är frivilligt. Det är kommunerna som väljer om de vill få del av det. Medlen ska dock användas till personalförstärkning. Kommunen bestämmer själv vilka personalkategorier som man vill använda dessa medel för. Det kan vara lärare som behövs. Men det kan också vara andra personalgrupper. Jag har i olika sammanhang exemplifierat med specialpedagog, talpedagog, kurator och fritidspedagog. Det kan också vara skolledare eller psykologer som behövs. Egentligen vill jag inte exemplifiera. Risken finns att någon grupp därmed uppfattas som utesluten. Men det är kommunen som avgör. Personal ska anställas med den kompetens som behövs just utifrån de lokala förutsättningarna. Jag förväntar mig att dialog kommer att föras mellan alla berörda - elever, föräldrar, personal och politiker - om hur pengarna ska användas på bästa sätt. Kvalitetsredovisningen kan vara ett utmärkt underlag i den här dialogen. När kommunen rekvirerar pengarna ska man redovisa hur man tänker använda dem. Skolverket får i uppdrag att betala ut och följa upp statsbidraget. I Skolverkets uppdrag ligger också att publicera samtliga kommuners åtaganden på Internet där det är lätt för föräldrar, elever och personal att ta reda på vad den egna kommunen har åtagit sig att använda pengarna till. Regeringen kommer att presentera förordningen under januari månad. Då går vi in med ytterligare detaljer. Fördelningen av pengarna mellan kommunerna beräknas på antalet elever i åldersgruppen 6-16 år. Det kommer att finnas uträknat och utlagt på nätet hur mycket pengar det rör sig om för varje kommun. Fru talman! Det är ett viktigt beslut som riksdagen kommer att fatta i morgon. Det är ett beslut för barnens och ungdomarnas bästa som handlar om att förbättra deras vardag. Det är barnen och ungdomarna som står för framtiden. Låt oss också visa det i morgondagens beslut.

Fru talman! Vi håller just nu på att arbeta med vårt regleringsbrev. I regleringsbrevet står det om det här. Jag kan inte exakt säga hur formuleringen kommer att bli, men andemeningen är att SIH ska utveckla dialogen med Ekeskolan för att se vad som pågår. Det gäller också uppföljning och utvärdering. Jag är medveten om den utveckling som har skett på Ekeskolan. Intagningsstoppet kommer inte att råda förrän till nästa sommar, så vi har ytterligare ett halvår. Vi måste då göra en helhetsbedömning.
Fru talman! Det krävs ju också att de här insatserna görs snabbt. De här eleverna står på kö, och vi ser framöver att det kan röra sig om ett tiotal eller tjugotal elever som vill komma in på skolan innan den nu ska stängas till sommaren. Så jag hoppas att skolministern tar det här till sitt hjärta och snabbt agerar så att vi kan få se en lösning på problemet.
Fru talman! Det är så att det är SIH som har uppgiften att fördela medlen till de olika specialskolorna. De är redan fördelade enligt liggande budget. Men det finns också möjlighet att använda medel som SIH har till sitt förfogande för att beakta den uppkomna situationen på Ekeskolan. Jag kan alltså inte som minister gå in direkt i styrningen, men denna möjlighet finns.
Fru talman! Jag kan börja med att hänga på Sofia Jonssons frågor. Kristdemokraterna är nog det enda parti som har lagt extra pengar i nytt anslag till Ekeskolan och Hällsboskolan på 5 miljoner kronor i budgeten. Så jag hoppas verkligen också att det som Sofia Jonsson har framfört blir verklighet. Det är ju lite svårt att i ett och samma sammanhang tala om åldrarna från fyra år till arton eller tjugo. Jag håller med skolministern om det här med att läsa, skriva och räkna. Jag skulle vilja lägga till basteknologi. Det är bra med utvecklingen av flera specialpedagoger, med forskningen i skolan och med fler vuxna i skolan. Ändå finns det ett bekymmer. Det föds så lite barn. Och det verkar ändå som att det är mycket annat än pengar som är viktigt. Jag skulle först vilja fråga ministern en sak med anledning av att vi hade den här mobbningsdiskussionen. Hur blir det med mobbningskampanjen? Nu har vi ju också förstått att skolledare inte riktigt vet om att arbetsmiljölagen gäller för elever och att man ska anmäla till Yrkesinspektionen. Det var min ena fråga. Den andra frågan gäller hur skolministern ser på SAF:s redovisning, som jag tog upp i mitt anförande, om samverkan mellan skola och näringsliv, alltså den här undersökningen och att det är så lite uttalat i våra skolplaner.
Fru talman! Arbetet med mobbningskampanjen pågår. Det kommer att bli en sådan. Där kommer jag att återkomma, men inte förrän kanske någon gång en bit fram på våren. Det tar tid att hitta formerna för en sådan kampanj. Det andra som Ulla-Britt Hagström tog upp tycker jag var oerhört viktigt. Samtidigt är det mycket skrämmande att vi såg det här resultatet i skolplanerna. Det har ju funnits en arbetsgrupp på departementet som har haft i uppgift att titta just på samverkan mellan skola och arbetsliv. Den har nu lämnat ifrån sig en promemoria som ska gå ut på remiss. Ett av de förslag som finns från den här arbetsgruppen är just, jag läser: "att kommunen även bör redovisa skolans samverkan med arbetslivet vid den årliga kvalitetsredovisning, som varje kommun och skola är skyldig att upprätta". Man kan alltid diskutera om man ska använda skolplanen eller kvalitetsredovisningen. Men naturligt borde vara att om vi sätter kravet på t.ex. att det ska finnas i kvalitetsredovisningen så bör kommunen också kunna uttrycka i en skolplan hur man ska kunna nå de mål som man sedan kommer att redovisa. Vi är helt överens om att det här måste bli mycket bättre. Jag tycker över huvud taget att samverkan ska starta redan på grundskolan. Vi har tidigare markerat att vi vill att eleverna på gymnasieskolan ska ha arbetsplatsförlagd praktik på alla program och inte bara på de yrkesinriktade.
Fru talman! Vi kristdemokrater börjar bli stressade här. Vi hade velat att den här satsningen skulle komma i gång betydligt tidigare. Nästa år blir det bara 500 miljoner i regeringens budget. Vi har ju en generell satsning på tre miljarder som kommunerna kan använda till skola, vård, omsorg, miljö och vad de vill. Det här blir ju en ganska svag start om man säger. Men vi får hoppas på framtiden och de stora siffror som då målas upp. Det är naturligt att en skolplan ska göras. Den ska utvärderas och därifrån ska sedan kvalitetsutvärderingen komma. Jag funderar lite på rektors roll. Är det inte dags att ge rektor lite friare ställning så att rektor inte bara ska styra bakbunden av skolstyrelse och skolnämnder? Jag tänker också på den utbildning som ges för rektorer och att vi skulle behöva en kvalitetsutvärdering även där.
Fru talman! Rektors framtida roll är ju det som vi tittar på i den grupp, den expertgrupp, som tittar över uppdragen för skolledarna i framtiden. Den kommer vi att komma tillbaka till nu under våren när gruppen redovisar sina synpunkter. Också den kommitté som ser över skollagen har vi att beakta. Det gäller förhållandet mellan stat och kommun. Den grupp som ser över den framtida läroplanen kommer också att titta på rektors roll. Så vi kommer att få svaret på detta. Kompetensutveckling av skolledarna är viktigt. Det har vi också markerat i budgeten. Vi säger också att den ska finnas framöver. De områden vi kanske har tryckt speciellt på när det gäller kompetensutvecklingen ligger ju med värdegrunden som bas. Det handlar också mycket om elevinflytande och andra områden, vilket vi nu redovisar i vårt regleringsbrev. Vi kommer att fatta beslut om detta inom en snar framtid i regeringen. Givetvis är det så när det gäller arbetet med omvärld, arbetsliv och samhället runt omkring att rektor har ett stort ansvar för att se till att det fungerar. Jag är inte nöjd med hur det ser ut i dag i vare sig grundskolan eller gymnasieskolan. Jag tror att detta är ett område där jag måste återkomma till riksdagen för att vi ska kunna förtydliga oss när det gäller hur vi vill ha det i framtiden. Riksdagen var ju själv med om att plocka bort detaljstyrningen när det gällde gamla prao. Nu har vi kunnat följa upp vad som har skett under några år, och jag tycker inte att det blev den positiva utveckling som vi förväntade oss när vi ålade rektor att ha ansvaret. Jag kommer därför att återkomma.
Fru talman! Det finns många saker som jag skulle vilja fråga skolministern om i dag. Jag tog i mitt anförande upp mobbningen och den diskussion som har förts om att skärpa regler och förordningar när det gäller möjligheterna att skilja mobbare och mobboffer åt. Skolministern tog inte upp det, men hon har möjlighet att göra det som svar på min replik. Jag skulle vilja fråga om just satsningen på fler vuxna i skolan. Där har Folkpartiet sagt ja till regeringens pengar. Det finns med i vårt budgetförslag också. Men vi är oroliga för innehållet. Ingegerd Wärnersson säger nästan alltid att det handlar om fler vuxna i skolan. I nio fall av tio har jag hört henne säga det. Sedan kom det också i hennes inlägg att det kan vara fråga om olika yrkesgrupper. Men Ingegerd Wärnersson vill inte precisera vilka för att inte glömma någon osv. Folkpartiet anser att det i första hand är fler utbildade lärare som behövs och kanske vissa andra grupper, t.ex. specialpedagoger osv. Därför blir min fråga, för att få ett förtydligande: Handlar det om vuxna i största allmänhet, eller handlar det om utbildade personer, lärare eller personer med annan utbildning för skolverksamhet? Jag skulle vara tacksam om jag fick ett förtydligande från Ingegerd Wärnersson om detta.